Fru talman! Först några ord till Rolf Kenneryd, som antydde att vi från Miljöpartiet skulle acceptera en höjning av arbetsgivaravgifterna. Så är det inte. Vi arbetar konsekvent för att sänka arbetsgivaravgifterna, och det var därför som vi inte lyckades göra upp med regeringen i december förra året. Den uppgörelse som vi nu har innebär faktiskt att arbetsgivaravgifterna sänks i det privata näringslivet, även om det inte sker på det sätt som vi ursprungligen föreslagit. Jag vill också säga till Lars Bäckström att talet om ofinansierade miljarder är struntprat. Det finns 16 miljarder reserverade i budgeten för tillkommande utgiftsbehov, och däri ligger dessa miljarder. Detta kommer att preciseras i den kommande kompletteringspropositionen. Det är en rad frågor som skall preciseras där, och det är normalt. Att tala om detta som luftpengar är struntprat. Jag noterar också att Lars Bäckström inte tror att man kan spara i statsbudgeten utan att man därmed raserar välfärden. Vi i Miljöpartiet anser att det är helt fel. Man kan ha en bra välfärd med mindre utgifter, om man sparar på ett klokt sätt. Vi har sparat mera på höginkomst och medelinkomsttagare, och vi har över praktiskt hela linjen undantagit låginkomsttagarna. Vi klarar välfärden, och vi kan spara mer än vad regeringen har föreslagit för det kommande året. Det har under hösten höjts en rad skatter, men vi anser att riksdagen har gått litet för långt. Vi menar att skatten i den nuvarande ekonomiska situationen bör sänkas. Vi har föreslagit en sänkning med 7 1⁄2 miljard genom en minskning av momsen. Genom en momssänkning stimulerar vi till ökad konsumtion och därmed till ökad efterfrågan på den inhemska marknaden, och det är den del av näringslivet där vi behöver ha förbättringar, och det måste ske snabbt. Men detta är ändå inte huvudnumret i de grönas skattepolitik. Huvudproblemet med skatterna anser vi är att de förorsakar arbetslöshet, energislöseri, förstörelse av naturresurser och miljöförstöring. Höga skatter på arbete stimulerar företag att ersätta arbetskraft med maskiner och att konsumera energi. Det missgynnar också vård, undervisning och omsorg. Låga eller obefintliga skatter på energi, ändliga råvaror och miljöstörande utsläpp motverkar en långsiktigt hållbar utveckling. Det är alltså vad skatterna tas ut på som vi ser som huvudproblemet i dagens skattesystem. För det närmaste budgetåret vill vi växla bort totalt närmare 26 miljarder på arbetsgivaravgifterna och i stället höja de miljörelaterade skatterna i samma grad. Totalt handlar det om en skatteväxling om 100 miljarder kronor. Med en sådan skulle det på ett helt annat sätt än i dag löna sig att investera i människor och i miljövänliga lösningar. Vår bedömning är att man då får ett stabilt skattesystem, som ger en långsiktigt hållbar utveckling såväl miljömässigt som socialt. Tvärtom råder det numera en mycket bred samstämmighet om att en sådan behövs. Storleksordningen kan självklart diskuteras, men visst behövs det en skatteväxling. Den invändning som vi oftast hör är att höjda skatter på miljö, råvaror och energi skulle medföra att energi och råvaruanvändningen skulle minska så snabbt att skatteintäkterna i hög grad skulle försvinna. Skatteväxlingen innebär ju samtidigt en skattelättnad vad gäller arbetsgivaravgiften. Koldioxidutsläppen kan tänkas ha gått ner ännu mer. Samtidigt kan vi förvänta oss att den lägre skattesatsen på arbetskraft ger ökad sysselsättning och därigenom delvis högre skatteintäkter. Det är också sannolikt att produktionsvärdet har ökat till följd av bättre produktionsmetoder, vilket i sig bör leda till ökade skatteintäkter. Men framför allt leder minskade utsläpp och mindre miljöpåverkan till lägre kostnader för miljöarbete och hälsovård. Behovet av skatter bör då rimligen minska. Det stimulerar också till snabbare teknikutveckling och ger stora konkurrensfördelar på en alltmer internationell marknad. Det leder också till ökade skatteintäkter, om skattesatserna inte sänks. Men redan i dag finns det undantagsregler, och de skall finnas kvar så länge som vi inte kan avreglera den internationella marknaden. För det är ju på det sättet att man subventionerar en energiintensiv industri i en lång rad länder. Det är därför som vi tvingas göra det även i Sverige. Det här måste den svenska regeringen arbeta för att få bort. Jag tänker på subventioner till kolgruvor i Tyskland, olika subventioner till kärnkraft i Frankrike, osv. Fru talman! Vi, de gröna är alltså mycket kritiska till den höjning av arbetsgivaravgiften som riksdagen beslutade i december 1994. Den motverkar en skatteväxling för miljön. Jag uppmanar nu alla de partier som under valrörelsen talat varmt för skatteväxling för miljön att också tala om hur och när de vill genomföra den. Vågar ni stå upp för vad ni har lovat?

Fru talman! Det är ett faktum att Miljöpartiet står ganska nära Folkpartiet och Moderaterna i synen på om skatterna skall sänkas eller höjas. Ni föreslår att skatterna skall sänkas, och då måste ni göra större besparingar för att klara statsfinanserna än vad Socialdemokratin och Vänsterpartiet måste göra. Det är väl så, Roy Ottosson, att ni föreslår skattesänkningar, att Miljöpartiet är ett skattesänkningsparti? Det är Folkpartiet och Moderaterna också. Ni tycker väl så då, men varför inte erkänna det? Ni försöker ge ett annat intryck, att det går att spara. Det är klart att det går att spara. Vi föreslår stora besparingar från Vänsterpartiets sida, men vi föreslår också skattehöjningar. Vad gäller skatteväxlingar kom Vänsterpartiet överens med den socialdemokratiska regeringen i höstas om att en utredning skall tillsättas denna vår. Vi sade också att vi skall ha ett väsentligt inflytande i denna utredning. Jag räknar med att inom kort tid - tidigare än senare - kommer utredningen att vara verksam. Jag kommer själv att vara aktiv i den. Vi kommer att driva på. Vi har motionerat om att arbetet skall vara avslutat till nästa midsommar, och det tänker jag se till att det är. Inte denna midsommar men nästa skall utredningen vara klar. Det är ett klart besked. Ta det som ett löfte, Roy

Fru talman! Lars Bäckströms retorik slår knut på sig själv här. Underskottet blir lägre med vårt förslag. Det innebär att vi kan få en snabbare återhämtning i ekonomin. Jag tror att det är bättre än det Vänsterpartiet har gjort. Vi skär inte av basen för välfärdspolitiken, inte den generella välfärdspolitiken heller. Vi vill inte ha inkomstprövade socialförsäkringar eller barnbidrag eller någonting åt det hållet. Men vi anser att det inte är rimligt att mycket stora summor betalas ut till dem som har det bra, när staten har så dåliga finanser. Där är skillnaden mellan oss och Vänsterpartiet. Vänsterpartiet vill höja skatter. Vi skär i stället bort bidrag för dem som redan har det rätt bra. Vi tycker från vår sida att vi har en bättre politik, självklart. Vad gäller arbetsmarknadspolitiken nämnde jag att skillnaden är att vi inte ställer upp på arbetsföretagen, 3,5 miljarder, och NT-stödet, studielönen, 1,4 miljarder, plus att vi drar ner på motorvägsbyggen. På det sättet klarar vi besparingarna bättre. Sedan förstår jag inte riktigt vad Lars Bäckström har emot att vi äntligen kommer i gång med en landsomfattande allergisanering som är värd namnet. Kommuner och även många företag väntar på att få komma i gång. Behovet av åtgärder är utrett, insatser är förberedda, men det har stått och stampat de senaste åren på grund av att man har haft svårt med ekonomin. Nu blir det ett 25-procentigt bidrag. Det kommer att sätta fart på arbetet, och det kommer vi alla att vinna på. Det blir bättre skolor, det blir bättre miljö och bättre hälsa. Det vinner också ekonomin på i slutändan.

Fru talman! Kristdemokratisk ekonomisk politik tar sin utgångspunkt i marknadsekonomin och eftersträvar stabilitet i samhällsekonomin. En väl fungerande marknadsekonomi bygger på ett samhälle med en grundläggande etisk samsyn och förutsätter stabila spelregler. Den socialdemokratiska ekonomiska politiken kännetecknas däremot av bristen på en strategi för att komma till rätta med ekonomins grundläggande problem och lägga grunden för en långsiktigt god tillväxt och välfärd. Ett problem i den svenska ekonomin är att tillväxten är alltför låg. Tillväxten har utan tvekan en mycket stor betydelse för möjligheten att skapa förutsättningar för nya jobb och en bibehållen välfärd. I finansplanen från januari i år skriver regeringen att tillväxten kan väntas uppgå till 2,5-3 % per år de närmaste två åren. Men samtidigt konstaterar regeringen att den bakomliggande tillväxten är starkare. Förklaringen är enligt regeringen att en del av tillväxten på kort sikt måste tas i anspråk för att sanera statsfinanserna. Denna skrivning måste rimligen innebära att Socialdemokraterna inser att det finns samband mellan kraftiga skattehöjningar och en lägre tillväxt. Skattehöjningar dämpar tillväxten och drar in pengar som skulle kunna användas för investeringar i näringslivet eller konsumtion för det enskilda hushållet. Under hösten har regeringen drivit igenom skattehöjningar på sammanlagt mer än 50 miljarder, varav inte mindre än 30 miljarder avser höjda skatter på arbete. Enbart regeringens förslag att höja egenavgifterna till en redan finansierad sjukförsäkring med 2 procentenheter till totalt 3 procentenheter innebär en indragning av hushållens köpkraft med i storleksordningen 9,6 miljarder. Om höjningen av egenavgifterna genomförs fullt ut innebär det också att kommunernas skatteinkomster kommer att minska med ca 8,5 miljarder fram till 1998, eftersom egenavgifterna är avdragsgilla mot kommunalskatten. Kristdemokraterna har i sin ekonomiska motion från januari i år avvisat 1 % av egenavgiftshöjningen. Det innebär att 4,8 miljarder stannar hos hushållen och att ca 3 miljarder kommer kommunerna till godo. Dessutom har kristdemokraterna i den ekonomiska motionen finansierat ett riktat bidrag för vård och omsorg till kommuner och landsting på 4,8 miljarder kronor. Under avsnittet Skattepolitiken i finansplanen försöker regeringen gjuta olja på vågorna genom att konstatera att utrymmet för ytterligare skattehöjningar är begränsat. Regeringen skriver att ytterligare höjningar av skatterna riskerar att försämra ekonomins funktionssätt bl.a. genom att de ger försämrade förutsättningar för en icke inflationsdrivande löneutveckling. Tyvärr är problemet mycket större än så. Hur skall t.ex. regeringen skapa förtroende och stabilitet hos landets arbetsgivare när det finns en stor risk för ytterligare socialdemokratiska skattehöjningar? Detta är inte att ge stabila spelregler för aktörerna på marknaden, något som har högsta prioritet från företagarnas sida. Det är vidare intressant att konstatera att de genomförda skattehöjningarna inte skulle skada ekonomins funktionssätt, men att de eventuellt framtida skattehöjningarna skulle göra det. Vad socialdemokraterna ägnar sig åt är att föra ut dubbla budskap: å ena sidan påverkas tillväxten av skattehöjningar, å andra sidan gör den det inte. Vi kristdemokrater är medvetna om att det i arbetet med saneringen av de offentliga finanserna även kommer att krävas inkomstförstärkningar, vilket vi också redovisar i vår ekonomiska motion. Enligt vår uppfattning bör dock skattetrycket inte tillåtas överstiga 50 %, och på längre sikt är det nödvändigt att skatterna sänks under denna nivå. Det är också oerhört angeläget att skatterna tas ut på ett sätt som skadar samhällsekonomin och den ekonomiska utvecklingen så litet som möjligt. Det vetenskapliga stödet får anses starkt för att den ekonomiska strategi som regeringen tillämpar försämrar ekonomins funktionssätt och på sikt kan permanenta sysselsättningskrisen och budgetproblemen. Den positiva ekonomiska utvecklingen kommer att försvagas och riskerar att brytas i förtid då förutsättningarna för investeringar, nya jobb och tillväxt försämras när de massiva skattehöjningarna på arbete slår igenom. På några års sikt kan skattehöjningar visa sig kontraproduktiva även i budgetsaneringssyfte. En procentenhets lägre tillväxt innebär att staten förlorar ca 15 000 miljoner kronor varje år. Mot bakgrund av detta menar jag att det är oacceptabelt att beskattningen av arbete skärps så dramatiskt som den socialdemokratiska regeringen har drivit igenom. Inte minst i den priskänsliga privata tjänstesektorn innebär de höjda skatterna på arbete att tusentals nya arbetstillfällen hotas. Här skulle det tvärtom vara nödvändigt med åtgärder som sänker skattekilarna för att den enorma potential på tjänster riktade mot hushållssektorn som finns men i dag utförs svart eller aldrig kommer ut på arbetsmarknaden skall kunna växlas in i riktiga jobb. Det är intressant att notera att kritiken mot regeringens företagarpolitik nu också kommer från ledamöterna i regeringens s.k. näringslivsråd. I de första kommentarerna från regeringen med anledning av ledamöternas brev till regeringen kunde man spåra en viss förståelse för företagarnas synpunkter. Frågan är dock om denna förståelse sträcker sig så långt att den också resulterar i en ändrad socialdemokratisk politik. Den ena socialdemokratiska handen verkar inte veta vad den andra gör. Att höja arbetsgivaravgiften med 1,5 procentenhet samtidigt som man delar ut pengar till dem som nyanställer och talar om ett gynnsamt företagarklimat är inte uttryck för någon politisk visdom. Socialdemokraterna har en lång väg att vandra om deras mål verkligen är ett gynnsamt företagarklimat.

Fru talman! När den socialdemokratiska regeringen tog över för 4-5 månader sedan befann sig vårt land i en ovanligt djup ekonomisk kris. Under tre år med en borgerlig regeringen hade budgetunderskottet flerdubblats, och statsskulden hade vuxit explosionsartat. Räntebördan hade blivit enorm, och arbetslösheten hade vuxit till nivåer som vi inte hade upplevt sedan 30-talet. Den nya socialdemokratiska regeringen måste handla snabbt och resolut för att skapa ordning i statens finanser. På kortare tid än två månader utarbetade man två stora propositioner som förstärkte statskassan med ca 70 miljarder kronor. Omedelbart därefter kom budgetpropositionen med ytterligare budgetförstärkningar i storleksordningen 20 miljarder kronor. S-regeringen insåg också att förslagen måste upplevas som någorlunda rättvisa för gemene man om de skulle accepteras av det svenska folket. Rättvisa uppnår man enligt vårt förmenande först när kapitalägare och höginkomsttagare får bära en större del av krisens bördor än andra. Här kommer skattepolitiken in i bilden. Skatterna är ett klassiskt fördelningsinstrument, och vi socialdemokrater använder det nu för att se till att just kapitalägare och höginkomsttagare får betala litet extra för att vi skall få ned budgetunderskottet. Det insåg däremot inte den dåvarande borgerliga regeringen. Man genomförde kraftiga åtstramningar som drabbade s.k. vanligt folk samtidigt som man sänkte skatterna för höginkomsttagare och kapitalägare. Det var en uppenbar orättvisa - en omvänd Robin Hood-politik, om man så vill. Det var också någonting som straffades hårt av väljarna i 1994 års val. Detta tycks ha lärt åtminstone några av de borgerliga partierna en läxa. Nu är man plötsligt med på en hel del av våra förslag till skattehöjningar på kapital och höga inkomster. Samtliga borgerliga partier utom Moderaterna accepterar t.ex. vårt förslag om att förmögenhetsskatten skall vara kvar. Centerpartiet accepterar en tillfällig höjning av statsskatten och har inga förslag om avskaffande av den s.k. dubbelbeskattningen och sänkning av skatten på kapitalinkomster. Folkpartiet vill visserligen avskaffa dubbelbeskattningen, men de vill ersätta den med "mindre kostnadskrävande konstruktioner", vad det nu skall betyda. Jag väljer att se detta som en viss tillnyktring inom borgerligheten och konstaterar att enigheten över blockgränserna om skattepolitiken faktiskt är större än man skulle kunna tro. Samtidigt kan jag emellertid också konstatera att oenigheten inom borgerligheten är större än på mycket länge. Moderaterna tycks vara tillbaka i sin skattepolitiska ökenvandring. Jag tycker att Bo Lundgrens inlägg gentemot Centern och Folkpartiet är en utomordentlig illustration av detta. Fru talman! Jag tror att det svenska folket är berett på ganska stora uppoffringar för att vi skall få ordning och reda i finanserna och ett förbättrat sysselsättningsläge. Jag är emellertid alldeles övertygad om att detta bara sker under en viktig förutsättning, nämligen att alla är med och bär uppoffringarna - att ingen smiter undan. Tyvärr måste man nog medge att så inte är fallet i dag. Många smiter faktiskt undan. Många använder sig av allehanda tricks för att slippa betala skatt. Avancerad skatteplanering och skattefusk måste därför med alla till buds stående medel bekämpas. Jag skall för min del peka på tre nödvändiga åtgärder. 1. Själva skattesystemet måste få en enhetlig och robust utformning. Det är därför bra att beskattningen av kapital och arbete nu har blivit likformig och att avdraget för underskott i näringsverksamhet avskaffas. 2. Skatteförvaltningen måste ha tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna bedriva en effektiv kontrollverksamhet. Det gäller inte minst mervärdesskatten, där skattebrottsligheten breder ut sig. Det är därför bra att skattemyndigheterna får lägre besparingskrav än andra myndigheter. Det är också bra att vi trots kärva tider kan fullfölja tidigare riksdagsbeslut om extra resurser till skattekontrollen. 3. Lagar måste tillskapas som ger skattemyndigheterna möjligheter till ett snabbt och effektivt ingripande mot alla tendenser till skatteflykt. Den borgerliga regeringen genomdrev ett antal beslut som fick rakt motsatt effekt. Bl.a. avskaffade man den s.k. generalklausulen mot skatteflykt. Nu kommer den socialdemokratiska regeringen att tillsätta en utredning om en ny och effektivare generalklausul. Vidare kommer regeringen att låta utreda en bättre revisionsverksamhet och frågan om hur en kontrolluppgiftsskyldighet för reavinster och reaförluster skall kunna utformas. Sammantaget handlar det nu om en kraftfull satsning på kampen mot avancerad skatteplanering och skattebrott. Det vore värdefullt om också de borgerliga partierna kunde ansluta sig till detta. Det vore intressant att höra vad man har att säga här i dag om kampen mot skattebrott och skatteflykt.

Fru talman! För det första tycker jag att Bo Lundgren borde tala litet tyst om att höja skatten på arbete. Det var precis vad Bo Lundgren gjorde under sin tid som skatteminister. Han höjde verkligen skatten på arbete. Men för vilka? Jo, för dem som hade det allra sämst, låginkomsttagarna. En metallarbetare fick under Bo Lundgrens tid sin skatt höjd med i storleksordningen 6 000 kr per år. Ett sjukvårdsbiträde fick under Bo Lundgrens tid sin skatt höjd med i storleksordningen 5 600 kr per år. Att nu komma och tala om att vi höjer skatten på arbete och att det skulle minska möjligheterna till sysselsättning är något övermaga, för att uttrycka det milt. Det ni gjorde, som ni möjligen kan skryta med i vissa kretsar, var att sänka skatten på kapital. Det satte ni i gång att göra med en väldig rivstart 1991. Men ledde det till fler jobb, Bo Lundgren? Nej, det gjorde det inte. Arbetslösheten bara brakade i väg. Vi fick tidernas högsta arbetslöshet under den tid Bo Lundgren var skatteminister, trots att han, som han säger, sänkte skatterna. Vi fick under denna tid Det är naturligtvis svårt att undervisa Bo Lundgren om det viktigaste syftet med skatter och skattehöjningar, nämligen att bedriva fördelningspolitik. Det har inte ofta varit särskilt intressant för moderaterna att över huvud taget diskutera fördelningspolitik. Det är viktigt att vi höjer skatterna för höginkomsttagare och kapitalägare, om vi skall ha en chans att få en acceptans för de neddragningar vi gör, som är viktiga för att vi skall kunna sanera budgeten och få ner ränteläget. Avslutningsvis tackar jag för jämförelsen med Ernst Wigforss. Jag är oerhört stolt över den.

Fru talman! Det är riktigt att Ernst Wigforss lade grunden till det skattesystem som vi har haft under lång tid. Men det var också han som lade grunden för det svenska välfärdssamhället. På grund av dålig ekonomi tvingas vi nu nagga det välfärdssamhället i kanten. Vi säger att om vi tvunget skall gå in och nagga det svenska välfärdssystemet i kanten - skära i föräldraförsäkringen, sjukförsäkringen, u-hjälpen osv. - måste vi också vidta åtgärder som kan upplevas som rättvisa. Därför måste vi höja skatterna på kapital och höga inkomster. Det är väl som Bo Lundgren säger, dvs. att detta kanske inte skapar några jobb. Men resultatet av det i form av en sanerad ekonomi - att vi får ned den väldiga statsskulden och att vi kanske kan halvera budgetunderskottet till 1996 - blir naturligtvis ett större förtroende för den svenska ekonomin. Sedan till det här med att räntorna går ner. Vi kan väl inte förvänta oss att räntorna går ner på ett enda tag. Vi har nu haft regeringsmakten i fyra månader. Så småningom kommer räntorna att gå ner, och det kommer att ge nya jobb, Bo Lundgren! Indirekt kommer alltså våra skattehöjningar att leda till nya jobb i Sverige. Dessutom är skattehöjningarna nödvändiga från fördelningspolitisk synpunkt.
Fru talman! Det är inte svårt att hålla med Lars Hedfors om att det är viktigt att vi fortsättningsvis också satsar på att motverka skattebrottsligheten. Men även skatteindrivningen är viktig. Vi har med i vår motion mer av satsningar på skatteindrivning. Jag måste säga att jag är litet orolig över Socialdemokraternas indragningar beträffande polis och domstolsväsendet och deras möjligheter att hinna med de ekonomiska målen. Socialdemokraterna motiverar ofta sina skattehöjningar med att underskott täcks in. Man funderar inte så mycket på tillväxten. Men anser Lars Hedfors att skattehöjningar dämpar tillväxten och drabbar investeringar och konsumtionsutrymme eller inte? Och hur ser Lars Hedfors på kopplingen till kommunernas konsumtionsutrymme när det gäller att täcka statens finanser genom att dra in egenavgifter som är avdragsgilla kommunalt gentemot skatten? Det innebär alltså 8,5 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter för kommunerna till 1998. Hur ser Lars Hedfors på det? Är det alltså rimligt att på det sättet vältra över kostnader på kommunerna? Drabbar inte det verksamheter i kommunerna? Jag tänker då på vården och omsorgen, som ni säger er värna.
Fru talman! Michael Stjernström har kanske missat en väsentlig del när det gäller kommunerna. Kommunernas ekonomi skall vi nämligen diskutera i samband med den s.k. kompletteringspropositionen. Då skall vi se till att kommunerna helskinnade kommer ur det här. Om vi inte klarar av budgetunderskott osv. får vi kanske tillgripa andra åtgärder. Men om våra åtgärder här lyckas kommer vi att se till att kommunerna helskinnade kommer undan. Vi har sagt att verksamheten är det viktiga. Sjukvården, åldringsvården, barnomsorgen och skolan skall vi värna i det längsta. Det är därför som vi har tvingats vidta åtgärder när det gäller transfereringar o.d. Michael Stjernström säger att kds är intresserat av att satsa på skattekontroll. Men varför var då kds under förra valperioden med om att dra undan möjligheter för skattemyndigheterna att utföra en effektiv skattekontroll och att t.ex. undanröja tredjemansrevisionen, som är oerhört viktig när det gäller möjligheterna att komma till rätta med skattefusk och skattebrottslighet? Varför var ni med om att ta bort de sakerna, Michael Stjernström? Därmed har ni ju undanryckt möjligheter för skattemyndigheterna att effektivt bekämpa skattefusk och skattebrottslighet. Det här med extrapengar till skattemyndigheterna är något som den borgerliga regeringen inte ville göra, utan det var man tvungen till därför att det parti som inte längre sitter med i riksdagen ställde krav här tillsammans med oss socialdemokrater. Om inte hade det inte kommit några extrapengar till att bekämpa skattebrottsligheten. En omvändelse under galgen skulle man kunna tala om.
Fru talman! Jag delar inte Lars Hedfors verklighetsbeskrivning, dvs. att skattekontrollen skulle ha försvårats under den borgerliga regeringstiden. Men någonting positivt har jag ändå att säga när det gäller Lars Hedfors syn på kommunerna. Jag hoppas nämligen att Lars Hedfors får rätt, även om jag befarar att finansminister Göran Persson inte är lika frikostig när det gäller att kompensera kommunerna för det enorma bortfallet på 8,5 miljarder kronor. Jag hoppas alltså att Lars Hedfors får rätt. Om inte vältrar vi ju över kostnader på kommunerna, och det tycker jag inte är rimligt.
Fru talman! Jo, visst har skattekontrollen försvårats! Efter det att man avskaffade t.ex. tredjemanskontrollen och bevissäkringslagen har det blivit mycket svårare för skattemyndigheterna att oanmälda gå in och kontrollera oseriösa personer och företag. De enda som tjänar på detta, Michael Stjernström, är just de oseriösa företagen. Vilka är det som förlorar på det? Jo, de seriösa företag som skall konkurrera med de oseriösa företag som inte betalar sin skatt. Det har ni medverkat till. Vidare gjorde era attacker mot skattereformen att vi fick ett mycket krångligare skattesystem. Vi fick en kapitalbeskattning med åtta olika nivåer. Det säger sig väl självt att detta kommer att utnyttjas av dem som vill syssla med skatteplanering för att förvandla högbeskattade inkomster till lågbeskattade inkomster. Jag tror att det var i Dagens Nyheter som man för några år sedan hade följande rubrik: 75 förändringar av skattereformen har redan undergrävt det nya skattesystemets fundament. Det är klart att sådant försvårar för skattemyndigheterna och påverkar deras möjligheter att utöva en effektiv skattekontroll.
Fru talman! Lars Hedfors inledningsanförande var föga substantiellt. Jag skall ändå villfara hans vädjan och kommentera detta med kampen mot skatteflykt och olagligt skatteundandragande. Den nuvarande regeringen kan påräkna Centerns stöd för detta, lika väl som den tidigare regeringen självklart mött Centerpartiets stöd och aktiva medverkan i nämnda riktning. Jag skulle vilja be Lars Hedfors att vara vänlig och kommentera min fråga till honom.

Enligt samstämmiga expertomdömen når bara ungefär 10 % av utsädet avsedd grobarhet. Hur kan man alltså först slå undan förutsättningarna för sysselsättning genom att höja arbetsgivaravgifterna och sedan använda samma pengar och samma instrument för att med så liten träffsäkerhet åter försöka öka den undandragna sysselsättningen?
Fru talman! Har det helt undgått Rolf Kenneryd att vi har en situation där näringslivet i extrem - ja, jag skulle nästan vilja säga abnorm - grad använder sig av övertid? De som redan är anställda utnyttjas alltså maximalt, samtidigt som ett stort antal människor är arbetslösa. Menar Rolf Kenneryd att vi socialdemokrater skall åse detta med armarna i kors? Naturligtvis inte. Därför går vi in med ett riktat arbetsmarknadsstöd, som riktar sig just till de företag som bör anställa folk - dvs. mindre och medelstora företag. Vidare gäller att de anställer människor som verkligen är arbetslösa och som har varit arbetslösa under lång tid just för att minska övertiden och öka sysselsättningen. Vi får väl se vad resultatet blir. Så småningom får vi facit. Det vore kanske klädsamt om Rolf Kenneryd yttrade sig mindre kategoriskt om det här. Logiken är ganska enkel: RAS är till för att just sätta in ett riktat stöd för att uppnå vissa specifika syften. Alla företag får höjd arbetsgivaravgift. Det är det som är skillnaden. Detta leder naturligtvis till ökade inkomster för staten och till ett bättre budgetsaldo. Dessutom får vi en möjlighet att finansiera EU avgiften, vilken Rolf Kenneryd och hans parti inte är särskilt pigga på att finansiera. Man tror att den nästan finansieras av sig själv. Det skulle vara intressant att få förklarat hur man resonerar på det området. Sedan en motfråga om skattekontrollen till Rolf Kenneryd, om ni nu är så intresserade: Varför motverkade ni under er tid i regeringsställning möjligheterna till skattekontroll genom att avskaffa skatteflyktsklausulen, tredjemansrevisionen och bevissäkringslagen?
Fru talman! Först vill jag å det livligaste protestera mot Lars Hedfors beskrivning av vår insats under regeringsperioden. Vi skulle alltså ha motsatt oss en utökad skattekontroll och en utökad verksamhet för att undvika skatteflykt och skatteundandragande.Jag förstår att Lars Hedfors har behov av att slingra sig när det gäller arbetsgivaravgifternas användande i olika situationer. Låt mig bara konstatera att Lars Hedfors försök att hitta något slags samband mellan det abnorma övertidsuttag som vi under en tid har haft och de åtgärder som nu föreslås på arbetsmarknadspolitikens område icke är trovärdigt.

Fru talman! Då får jag väl försöka att förklara en gång till och använda mig av en annan metodik så att säga. Om det blir ekonomiskt intressant för företagen att nyanställa människor och dyrt att använda sig av övertid, vad väljer då företagen? Jo, de väljer att nyanställa. Det är den enkla och självklara filosofin bakom detta. När det gäller skattekontrollen, Rolf Kenneryd, är det möjligt att ni inte motsatte er några åtgärder. Men ni omvände er under galgen när det gällde extra resurser till skattekontroll, därför att ni var tvungna. Ny demokrati röstade helt enkelt emot er. Ni tvingades att avsätta pengar till extra skattekontroll. Det ni gjorde var, som jag sade, att ni vred vapnen ur händerna på skattemyndigheterna samtidigt som ni gjorde skattesystemet krångligare och svårare att kontrollera. Det var ert bidrag.
Fru talman! Lars Hedfors har rätt när han säger att Folkpartiet gick emot den s.k. värnskatten. Det gjorde vi. Det största problemet med den är att den inte blir tillfällig, tror vi. Regeringen och Socialdemokraterna använder fördelningsskäl som argument. Vi har svårt att se varför man då inte kommer att använda samma argument för att nästa gång få en höjning från totalt 55 % till 60 % och från 60 % till 65 %, för varje litet steg kan ju då uppfattas som acceptabelt. Men sammantaget kommer vi tillbaka till det ruttna skattesystem som vi tidigare hade. Då kommer man ifrån den viktiga tanke som fanns i skattereformen, att bara ca 15 % av alla inkomsttagare och ca 30 % av de heltidsarbetande skulle betala statlig inkomstskatt. Den slås ju i spillror. Just för att det är besvärliga tider och man tar till hårda ingrepp i olika människors liv säger vi också att vi är beredda att behålla förmögenhetsskatten. Hur ser ni socialdemokrater, som säger er vara ett parti för jämställdhet, på den orättvisa sambeskattningen i förmögenhetsbeskattningen? Är ni beredda att ta bort den? Är ni beredda att också tillåta bilavdrag för resor i samband med att man lämnar och hämtar barn?
Fru talman! Det är riktigt som Isa Halvarsson säger, att sambeskattningen inom förmögenhetsskatten är ett något apart förhållande i det svenska skattesystemet. Men som vi ser det är det en absolut nödvändighet, om vi skall komma undan en ganska så omfattande skatteplanering på detta område. Vi måste ändå se över förmögenhetsbeskattningen, Isa Halvarsson, eftersom den inte är särskilt effektiv. Det är ganska lätt att manipulera förmögenhetsskatten på olika sätt. Därför är det möjligt att vi kommer att se över även denna möjlighet. Vi måste helt enkelt ha en effektivare förmögenhetsskatt som verkligen driver in skatt från dem som har stora förmögenheter - en viktig rättvise och fördelningspolitisk fråga. Isa Halvarsson talade om att vi på något vis skulle ha saboterat skattereformen när det gäller den s.k. värnskatten. Den är någonting som är provisoriskt. Vi kommer att höja den under några år, också det av fördelningspolitiska skäl, för att vi verkligen skall se till att det blir höginkomsttagarna som bär den största delen av krisbekämpningens bördor. Att vi på det sättet på något vis skulle återinföra ett ruttet skattesystem tror jag inte att det är så stor risk för. Den stora risken är ju om ni får möjligheter att fullfölja den politik som ni genomförde under er regeringstid, då ni införde åtta olika nivåer i kapitalbeskattningen. Det är däremot ett sätt att underminera skattereformen. Ni införde olika typer av avdrag som kan användas i skatteplanerande syfte. Detta måste vi återställa, vilket vi också har gjort.
Fru talman! Det var bra att Lars Hedfors inte så där abrupt avvisade tanken på att ta bort sambeskattningen när det gäller just förmögenheter. Annars finns det redan en utredning som har visat att det är fullt gångbart och riktigt att göra det. Den visar också att man från skatteförvaltningarnas sida får lägga ner ganska mycket tid och ork på detta. Vi tycker att det är fel att införa värnskatten också nu, även om den är tillfällig. Som sagt befarar vi tyvärr att den inte ens kommer att bli tillfällig. TCO har ju kallat den för tre miljarders ideologisk bukfylla, så inte ens där är man nöjd med detta. Just i ett läge när Sverige behöver uppmuntra kompetensutveckling och få till en ökad tillväxt behövs det ekonomiska incitament som är viktiga. Skattesystemet är ett viktigt sådant. Därför tycker vi att det förment fördelningspolitiska argumentet inte håller. Det gör i stället att man minskar intresset för kompetensutveckling och får ett slags "brain-drain", kanske genom utflyttning - vi lever ju nu i ett helt annat samhälle. På så sätt motverkas tillkomsten av nya jobb i Sverige. Jag tycker att det absolut största fördelningspolitiska problemet i dag är just arbetslösheten. Det är också den största orättvisan mellan dem som har jobb och dem som inte har jobb.
Fru talman! Isa Halvarsson, på den punkten råder det inga som helst delade meningar. Det vi menar är att det viktigaste sättet att få fart på sysselsättningen är att sanera budgeten och få ner räntan. Det är betydligt viktigare än en skattehöjning på 5 % på statsskatten. Jag tror inte att det leder till någon större s.k. "brain-drain", som Isa Halvarsson talar om. Sedan tycker jag att Isa Halvarsson talar litet grand föraktfullt om detta med fördelningspolitiken. Är det så väldigt svårt att förstå att om vi skall få något slags acceptans för de besparingsåtgärder som vi vill genomföra, som drabbar vanligt folk väldigt hårt, att vi då också måste sätta in åtgärder som drabbar höginkomsttagarna och kapitalägarna? Är det en alldeles orimlig tanke? Har inte Isa Halvarsson och Folkpartiet lärt sig någonting av den tid då ni satt i regeringsställning och höjde skatter för låginkomsttagare och sänkte dem för höginkomsttagare? Det var ju detta som var en av orsakerna till att ni fick en så stor förlust i valet 1994. Man måste alltså ha med den fördelningspolitiska aspekten när det gäller skatterna.

Fru talman! Först vill jag till Lars Hedfors säga att det som han tog upp om skattefusk och skattebortfall är viktigt. Men detta kommer Per Rosengren, en annan vänsterpartist som kommer senare i debatten, att tala mer om. Jag vill ställa en fråga till Lars Hedfors angående rekryteringsstödet RAS. Jag har ju haft debatt både med Bo Lundgren och med Roy Ottosson från Miljöpartiet. Vi har alla tre gjort litet olika bedömningar av hur det skall finansieras. Men Hedfors bör ju veta besked, så det bästa är ju att gå till källan. I regeringens budget anges ett underskott på 243 miljarder. Om man inte bifaller förslaget om RAS, vad blir då underskottet? Om man alltså inte vidtar denna åtgärd som kostar 7 miljarder, vad blir då underskottet? Om man inte inför RAS, vad händer då med budgettiteln "Beräknat tillkommande utgiftsbehov" på 16 miljarder netto? Det är väsentligt att vi får reda ut detta, så vi slipper att genom olika tolkningar bli nästan osams här i kammaren. Men Hedfors vet säkert besked, eftersom en överenskommelse nu är klar. Vi får säkert ett rakt och entydigt besked, rimligen. Annars vore det illa. I finansplanen sägs om fördelning, som vi båda tycker är så viktigt: Analyserna visar en något större procentuell minskning av den disponibla inkomsten för hushåll i lägre decilgrupper än för dem med genomsnittliga inkomster. Det står i klartext att dem som har lägre inkomster skall man procentuellt ta mer av än av dem som har högre inkomster. Det tycker inte jag är bra, Lars Hedfors, men det är dock regeringens politik. Varför då inte ändra på det, Lars Hedfors, genom att bifalla våra förslag? Ni socialdemokrater hade ju ett utmärkt förslag i våras om att höja grundavdraget för lägre inkomster. Detta föreslog ni i januari 1994. Om ni gör så, förbättras ekonomin för lägre decilgrupper. Kan vi ta bort grundavdraget för dem som ligger över brytpunkten, så får vi en fin fördelningspolitik.
Fru talman! Jag tror nog att Lars Bäckström vet hur det förhåller sig med grundavdraget. Det var ju en typisk konjunkturpolitisk insats som vi ville göra i en mycket tydlig och utpräglad lågkonjunktur. Sedan dess har ju faktiskt förhållandena förändrats, Lars Bäckström. Nu är vi på väg rakt in i en högkonjunktur, och då är det inte lika viktigt med grundavdraget. När det sedan gäller finansieringen av RAS, Lars Bäckström, kommer det att anvisas hur det skall finansieras. Men det är väl ingen dålig gissning att om vi på det här viset lyckas - vilket vi utgår ifrån att vi gör - få in fler människor i arbete blir de bättre skattebetalare. De betalar mera skatt och behöver mindre understöd i form av arbetslöshetsersättningar, stöd för studier och liknande saker. En del kommer således att betala sig självt. Så på den punkten behöver inte Lars Bäckström vara orolig. Vi är väldigt angelägna om att se till att vi får en fördelningspolitisk rättvisa, och det har jag talat om tidigare. Vi har visat klart och tydligt att de 10 % som har de högsta inkomsterna i Sverige betalar 30 % av krisbekämpningen. Det borde väl kunna tillfredsställa Lars Bäckström. De 10 % av befolkningen som har de lägsta inkomsterna betalar 5 % av krisbekämpningens bördor. Vi har dessutom varit så angelägna om att ta reda på hur detta slår att vi har gjort undersökningar av olika s.k. socio-ekonomiska grupper. Vi fann då att den som står för den största delen av bördan är kategorin högre tjänstemän. Lägre tjänstemän och arbetare står för en lägre andel av krisbekämpningens bördor. Dessa undersökningar har gjorts av Finansdepartementet, och jag för min del litar på dem.
Fru talman! Jag ifrågasatte inte riktigheten i departementets bedömningar. Tvärtom, jag vidimerar dem och tror på dem. De som har lägst inkomster får en större procentuell minskning än de som har större inkomster enligt s. 52 i finansplanen. Det är just det som är problemet, att den som har lägre inkomster får en procentuellt större minskning än den som har högre inkomster. När det gäller den högsta och den lägsta decilgruppen sade ni, när vi diskuterade skattereformen, att dessa var extremfallen. Nu diskuterar jag normalfallen, decilgrupperna 2, 3 och 4. Dessa får en större procentuell minskning än decilgrupperna 6, 7 och 8. Det är enkelt att åtgärda detta. Det är bara att stå fast vid socialdemokraternas förslag från januari 1994. Så enkelt är det. Man höjer grundavdraget. Då tappar man ju 4 miljarder, men detta är enkelt att kompensera genom att man trappar av grundavdraget för dem som har goda inkomster. Att det nu är en annan konjunktur har väl inte med saken att göra. Fördelningspolitik är lika bra oavsett konjunkturerna. Det vet ju jag att Lars Hedfors tycker, det är jag helt övertygad om. Och varför inte handla efter det som man tycker? Det vore väl rimligt. Lars Hedfors sade att detta säkert kommer att finansieras. Ja, det tror jag säkert. Men hur påverkas budgetposterna? Det är ju det som är det intressanta. Roy Ottosson sade att budgetposterna icke alls påverkades. Det var redan fullständigt konterat inom det som kallas TUB. Lars Hedfors sade att det finansieras till stor del med dynamiska effekter och sedan på något annat sätt. Mina frågor är då: Hur påverkas budgetposterna? Blir det från 16 minus 7 inom TUB? Vad händer med dessa poster? Minskar underskottet om man säger nej till RAS? Det är väl ganska enkla frågor det här.

Fru talman! Lars Bäckström gör det ju väldigt enkelt för sig när han säger att fördelningspolitik är lika bra oavsett konjunktur. Betyder det, Lars Bäckström, att Vänsterpartiet kommunisterna icke tar någon som helst hänsyn till konjunkturerna när man skall lägga fast sin fördelningspolitik? Kan det inte tänkas att man då också måste ta hänsyn till vilken typ av konjunktur det är när man anpassar de fördelningspolitiska åtgärderna? Skall det alltid vara exakt samma fördelningspolitiska åtgärder oavsett konjunktur? Det tycker jag verkar väldigt egendomligt.
Fru talman! Jag har med intresse lyssnat på Lars Hedfors anförande och den debatt som följde. Jag noterar att han - som regeringens representant här - inte alls kommenterade den ändå ganska stora frågan om skatteväxling för miljön. I mitt anförande pekade jag på att höga skatter på arbete naturligtvis leder till att man straffar ut arbetande människor. Låga skatter på miljöutsläpp och energi gynnar energislöseri och miljöförstöring. Där råder det en obalans. Den höjning av arbetsgivaravgiften som gjordes tillsammans med Vänsterpartiet i slutet av förra året innebar att man ytterligare försämrade för miljön. Man motverkade en skatteväxling. Det vore ju väldigt intressent att få en kommentar om detta, om det finns någon strategi från socialdemokraternas sida att införa någon typ av skatteväxling för miljön. Under valrörelsen var det åtskilliga ledande socialdemokrater som talade varmt för en skatteväxling och som tyckte att det var en bra idé. Då kan man ju inte bara strunta i att diskutera skatteväxling i denna skattepolitiska debatt, tycker jag.
Fru talman! Jag kan gärna kommentera det här med skatteväxling, Roy Ottosson. Ibland får jag en känsla av att skatteväxling har blivit något slags trollformel som i ett enda slag kommer att lösa alla problem när det gäller miljön och sysselsättningen. Det är naturligtvis en överdriven förhoppning. Om vi går tillbaka litet i historien, Roy Ottosson, är det vi socialdemokrater som har genomfört den största skatteväxlingen i historien och förmodligen också i den industrialiserade världen. Det gjorde vi socialdemokrater tillsammans med Folkpartiet genom skattereformen. Då genomförde vi en enorm skatteväxling genom att lägga skatt på miljöstörande utsläpp och energiförbrukning samtidigt som vi sänkte inkomstskatten. Det här med skatteväxling är alltså ingenting nytt. Som det har sagts här tidigare är ju inte detta alldeles enkla saker. Den bas som ni vill höja skatten på, dvs. miljöstörande utsläpp och energi, minskar ju just därför att man höjer skatten. Den bas som ni vill sänka skatten på, dvs. arbete, ligger kvar oförändrad. Det kan innebära problem, och dessa problem är naturligtvis till för att lösas. Jag är positiv till att man genomför någon typ av skatteväxling. Men låt oss för allt i världen inte göra någonting förhastat. Låt oss titta på hur detta skall ske på ett ordnat och ordentligt sätt. Det är just därför som det är tillsatt en utredning. Direktiven är skrivna och ordföranden är tillsatt. Låt denna utredning få arbeta i lugn och ro, och sedan kan man se vad den kommer fram till.
Fru talman! Det är riktigt att detta med skatteväxling inte är någon trollformel. Det är också riktigt att det krävs många andra åtgärder än bara skatteväxling för att lösa både miljöproblem och problem med arbetslösheten. Skatteväxling utgör dock en viktig del. Beskattningen på arbete - om man inräknar arbetsgivaravgiften, vilket man i rimlighetens namn bör göra - är ju internationellt sett väldigt hög i Sverige jämfört med beskattning på sådant som är miljörelaterat. Detta bidrar naturligtvis till att företagen rationaliserar genom att försöka att ha mindre folk i arbete, vilket leder till arbetslöshet. Man sparar inte lika gärna på energi, eftersom det relativt sett är billigare. Detta är ett av huvudproblemen i miljöarbetet, att själva skattesystemet och det ekonomiska systemet motverkar miljöarbetet kraftigt. Jag ägnade rätt mycket av mitt inledningsanförande till att visa på att skattebasen för de miljöskatter som vi pläderar för inte minskar så snabbt som Lars Hedfors antydde. Också Miljöpartiet deltog gudbevars i arbetet med skattereformen, bl.a. i Miljöavgiftsutredningen. Jag var själv med där och fick igenom detta med koldioxidskatt. Det har ju inte lett till att skattebasen har försvunnit, eller hur? Tvärtom har koldioxidskatten en ganska stabil skattebas. Det här handlar om mer långsiktiga problem. Vad vi i Miljöpartiet är ute efter är att vi vill ha ett ekonomiskt system som långsiktigt verkar för en hållbar utveckling. Det vinner vi alla ekonomiskt på. Jag hoppas att socialdemokraterna kan inta en mer konstruktiv hållning i den här frågan och inte så ideologiskt fixerat slå vakt om den nivå som arbetsgivaravgifterna har just nu.
Fru talman! Jag tycker nog att Roy Ottosson är litet väl pessimistisk när det gäller skattebaserna för miljöskatterna. Tror ni på det här med skatteväxling - vilket ni ju säger att ni gör - måste ni också tro på att skattebaserna minskar. Per definition är det ju på det viset. Avslutningsvis vill jag bara säga att vi socialdemokrater naturligtvis är positiva till en tanke på skatteväxling, att få ner skatten på arbete och upp skatten på miljöstörande utsläpp och energi. Jag vill gärna erinra Roy Ottosson om att i det förslag till EU finansiering som nu kommer att läggas fram kommer det också att finnas med en höjd skatt på koldioxid. Det kommer att finnas med en skatt på grus, bekämpningsmedel i jordbruket m.m. Så vi har redan vidtagit en hel del åtgärder på det området, och jag utgår ifrån att Roy Ottosson och hans parti kommer att stödja detta.

Fru talman! Jag tänkte säga några ord om tullens möjligheter med tanke på nu aktuellt budgetförslag att bekämpa den alltför omfattande knarksmugglingen. Först litet grand historia. Jag vill poängtera att det inte är av någon form av populism som jag tagit upp det här ämnet, utan jag har som kanhända den enda ledamoten i riksdagen, även under den förra regeringens tid, i frågor och interpellationer tagit upp den, som jag tyckte, väl naiva synen att bara vi kom med i EU så behövde vi inte ha tull. Jag vill ändå betona att jag är en sann EU-vän, men jag ansåg att den Europol som man föreskrev inte var i färdigt skick. Jag menade att man skulle behålla tullens arbetsmetodik intill dess att något annat bättre kunde förevisas. Den borgerliga regeringen ändrade inställning under hösten i fjor. Strax före valet kom en proposition från nuvarande regeringen där det klart och tydligt sades att den svenska tullen skall bibehålla samma arbetsmetodik, baserad på den kunskap och yrkeserfarenhet som man har, intill dess att vi i Sverige avgör att någonting annat är bättre. Det lät ju bra. Men det går inte, fru talman, att genomföra. Med det budgetförslag som nu är presenterat och med tanke på de effekter det får för tullens verksamhet finns det absolut ingen chans att klara det. Före EU-valet var en del tullare litet frågande kring hur man skulle hantera sitt arbete framöver. Bl.a. skrev statsrådet Sahlin ett brev som gick ut i olika tidningar där hon lovade att det skulle bli som tidigare. Så blev det ju inte. Jag läste svar, inte från henne, utan från statsministern till en del oroliga tullare. Han säger att man skall behålla samma nivå även i praktiken som tidigare. Men, fru talman, det går alltså inte. Jag kan förstå människor som säger att tullen är ett elände när deras väskor har blivit undersökta i jakten på en flaska vin eller ett paket cigaretter. Det kan man både ha och mista. När det däremot gäller möjligheterna att bekämpa illegalt införd narkotika vågar jag påstå att det finns ett omfattande och brett folkstöd för att den verksamheten skall få fortsätta på minst samma nivå som tidigare. Det är också så, fru talman, att tullen har mycket lättare att göra beslag och gör bevisligen de största beslagen. Polisens beslag "kostar" mycket mer pengar därför att när en vara finns i landet, krävs mycket större resurser att nå resultat. Jag vet väl att tullen måste minska sin verksamhet, men absolut inte på det sätt som man nu har föreslagit. T.ex. i Landskrona, som inte ligger långt från Fru talman! Nu skall man göra en satsning på de hamnar som har trafik mot icke-EU-länder. Det får en ytterst konstig konsekvens. I Ystad och Karlshamn, där man alltså gjort 18 beslag av narkotika 1994, kommer tullkontrollen att ökas. Men i Malmö, Trelleborg och Helsingborg, där man har gjort 700 knarkbeslag, kommer verksamheten att minska. Att erhålla förståelse för detta tillhör inte den lättaste av uppgifter. Till sist, fru talman, hoppas jag att det här förslaget inte erhåller majoritet i Sveriges riksdag. Det skulle vara intressant att notera vilket parti i oppositionen som i den här frågan skulle våga utmana opinionen och vara stödparti till regeringen.

Fru talman! Jag tillhör också ett oppositionsparti. Sten Andersson ställde en fråga. Jag svarar att vi från Vänsterpartiets sida anser att tullen bör ha 75 miljoner kronor extra för kommande budgetår för att hindra de risker som Sten Andersson här utvecklat ett resonemang om. Tullverket sade att man med anledning av EU-inträdet kanske får dra in 522 tjänster. Nu kräver regeringen att man skall dra in 1 200 tjänster. Där har Sten Andersson rätt: Det kommer väsentligen att gå ut över narkotikabekämpningen. Vi vill inte ha ett försvar i form av beridna högvakter, och vi vill inte heller ha en narkotikabekämpning som inte klarar av något mer än att kallas för narkotikabekämpning. Därför behövs det 75 miljoner kronor extra. Det innebär en neutralisering - det är fortfarande en neddragning med 75 miljoner - så att man slipper förändra för EU, och vi klarar av narkotikabekämpning. Sten Anderssons parti har, såvitt jag förstår, motionerat om 43 miljoner kronor. Det är bättre än inget, men det är bättre om Sten Andersson får med sig sitt parti till 75 miljonersnivån. Kristdemokraterna har en motion om 100 miljoner extra. Det tror jag inte vi har råd med. Men det får vi diskutera i skatteutskottet. Frågan är väl närmast, Sten Andersson, hur Centerpartiet och Folkpartiet ställer sig. Även Miljöpartiet har vi redan med oss. Det gäller att få med Centerpartiet och Folkpartiet, som har enskilda motioner i rätt riktning men inga anslagsmotioner. Sten Andersson och jag får väl tillsammans försöka föra dessa partier i den rätta vägens politik vad gäller tullen.
Fru talman! Det är inte ofta som jag och Lars Bäckström är överens, utom av rent personliga orsaker, men i det här fallet även politiskt. Jag delar hans uppfattning. Jag kommer så klart, i den mån jag har makt och möjligheter att påverka dem som är påverkbara, att se till att det här förslaget inte går igenom i det skick som har förevisats. För att få litet fart på debatten skulle jag vilja kasta fram om inte en brandfackla så i alla fall en sanning. När man tittar i de tyvärr alltför många länder där knarkliberalismen breder ut sig, kan man konstatera, utan att beskylla motsvarande partier i Sverige för samma sak, att det i huvudsak är socialdemokrater och de gröna som leder i de länder där man har den form av knarkliberalism som vi så ivrigt kämpar för att inte införa i Sverige. Vad kan detta bero på?

Fru talman! I höstas kom revisorerna med en rapport i vilken man kritiserade förra regeringen och regeringen före den för bristande insatser mot den ekonomiska brottsligheten. Trots den kritik som riktades mot regeringarna sade sig samtliga partier stå bakom revisorernas rapport, dock inte mer än att man i kammaren avslog förslagen med anledning av rapporten. När man nu läst budgetpropositionen förstår man varför de bara i ord men inte i beslut kunde ställa sig bakom rapporten. Lars Bäckström har här tidigare redovisat Vänsterpartiets skattepolitik. Men vad vore den bästa skattepolitik med de mest fantastiska materiella regler om för det första man inte har möjligheter att på ett nöjaktigt sätt granska att dess regler efterföljs och för det andra taxerade skatter inte kan drivas in. Propositionens förslag om kraftiga neddragningar inom skatteväsende och kronofogdemyndigheter visar inte på någon större insikt om de samhällsproblem som den ökade ekonomiska brottsligheten och det ökande skatteundandragandet skapar och hur man kan komma till rätta med dessa problem. I skatteutskottet har vi fört en debatt om framför allt tillståndet i momskontrollen. Det är allmänt känt att omkring 20 miljarder kronor per år undanhålls i momspengar. Menar regeringen, och för all del också moderaterna, att minskade anslag till skattemyndigheterna ökar möjligheterna att komma till rätta med detta? Inom utskottet har man lutat sig mot den fina statistik som Riksskatteverket redovisat och hävdat att vi lever i den bästa av momsvärldar. Jag har vid fleratalet tillfällen hävdat att de "fina" siffrorna till stora delar är "fejkade" belopp för att inte oroa. I dagarna kom en rapport från Riksrevisionsverket, en uppföljning av kontrollen av mervärdesskatten. Kamrater, läs den! Litet fakta i målet kan inte skada. Där sägs bl.a.: "Vad gäller utfallet av kontrollen ifrågasätts de mått som används, såsom ändringsbelopp, antal revisioner, antal beslut, antal revisioner som inte lett till ändring m.m. - Registrerade ändringsbelopp bedöms av flera skäl vara tveksamma som resultatmått. Enstaka höga belopp och periodiseringar får alltför stora genomslag." Vidare sägs: "Dessutom finns klara indikationer på att tillgången på kompetens begränsar möjligheterna att upprätthålla kvalitet i momskontrollen, i synnerhet om verksamheten utökas." När det sedan gäller organisationen, som jag tog upp i debatten i samband med revisorsrapporten, sägs följande: "Vid besökta lokalkontor varierar graden av integrering i kontrollverksamheten. Att den enskilde handläggaren ska behärska kontroll av samtliga skatteslag m m bedöms genomgående som orealistiskt. Behovet av specialister kvarstår, inte minst för kontrollen av moms som anses vara särskilt krävande. Från några håll hävdas att kontoren för att täcka in behovet av speciell kompetens, snarare borde eftersträva ökad samverkan inom och mellan olika län. Det ifrågasätts t o m om samtliga LOK över huvud taget skall bedriva företagskontroll." I detta avsnitt kunde jag ha skrivit rapporten själv. Nå, det där löser regering och moderater med den nya tekniken. Det har man gjort ända sedan slutet av 70-talet, när man satte all tilltro till RS-reformen med det nya datastödet. Det blev fiasko. Och läser man nu Riksrevisionsverkets uppföljning så har de nya systemen inte heller fungerat. Men, hävdar RSV, nu har vi den definitiva, fungerande lösningen som gör att man klarar av det.

Fru talman! Först till momskontrollen. Det räcker att läsa Riksrevisionsverkets rapport för att inse att något måste göras och att det behövs ökade personella resurser inom verksamheten. Framför allt kan en neddragning av antalet personer i verksamheten bli förödande för kontrollen. Det handlar som sagt om 20 miljarder per år i låga tal räknat. När det gäller bankerna är avsikten att de skall minska vinsterna, inte att de skall öka marginalerna. Det handlar om att använda Nordbanken på ett sådant effektivt sätt att man skapar konkurrens i banksektorn. Vi menar också att de ekonomiska föreningarna som bedriver låneverksamhet, t.ex. JAK, skall ges en större möjlighet att konkurrera på marknaden. Om vi ger dem en möjlighet pressar vi också ner räntemarginalerna. Vi skapar bättre konkurrens. Den bankavgift som vi föreslår skall vara på 0,1 % av den totala statsskatten som ligger på 3 000 miljarder. Det skulle ge 3 miljarder i maxbelopp. Men man tar inte tillbaka alla pengarna på en gång. Som Bo Lundgren själv sade i ett tidigare inlägg ligger de stora pengarna i Retriva och Securum, och när vi säljer dem, vilket vi är beredda att göra, kan vi få in en hel del pengar. Men bankerna, som genom finanskrisen de här åren har ökat sina marginaler så kraftigt, skall betala tillbaka de också, och genom en ökad konkurrens skall vi se till att det inte påverkar marginalerna.

Fru talman! Förslagen kan säkert tyckas populistiska eftersom de svarar mot en folklig vrede och folkliga krav. Om inte Bo Lundgren visste om det kan jag tala om att det inte är någon fri konkurrens inom banksektorn. Det är en typisk oligopolmarknad, där man anpassar sig efter varandra. Har vi möjlighet genom ett statligt ägande, en statlig bank, att styra den verksamheten genom att minska vinsterna och på så sätt också minska räntemarginalerna tycker jag att det är en högst lämplig åtgärd att vidta. Jag och Bo Lundgren kan ha olika uppfattningar, men min uppfattning är denna. Det var inte bara statens bank som gick dåligt på den tiden, utan även Gotabanken, som var en typisk sådan bank där man släppte in finansintressen som var mindre intresserade av företagsekonomi än av snabba klipp. Det finns ingen bransch som har återhämtat sig så fort från en sådan djup vågdal som bankerna de facto har gjort. De har kunnat göra det eftersom man gav alla dessa garantier. Staten garanterade hela systemet. Till en följd av detta lyckades bankerna öka sina räntemarginaler så pass kraftigt som de gjorde. Egentligen är det faktiskt låntagarkollektivet och även vi insättare som har fått betala bankernas återhämtning. Jag menar att den snabba återhämtningen beror på det här. En del av dessa pengar skall låntagare och långivare ha tillbaka och det skall de få genom en bankavgift.

Herr talman! Under valrörelsen, före folkomröstningen om EU-medlemskap, kom ofta den svenska narkotikapolitiken på tal. Allmänheten hade frågor och åsikter om vad som skulle hända med narkotikainflödet om vi blev medlemmar i EU. Många var starkt oroade över vad ändrade förhållanden vid våra gränser skulle kunna innebära. Man kunde också höra politiker från olika partier tala om våra möjligheter att bevaka våra gränser. De talade och skrev om att ca 1 500 tulltjänstemän skulle bli befriade från klareringsarbete och därmed stå till förfogande för andra uppgifter, t.ex. narkotikaspaning. EU-medlem inte kommer att tolerera en sänkt ambitionsnivå vad gäller smuggling av narkotika, vapen m.m. Herr talman! Mot bakgrund av denna skrivning kan det te sig något förvånande att regeringen i årets budgetproposition föreslår en kraftig neddragning av resurserna till Tullverket. För första budgetåret är det en neddragning på 150 miljoner. För hela mandatperioden är det en neddragning på 362 miljoner. Det innebär en reduktion på ca 1 200 personer. Man räknar med att det finns en del effektivitetsvinster att göra i samband med en omorganisation, men huvudsakligen blir det en minskad verksamhet med anledning av medlemskapet i EU. Det som försvinner av Tullverkets arbetsuppgifter är klareringen av gods och transporter. Däremot minskar inte vårt behov av gränskontroll av olovliga transporter och av varuhanteringen. Man kan lätt förledas att tro att risken för narkotikasmuggling skulle vara större vid de yttre gränserna. Men 89 % av all narkotika som kommer till Sverige kommer från ett annat EU-land. Det talar ju för att Sverige måste ha en god kontroll vid både de inre och de yttre gränserna. Om tullpersonalen reduceras med ett tusental, som regeringen räknar med, kommer ungefär halva bortfallet att drabba kontrollverksamheten. Det drabbar Skåne mycket hårt, som Sten Andersson nyss har talat om. I Skåne har man gjort de största narkotikabeslagen. Göteborg, Sveriges andra stad, skulle kanske förlora sin nattbevakning. Allt tal om nya arbetsmetoder, civila spanare på färjorna och ett utökat samarbete mellan polisen och tullen rimmar illa med den extrema minskningen av personalen. I Frankrike utbildade man i stället all övertalig tullpersonal för narkotikaspaning. På det sättet ökade man sina narkotikabeslag med 30 %. Vi måste bli bättre rustade för att bekämpa internationell kriminalitet och narkotikahandel. Brottsligheten tenderar att bli alltmer organiserad och gränsöverskridande. Samhället måste bemöta detta genom en större samverkan mellan tullen och polisen, ökade befogenheter för tullen och polisen och ett gränsöverskridande polisiärt samarbete. Regeringen har en alltför passiv och optimistisk hållning när den skriver att Tullverket, trots sin minskade organisation, bör ha möjligheter att fullgöra sina övriga uppgifter, bl.a. Vi tror att samhällets kostnader riskerar att bli mycket större än regeringens kortsiktiga besparingar om en förstärkning inte görs. Samhället får långt större kostnader om narkotikainflödet ökar. För att skapa den nödvändiga kraften mot smuggling och bibehålla en god gränskontroll har vi föreslagit att anslaget till tullens verksamhet utökas med 100 miljoner jämfört med regeringens förslag. Det skulle ge Tullverket möjlighet att behålla och utbilda sin personal för kontroll av gods, transportmedel och resandetrafik. Enskilda socialdemokratiska riksdagsledamöter har insett behovet av narkotikabevakning och har motionerat om en bibehållen tullverksamhet. Men eftersom inga pengar finns avsatta för ändamålet drar jag slutsatsen att de inte har fått sitt parti med sig. Det är helt orealistiskt att tro att Tullverket med den föreslagna bantningen skall kunna åstadkomma den gränsbevakning och den narkotikabekämpning som Sveriges folk vill ha. Jag kan svara Sten Andersson att det kanske blir kds som får hjälpa Mona Sahlin och Ingvar Carlsson att infria sina löften före valet. Till Lars Bäckström kan jag säga att detta förslag är finansierat. De hundra miljonerna finns med i vår motion. Tack!

Herr talman! Jag har sedan den 10 januari varit på många möten och talat om vårt budgetförslag. Jag har fått många frågor och synpunkter från åhörarna - även en hel del kritiska frågor. Men det har ändå funnits en stor förståelse för de besvärliga besparingar som finns i budgetförslaget. Hade det gått att få denna förståelse om inte politiken som helhet hade uppfattats som rättvis? Den socialdemokratiska regeringen har, som Lars Hedfors tidigare har redovisat, lagt fram förslag som innebär en enorm kraftansträngning för att förbättra Sveriges ekonomi och få människor i arbete. De tre bärande tankarna är att arbetslösheten skall bekämpas, att statsfinanserna skall saneras och att bördorna skall fördelas rättvist. Vi har redan beslutat om inkomstförstärkningar och besparingar som minskar underskottet i statsbudgeten med drygt 56 miljarder kronor. I budgetpropositionen redovisar vi nu ytterligare besparingar på över 21 miljarder. Samtidigt lägger vi fram ett omfattande handlingsprogram för att få ned arbetslösheten och sätta fart på tillväxten. De offentliga finanserna kan inte saneras utan kraftigt minskad arbetslöshet. Samtidigt krävs det att vi sanerar statsfinanserna, så att vi kan få ner räntorna. Då kan vi investera och skapa de nya jobben. Därför krävs det också omfattande besparingar i statens utgifter. Det går inte att göra omfattande besparingar utan att det märks. När vi sparar i statens utgifter och minskar transfereringarna, överföringarna, till hushållen drabbar det områden som föräldraförsäkringen, sjukförsäkringen, pensionerna etc. Detta är besvärliga besparingar. Men hur skall vi klara av en så svår uppgift som att få ordning på Sveriges ekonomi om inte alla bidrar efter förmåga? Genom värnskatten, genom återinförandet av skatten på förmögenhet och genom höjda kapitalskatter bidrar även höginkomsttagarna till saneringen av den svenska ekonomin. Enligt regeringens beräkningar får den tiondel av hushållen som har de högsta inkomsterna bidra med ca 30 % av de skattehöjningar och besparingar som föreslås fram till 1998. De 10 % som har lägst inkomster står för 5 %. Att det ändå blir besvärligt för låginkomsttagarna beror ju på att de har betydligt mindre marginaler. Det är också naturligt att de människor som jag har mött vill ha ytterligare åtgärder, t.ex. mot ekonomisk brottslighet och mot momsfusket. De anser också att bankerna, när deras ekonomi har förbättrats, nu måste bidra t.ex. genom att självmant minska räntemarginalerna. Detta är för övrigt frågor som redan är under beredning i regeringskansliet, och efterhand kommer olika förslag att presenteras. När jag läser igenom partimotionerna om den ekonomiska politiken finner jag en betydande insikt om att vi måste få ordning på ekonomin genom besparingar och inkomstförstärkningar. I de flesta motionerna redovisas också behovet av en aktiv fördelningspolitik. Men det finns ett parti som skiljer sig från alla andra - ett parti som kraftigt avviker i fråga om fördelningspolitiken. Det partiet nämner inte ens ordet. Det är Moderata samlingspartiet. Kan m-motionen tolkas på annat sätt än att moderaterna inte anser sig behöva något folkligt stöd eller någon folklig förståelse för att klara Sveriges ekonomi? Förslagen är dessutom så okänsligt framställda att t.o.m. en inbiten moderatmotståndare som jag häpnade när jag läste motionen. Moderaterna föreslår att värnskatten skall slopas, att höginkomsttagarna skall få inflationsskydd vid beskattningen och att skatten på kapitalinkomster samt förmögenhetsskatten skall slopas. Sedan står det: "Besparingar genom införandet av en andra karensdag är ett exempel på att minskade offentliga utgifter inte bara kan leda till ökad produktivitet och tillväxt utan också ske under former som ger den enskilde möjlighet att genom ett ökat ansvarstagande hantera neddragningen av offentliga utgifter." Moderaterna instämmer i regeringens förslag om 75 % ersättningsnivå i sjuk och föräldraförsäkringen, men vill därutöver ha två karensdagar. Längre fram i motionen ironiserar Moderaterna över att regeringen föreslår nivån 75 % och att det kopplas ihop med ett slopande av karensdagen. De anser att detta är helt obegripligt. Det faller inte Moderaterna in att förslaget har lagts fram därför att 75 % ersättningsnivå med en karensdag skulle slå alldeles för hårt på dem som har låga inkomster. Mina frågor till Bo Lundgren är följande: Varför skall bara mellaninkomst och låginkomsttagare var med och sanera ekonomin i Moderaternas Sverige? Varför skall höginkomsttagare, kapital och förmögenhetsägare helt slippa undan? Varför skall inte också de med hjälp av ett ökat ansvarstagande hantera neddragningen av offentliga utgifter? Om vi skulle göra en fördelningspolitisk studie över de moderata förslagen, skulle den visa att alla andra, förutom högavlönade och förmögna människor, får dra det tunga lasset. Inte ett öre av de moderata sparförslagen drabbar högavlönade, kapitalägare etc. Den moderata krispolitiken är djupt orättvis! Bo Lundgren! Talar ni aldrig med vanliga människor - vanliga löntagare?

Herr talman! Jag börjar med det som sades sist. Om det är tokigt att sänka ersättningsnivån och ta bort karensdagen, måste det vara ännu sämre att godta samma sänkning och införa två karensdagar. Den som har låga inkomster klarar inte två karensdagar. Bo Lundgren och hans regering använde sig av receptet att sänka skatterna. 45 000 företag gick i konkurs. Vi har knappast sett någon nytta med de sänkta skatterna. Det enda som egentligen hände var att staten fick minskade inkomster. Vi har mycket aktiva förslag, och vi har ett särskilt program för att motverka arbetslösheten. Eftersom det finns så många arbetslösa måste den första insatsen vara att vidta åtgärder mot arbetslösheten. Det är fråga om ca 500 000 människor och en kostnad på ca Efter denna debatt kommer en aktiv näringspolitik att debatteras. Där är en av de viktiga sakerna nya företag. De flesta nya jobben behöver skapas inom näringslivet. Vi behöver se över riskkapitalförsörjning och många andra delar. Vi har redovisat i finansplanen att detta är vad vi avser att göra.

Herr talman! Samhället är så komplicerat att det inte går att bara titta på en fråga. Vi diskuterar en sanering av Sveriges ekonomi, och att det innebär många besvärande besparingar. Det drabbar vanliga låg och mellaninkomsttagare. Bo Lundgren godtar gärna 75 % ersättningsnivåer i sjuk och föräldraförsäkring och dessutom två karensdagar. Han tycker t.o.m. att det är bra att individerna deltar. Alla som omfattas av värnskatten är väl inte alla företagare? Det finns ganska många moderater, Bo Lundgren, - t.o.m. jag har besökt Rotary under valrörelsen - som anser det både rimligt och rätt att de kan vara med och bidra när ekonomiska läget är dåligt. Alla får hjälpa till. Jag vet att Bo Lundgren och jag har debatterat frågan om överhettning tidigare. Men nu skall vi prata om riskkapitalförsörjning. Per Afrell framförde i Dagens Nyheter i söndags att t.ex. förslaget att dubbelbeskattning skall slopas för att på så sätt göra investeringar i aktier och företag mer lönsamt för svenskar är en liten pytteåtgärd som inte spelar någon som helst roll i sammanhanget. Han hänvisar till det stora behovet av riskkapital. Ett av hans förslag för att över huvud taget få tag på svenskt riskkapital var att första till tredje AP-fonden skall gå in på riskkapitalmarknaden med ca 100 miljarder kronor. Vi är mer försiktiga i det socialdemokratiska partiet. Vi har föreslagit att AP-fonden skall gå in med 10 miljarder, just för att underlätta för de små och medelstora företagen. Jag tycker att det borde vara mer än gångbart. Det har Bo Lundgren av ideologiska skäl sagt nej tack till.
Herr talman! På samma sätt som Sonia Karlsson reser runt i landet, gör jag sammalunda. Jag möter också kritik för de besparingar, indragningar och pålagor som vi har lagt ut på folket. Men jag får också förståelse när jag diskuterar fördelningspolitiken. Men när jag inte får fullt gillande säger de som lyssnar att det inte är riktigt bra. Egenavgifter som vältras ut belastar dem med låga inkomster värre än de med höga inkomster. Det måste jag ge dem rätt i. Sonia Karlsson! Det är ju så - jag läste just upp för Lars Hedfors - att regeringen säger att de disponibla inkomsterna för de sämst ställda hushållen drabbas värre än de i medelklassen. Därför är det så konstigt, Sonia Karlsson, när vi har samma grunduppfattning, att ni inte står fast vid ert förslag från förra våren, nämligen att höja grundavdraget för de sämst ställda. Det var ju regeringen Bildt som sänkte grundavdraget, vilket drabbade de sämst ställda. Då borde väl Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tillsammans kunna återställa det som regeringen Bildt tog ifrån låginkomsttagarna genom att höja grundavdraget med ett par tusen kronor. Det kan finansieras om man inte i förtid återinför grundavdraget vad gäller den statliga taxeringen - det var en av de få bra saker som den borgerliga regeringen gjorde. det är riktigt Sonia Karlsson. Men genom att i förtid återinföra grundavdraget medger ni en skattelättnad på 1,8 miljarder kronor. Nettot av värnskatten blir bara två och en halv miljard kronor. Jag undrar också hur ni har råd med det här RAS systemet. I Uddevalla, Sonia Karlsson, får det mycket knepiga konsekvenser. Det betyder en halv miljon i månaden till Volvo för de nyanställningar som skall göras på den fabriken, nyanställningar som man beslutat före jul att göra. Varför skall Volvo få en halv miljon kronor i månaden för sin Uddevallafabrik som Volvo startar tillsammans med det företag som producerar bilmärket Jaguar? Dessa företag har pengar som bara den.
Herr talman! Nu är det ju så att Lars Bäckström endast läste från sid. 51 i finansplanen. Men om man fortsätter att läsa finner man att det står litet mer tydligt om skillnaderna. Den största nyttan för hushållen är om vi får i gång Sveriges ekonomi, får människor i arbete så att de får sysselsättning, och om kommunerna kan ha den verksamhet som de har i dag. Det är så det fördelar sig också; man kan inte läsa den enda mening som Lars Bäckström läste. Lars Bäckström frågar: Hur kan ni anta detta nyanställningsstöd? Men, Lars Bäckström, i Sverige har vi fortfarande nästan 600 000 människor som är arbetslösa. Det vi behöver göra är att så snabbt som möjligt få ut så många människor som möjligt i vanliga arbeten. Det har tidigare i denna kammare sagts att man, i stället för att de människor som redan har arbete får arbeta mycket övertid, vill ge företagen en viss puff för att också nyanställa. Med den senaste uppgörelsen med Miljöpartiet är det ju ändå så att de stora exportföretagen och företag med minst 500 anställda undantags. Så hur mycket Volvo i Uddevalla får kan vi kanske diskutera.
Herr talman! Nej, Sonia Karlsson, det kan vi inte alls diskutera. Det är nämligen så att på Volvo är man mycket illistig. Som moderna företag har Volvo "divisionaliserat" sig med dotterbolag. Volvo i Uddevalla är ett helt eget bolag, som får varenda slant till sig. Det är bara att ta emot. Det regnar från himlen. Och Volvo har stora skedar att äta med. Detta är vad regeringen gör. Det hade varit mycket bättre att rikta stödet så att det bara gick till långtidsarbetslösa, till människor som exempelvis varit arbetslösa i 12 månader, eller att man lagt det som ett rekryteringsstöd för handikappade, ungdomar och invandrare, dvs. verkligt utsatta grupper på arbetsmarknaden. Det hade varit bra fördelningspolitik. Nu, Sonia Karlsson, är det inte bra fördelningspolitik. Men jag och Sonia Karlsson vill ju ha bra fördelningspolitik. Så sent som i januari 1994 tyckte ju Sonia Karlsson att det varit så stora påfrestningar för de sämst ställda att de borde få en skattelättnad. Men nu har vi, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, påfört de sämst ställda ännu mer pålagor i form av egenavgifter och minskade transfereringar. Då är väl dessa grupper i ännu större behov av en riktad skattelättnad. Vi har faktiskt inte skapat bättre ekonomiskt utrymme för de sämst ställda grupperna sedan den borgerliga tiden; låt oss vara ärliga och säga det. Och de behöver en riktad skattesänkning, något som man nu gått ifrån. Jag förstår inte varför. I stället tidigarelades en skattesänkning för dem som tjänar över 200 000 kr, så att dessa grupper fick en riktad skattesänkning på 1,8 miljarder kronor. Det var dålig fördelningspolitik, Sonia Karlsson. Det är antagligen dessa skilda bedömningar mellan oss två som gör att det finns två partier, ett som är litet vassare och mer på bettet när det gäller fördelningspolitik. Så enkelt är det nog.
Herr talman! Där ser man vad lätt andra övertar ordet vass i olika sammanhang. Jag vill återgå, Lars Bäckström, till att säga att det allra viktigaste är att få människor i arbete. Det är nämligen så, att det borde finnas stora möjligheter att även de långtidsarbetslösa får nytta av det föreslagna nyanställningsstödet. Nyanställningsstödet kan nämligen kombineras med det gamla rekryteringsstödet. Det borde göra det ännu lättare när det gäller att få även de långtidsarbetslösa i arbete.

Herr talman! De senaste 25 årens ekonomiska utveckling i västvärlden har inte varit särskilt lysande. Vi har sett en ökande arbetslöshet och en avtagande tillväxt. Dess värre har problemen i Sverige varit ännu värre än vad genomsnittet i övriga västvärlden visar. Vi har sett en väsentligt lägre tillväxt och även en betydande arbetslöshet. Till vissa delar är detta beroende av politiska felbeslut men också av en ökande konkurrens från låglöneländerna, en konkurrens som inneburit mycket stora omställningar i det svenska näringslivet och i hela det västeuropeiska. Vi har sett hur man konkurrensutsatt varenda enskild komponent i industrin och därmed konkurrensutsatt dem gentemot låglöneländerna. Det innebär att många mindre kvalificerade jobb helt enkelt blivit utkonkurrerade till följd av högre löner i Västeuropa än i många andra länder runt om i världen. Problemen har ytterligare förstärkts genom en alltför snabbt expanderande offentlig sektor i Sverige, i förhållande till det privata näringslivet. Uppe på detta hade vi en finanskris som allvarligt försvårade vårt läge. Jag vill inte att vi skall öka antalet låglönejobb i Sverige. Det är inte mitt syfte. Jag vill gå så långt som att säga att jag inte vill att Sverige skall bli ett låglöneland utan ett land med bra betalda jobb och bra betalda produkter. Men det förutsätter att vi satsar på kompetensutveckling, teknisk utveckling och forskning och ett starkt näringsklimat, som gör att Sverige med svensk arbetskraft och svenska produkter kan konkurrera med många låglöneländer. Det innebär att svenska löntagare - om man skall ha bra betalt - inte kan göra exakt samma saker som de gör i Kina. För att ta ett näraliggande exempel från min egen valkrets: En tekoarbetare i Vingåker, med 70 kr tim. Då lär man bli ganska mager i Vingåker. Det är alltså fråga om att man måste "nischa" sig. Man måste ha högre kompetens och högre teknikinnehåll, för att därmed kunna ta betalt för det man gör. Det sitter inte i svenskheten att ha bra betalt utan i kompetensen och i teknikinnehållet. Därför gör de förändringar som nu skett i näringsklimatet mig djupt bekymrad. Regeringen försöker budgetsanera genom skärpt beskattning på företagandet, på riskkapital, på nya företag, nämligen på det som skall bygga upp Sverige och som skall skapa tillväxten för att sanera budgeten. Kortsiktigt kan höjda skatter på företagande, på riskkapital, innebära minskat budgetunderskott. Men i långa loppet skär man av tillväxten, de expanderande företagen - de som skall sanera statsfinanserna och därmed skapa de nya jobben. I valrörelsen var vi ense om att det behövdes 500 000 nya jobb i näringslivet och att de skulle komma från privat sektor. Men för att få detta har beskattningen av avkastningen på riskkapital fördubblats; den är dubbelt så hög som på lånekapital. Rationella svenskar blir då, med en mycket hög skuldsättningsgrad i företagen, föga riskbenägna, vilket ger mer skuldsatta företag. Vi har fått högre beskattning av reavinster, förmögenhetsskatt, som egentligen är fel ord. Det är ju egentligen en straffskatt på riskkapital i och med att det i princip bara är den delen av förmögenheten som beskattas så. Vi har fått högre skatt på bolagen. Det är det som i praktiken diskriminerar svenskt kapital jämfört med annat kapital. Men man har inte nöjt sig med detta. Man vill nu ta bort karensdagarna, med åtföljande problem i synnerhet i småföretagen. Man återinför nya regleringar i arbetsrätten, som är direkt riktade mot de minsta företagen i Sverige, som allvarligt försvårar sysselsättningen och återhämtningen i ekonomin. Som en följd av den nya hårda beskattningen har man samtidigt sagt att man är beredd att släppa loss pengar från AP-fonderna, dvs. statliga pengar, för att därmed kunna fylla upp hålen i företagen. Man är alltså tillbaka i den gamla fondsocialistiska debatten. Nej, herr talman, om Sverige långsiktigt skall klara vår tillväxt, de nya jobben och de nya föreetagen måste varje enskild del i vår ekonomi och vår politik vara konkurrenskraftig. Vi måste ha skatter som är jämförbara med våra konkurrentländers. Vi måste ha en forskning och utbildning av arbetskraft och produkter som ligger högre än i omvärlden för att kunna motivera bra löner i Sverige. Vi måste ha ett välfärdssystem som är effektivt. Vi måste använda informationsteknologin för teknikspridning och kunskapsspridning och därmed även kunna vässa det svenska näringslivets konkurrenskraft. När karensdagen infördes blev svensken nästan över en natt lika frisk som tysken. När vi fick samma beskattning av riskkapitalet blev svensken lika sparsam som centraleuropén. Signalsystemet fungerade alldeles utmärkt. Därmed kan man inte, om man vill ha fler företag och fler arbetstillfällen i privat näringsliv, chockhöja skatten på riskkapital och på bolagen och därmed skapa förutsättningar för ny stagnation och nya problem på litet sikt.

Herr talman! Sverige behöver både fler företag och fler företagare. Därför är det angeläget att skapa bra förutsättningar för både företagen och företagarna. För att skapa sådana förutsättningar är det viktigt att vi lär oss av misstagen från 1980-talets spekulations och inflationsekonomi. Följderna av denna politik har vi alla kunnat skåda under de senaste åren. Fastighetskriser, finanskriser, industrikriser och den värsta arbetslöshetskrisen i modern tid har vi fått uppleva under de senaste åren. Vi vet också att fallet i den svenska ekonomin kom redan 1989-1990. Hjulen slutade då plötsligt att rulla, och vi klarade inte att sälja våra varor, varken på hemmamarknaden eller internationellt. Vi hade helt enkelt straffat ut oss. Många företag slogs ut, och vi förlorade många industriarbetstillfällen. När fyrklöverregeringen kom till makten 1991 var den svenska ekonomin i fritt fall, och över 1 000 personer varslades varje dag om uppsägning från sina jobb. Därför blev det ett strävsamt arbete för fyrklöverregeringen att påbörja arbetet med att återupprätta Sverige som en företagar och industrination. Man vidtog en rad åtgärder: Man sänkte tillväxthämmande skatter och avgifter, inte minst för småföretagen. Man förbättrade riskkapitalförsörjningen där det fanns statligt engagemang. Bl.a. inrättades Industrioch nyföretagarfonden. De reformerade utvecklingsfonderna fick utökat kapital. Riskkapitalbolag bildades, och innovationscenter för uppfinnare och innovatörer inrättades. Man reformerade arbetsrätten så att den blev anpassad till småföretagen. Man förbättrade infrastrukturen. Man förbättrade forskning och utbildning. Man förbättrade regionalpolitiken, vilket gav möjlighet till många nya jobb i hela landet. Alla dessa insatser ledde även till ett bra resultat. Jag kan nämna att det i september 1994 var över 1 000 personer som fick jobb varje dag. Det var ett allmänt positivt företagsklimat vid regeringsskiftet i september 1994. Det som har hänt därefter är inte särskilt upplyftande. Alla återställare som har försämrat näringsklimatet kan inte ha varit ägnade att skapa fler jobb. Jag vill citera vad regeringens eget näringslivsråd har uttalat om regeringspolitiken: "Den socialdemokratiska regeringens politik är helt klart kontraproduktiv ur företagens synvinkel. För att lägga grunden för nya företag och nya arbetstillfällen gäller det att släppa loss näringslivet och inte begränsa våra utvecklings och förändringsmöjligheter. Så ser alltså näringslivet på regeringens politik. Att höja skatter och avgifter på företagande, att riva upp den mycket begränsade reformeringen av arbetsrätten, att lägga 5 miljarder på att införa ett kortsiktigt generellt stöd för nyanställningar är kontraproduktivt och kommer att försvåra en positiv utveckling, inte minst för våra småföretag. Vad näringslivet vill och behöver är långsiktigt stabila och bra spelregler. Jag vill hålla med näringsministern om vad han skriver i budgetpropositionen, nämligen att politiken måste utformas med sikte på att skapa goda villkor för företagen att investera och expandera. Men detta uttalande är mycket motstridigt, med tanke på vad regeringen de facto har uträttat efter valet i fråga om s.k. återställare och försämringar för företagen. Fyrklöverregeringen lade grunden till en sådan politik som näringsministern beskriver. Men tyvärr har många delar av den politiken försämrats av den nya regeringen. Det finns också bra inslag i budgeten. Att näringsministern aviserar införande av riskkapitalavdrag är bra. Jag hoppas att det skyndsamt kommer ett konkret förslag om detta. Från Centerns sida vill vi bygga vidare på en långsiktig och stabil näringspolitik, som också ger varaktiga jobb. Skatte och avgiftspolitiken måste inriktas på att ge framför allt småföretagen bra villkor. Vi vill därför från Centerns sida kraftigt sänka arbetsgivaravgifterna för småföretagen. Detta skulle ge ett långt bättre utfall än vad som kommer att bli fallet med nyanställningsstödet, som ju framför allt gynnar anställningar som i många fall ändå skulle ha kommit till stånd. Vi vill också ytterligare förbättra riskkapitalförsörjningen. Vi vill återinföra kvittningsrätten. Vi vill införa en företagsgaranti som kan ge nystartade företag både garantier för lån samt mentorskap i inledningsfasen. Vi vill vidta ytterligare åtgärder för kvinnors företagande. Vi vill satsa mera resurser på kompetenshöjande åtgärder. Vi vill fortsätta med en aktiv regionalpolitik. Vad jag dessutom gärna skulle vilja trycka på är förädlingen av våra svenska råvaror, inte minst skogsråvaran. I dag levererar vi mycken bulkvara från industrin. Här finns många möjligheter till ytterligare förädling och många nya jobb. Jag skulle vilja fråga näringsministern vilka åtgärder han kan tänkas vidta för att få till stånd ytterligare förädling t.ex. inom skogsnäringens område. Slutligen, herr talman, vill jag än en gång understryka vikten av att vi för en politik som skapar goda förutsättningar för de små och medelstora företagen i hela landet. Endast därigenom kan vi skapa de nödvändiga, nya och varaktiga jobben och en ekonomi i balans.

Herr talman! Ingen uppgift i svensk politik de närmaste åren är viktigare än att avvärja hotet om en hög och bestående arbetslöshet. Socialdemokraterna har dock för länge sedan glömt vad man gav sken av i valrörelsen - ett Folkhemssverige med arbete åt alla. Numera talar man med små och otydliga bokstäver om en arbetslöshet i närheten av 10 % även i slutet av detta sekel. Man kan undra var gränsen går för politisk manipulation och svikna löften. Ibland verkar det som om också socialdemokraterna har insett att företagen och näringslivet är viktiga för att skapa livskraftiga jobb och få ner statsskulden. Man pratar vackert om näringsliv och företag men visar ingen insikt om vad dessa kräver. Regeringen envisas i stället med att införa sina "återställare" och gör livet surt för dem som skall leverera de nya jobben, nämligen småföretagarna. Socialdemokraterna riktade osvikligt in sig på att öka krånglet, höja skatterna och ta bort de viktiga arbetsrättsreformerna. Hur kan socialdemokraterna få någon enda människa att tro att höjd arbetsgivaravgift, återinförd dubbelbeskattning eller borttagen kvittningsrätt skall göra företagen mer benägna att investera och expandera? Eller hur har man räknat ut att återinförd gammal stelbent arbetsrätt, som motverkar nyanställningar, skall stimulera och uppmuntra en arbetsgivare att anställa fler människor i sitt företag? Å andra sidan satsar regeringen i budgetpropositionen 7 miljarder kronor - som numera bara är 5 - på ett bidrag till industrin, just nu, när konjunkturen sedan en tid har vänt och företagen anställer som aldrig förr. Svenskt näringsliv har inte begärt och behöver inte heller detta bidrag. Däremot begär man vettiga spelregler och villkor att konkurrera utifrån och även ett politiskt ledarskap som inte ändrar spelreglerna efter varje mandatperiod. Hör t.ex. vad Lars Ramqvist, Ericssons VD, säger om s-politiken från näringslivsperspektiv: "Den socialdemokratiska regeringens politik är helt klart kontraproduktiv ur företagens synvinkel. För att lägga grunden för nya företag och nya arbetstillfällen gäller det att släppa loss näringslivet och inte begränsa våra utvecklings och förändringsmöjligheter". Hans kritik går ut på att samtliga åtgärder är fel i sak och fel i tid. Nej, det är sannerligen inte fler återställare som svenskt näringsliv behöver nu - snarare är det dags för antabus mot regeringspolitiken. Herr talman! Företag förutsätter företagare. Denna enkla sanning har socialdemokraterna aldrig kommit i närheten av att förstå. Det är den lilla, enskilda människan som kan tänka en tanke och förverkliga en idé, och ger vi henne dessutom en fast punkt kan hon rubba världen. Vår politik grundar sig på tron att varje människa har kapacitet att utvecklas och att skapa. Det måste därför finnas ett klimat i samhället som uppmuntrar och tar till vara de idéer som föds. Nya idéer kan aldrig kommenderas, administreras eller regleras fram. Däremot kan en politik som ger människor chansen att växa och att fritt söka nya lösningar skapa ett klimat där nya idéer blomstrar. En politik för tillväxt måste därför vara en politik som sätter människan i centrum. De problem som Sverige nu ställs inför i ett kritiskt ekonomiskt läge måste således få liberala svar. En annan mycket viktig åtgärd är att skapa regler som undanröjer problemen med en snedvriden konkurrenssituation vid konkurser. Över en tredjedel av alla konkursföretag köps tillbaka av sina gamla ägare. Under tiden fortsätter verksamheten som förut. Dessa planerade konkurser, s.k. bekvämlighetskonkurser, har blivit ett stort samhällsproblem - ekonomiskt och inte minst moraliskt. Dessa bekvämlighetskonkurser är ett slag i ansiktet på alla dem som håller sig till gällande lagar och förordningar och kämpar för att överleva. Detta är helt oacceptabla förhållanden, och en regeländring måste genast genomföras, så att ingen privatekonomisk vinning kan göras på en sådan konkurs. Man måste också se mycket allvarligare på de personer som har satt konkurser i system och införa näringsförbud långt tidigare än vad som sker i dag. Kvinnors företagande har under många år varit en underskattad och förbisedd del av svenskt näringsliv. Den förra regeringen uppmärksammade detta och beslöt att införa ett statligt finansierat lån till företag drivna av kvinnor. Man överförde 50 miljoner kronor att användas till lån på mindre belopp upp till 150 000 kronor, vilket bankerna hade svårt att tillgodose. Denna satsning har visat sig vara ett både viktigt och riktigt initiativ. Därför har vi i Folkpartiet föreslagit ökade anslag till denna låneform i vårt budgetalternativ. Den liberala visionen om tron på individen i ett skapande samhälle går stick i stäv med de socialdemokratiska dogmerna och återställarpolitiken. Att inte våga pröva nya banor, att krampaktigt hålla fast vid gamla lösningar, är det enda säkra sättet att misslyckas. Till sist vill jag läsa upp en liten dikt av Esaias Tegnér för att illustrera vad jag menar: Evigt kan ej bli det gamla, ej kan vanans nötta läxa evigt repas upp igen. Vad förmultnat är skall ramla, och det nya friska växa upp utur förstörelsen.

Herr talman! Det allt överskuggande problemet för Sverige och övriga Europa är den katastrofalt höga arbetslösheten. Många europeiska stater har plågats av arbetslösheten i årtionden, och politikerna i dessa länder har i stort sett accepterat situationen. I Sverige är massarbetslösheten fortfarande ung, och ännu finns det politiker och en stark folklig opinion som har ambitionen att pressa ned den till en mer normal nivå - ca 3 %. Ett viktigt instrument är då näringspolitiken. Den skall utarbeta regler och stimulera företagsamheten så att det skapas nya jobb, helst då i framtidsbranscher. Det är i sammanhanget beklagligt att det i denna situation gödslas med 5 miljarder till åtgärder som till största delen hamnar i sådana fickor att det inte kommer att öka efterfrågan på produkter från hemmamarknadsindustrin. Anrättningen blir ju inte smakligare av att de 5 miljarderna är svagt finansierade. Tänk om dessa resurser kunde ställas till näringspolitikens förfogande! Tänk om dessa miljarder kunde användas till att stimulera den allmänna konsumtionen, till att stötta småföretagsamheten eller till att investera i ny energiteknik. Skall arbetslösheten kunna pressas ned måste efterfrågan på hemmamarknaden öka. I dagsläget sker detta snabbast genom lägre räntor, vilket alla är överens om. Enligt Vänsterpartiet borde staten nu aktivt använda sitt ägarskap i Nordbanken. Använd Nordbanken för att skapa konkurrens i banksystemet i stället för att ge dunkla signaler om försäljning! Vänsterpartiet anser i likhet med övriga partier att en stor del av de nya arbetstillfällena måste skapas i småföretagen. För såväl befintliga som ännu inte startade småföretag är möjligheterna till försäljning av produkterna det avgörande. Småföretagen löser inte sina ekonomiska problem med lägre löner, försämrad arbetsrätt eller lägre beskattning. Anställda i småföretag skall ha samma möjligheter och rättigheter som anställda i stora företag. I Vänsterpartiets småföretagarmotion föreslås tre mycket konkreta åtgärder. För det första: För att öka investeringar i småföretag med färre än 50 anställda föreslår vi ett investeringsbidrag på 3 %, alltså skillnaden mellan svensk och tysk låneränta i dag. Bidraget skall vara skattepliktigt. Nettoeffekten blir då ca 2 % och skulle kunna bli en rejäl injektion för att tidigarelägga investeringar i just småföretagen. För det andra: Vi föreslår att egenavgifter inte skall tas ut på de första 40 000 kronorna - detta i första hand för att öka uthålligheten hos små och nystartade företag men också för att skapa motiv för personer som kombinerar anställning med ett eget företagande att utvidga verksamheten. Åtgärden skulle med säkerhet bidra till att fler kvinnor vågade starta företag. För det tredje: För att i större utsträckning stödja s.k. avknoppning och anställdas intresse av att starta egna företag föreslår vi förändringar i reglerna om starta-eget-bidrag och utbildningsbidrag. En person som vill prova ett eget företagande skall alltså ges rätt till tjänstledighet i tolv månader. Under denna tid skall det kunna utgå utbildningsbidrag i sex månader och starta-eget-bidrag i ytterligare sex månader. Den regeländringen skulle betyda en rejäl möjlighet för många i dag anställda att pröva sina egna idéer, vilket i slutändan kommer att betyda många nya arbetstillfällen. Dessa förslag innebär konkreta åtgärder riktade till små och nystartade företag i en omfattning som kanske inte skådats tidigare. Kostnaderna för förslagen beräknas till ca 2 miljarder, och sannolikt finansierar detta sig självt genom en kombination av nyanställningar, nystartande av företag och därav följande minskad arbetslöshet. Vänsterpartiet föreslår samtidigt att en garantiavgift tas ut på det svenska bankväsendet. En sådan avgift kan ge 1-3 miljarder kronor per år. Dessutom anser vi att bolagsskatten skall normaliseras till EU nivå, 30 %, vilket också ökar statens intäkter med drygt 2 miljarder. Herr talman! Som viktigt komplement till småföretagssatsningen måste vi effektivisera tillvaratagandet av nya idéer och uppfinningar. Vänsterpartiet föreslår i en särskild motion att det skapas ett innovatörsråd, som skall fungera som skyddsnät till NUTEK. Vi måste helt enkelt bli skickligare på att ta till vara goda uppfinningar och inte låta dem försvinna till andra länder. Förhoppningsvis finns det i riksdagen en majoritet för de här åtgärderna - jag säger det med tanke på att vi alla pratar så mycket om småföretagens betydelse. Måhända kommer detta då att innebära en minskad arbetslöshet och en förstärkning av den nödvändiga omstruktureringen av näringslivet.
Herr talman! Jag noterar att Vänsterpartiet och Lennart Beijer i dessa delar har visat ett betydande positivt intresse för småföretag. Jag vill ändock kommentera ett par av påståendena här. Till att börja med vill jag nog bestrida att partikolleger av olika partikulörer ute i Europa har gett upp kampen mot arbetslösheten. Det är inte sant. De har drabbats av exakt samma problem som vi, nämligen att enklare jobb har blivit utkonkurrerade av låglöneländerna. Därav följer de stora europeiska satsningarna på kompetensutveckling och forskning avseende mer avancerade produkter som orkar bära bra löner. Jag delar uppfattningen att det inte är främst genom låga löner som vi skall konkurrera. Däremot är det dess värre så att ökade lönespridningar i USA har visat sig ge fler jobb. Enligt min uppfattning är det dock en nödlösning. Det är i första hand genom ökad kompetens och teknikinnehåll som konkurrens skall ske. Jag beklagar att Lennart Beijer inte nämnde skatterna. En drivkraft för alla företag är ändock att vara lönsamma, att kunna tjäna pengar och få ett eget riskkapital som man vågar satsa. Vi avviker radikalt från hela den övriga västvärlden med så hög skuldsättningsgrad i de mindre och medelstora företagen. När det gäller innovatörsråd o.dyl. delar jag uppfattningen att det redan finns sådana ute i regionerna kopplade till utvecklingsfonderna. Även under den gamla regeringens tid infördes en särskild innovationsfond. Vi startade även ett arbete med olika typer av mentorer för nyföretagare, innovatörer för att hjälpa fram de bra idéerna och de bra företagen för att därigenom förnya arbetslivet och skapa fler arbetstillfällen.
Herr talman! Det är väl otvetydigt helt rätt att konkurrensen från låglöneländer är ett problem. Samtidigt beror skillnaden - Per Westerberg - mellan arbetsmarknadspolitiken i Sverige och i övriga europeiska länder på att man i Europa har varit mycket mera rädd för de svårigheter inflation kan ge upphov till än för de problem arbetslöshet kan medföra. I Sverige har vi ändå försökt att vara rädda för båda faktorerna. Därmed har vi sett till att verkligen försöka hålla nere arbetslöshetssiffrorna. Nu har vi kommit in i en mycket svår situation. Det kommer att krävas riktiga krafttag för att vi skall komma ur den. Jag tror dock inte att man löser problemen genom skattesänkningar. Vi måste se till att vanligt folk kan efterfråga varor. Vi måste naturligtvis också se till att de som vill starta nya små företag får möjlighet till det.
Herr talman! Jag vill ånyo säga att jag är glad över det ökande intresset från Vänsterpartiets sida för nyföretagande. Jag tycker att det vida överstiger socialdemokratins syn på motsvarande problem. Framför allt tycker jag att man skall ta till vara de möjligheter som finns till teknik och kompetensutveckling. Det är roligt att ni är beredda att satsa pengar på växande och nya företag och innovationer i stället för på bidragsarbeten eller olika former av bidrag till nyanställningar. Det ger starkare företag. Däremot delar jag inte uppfattningen att hög inflation är bra för företagen. Det ökar risktagandet och står inte i någon som helst motsatsställning till låg arbetslöshet. Tvärtom är Tyskland och Japan, med extremt låg inflation, utomordentliga exempel på att låg inflation, låg ränta och bra stabilitet har gett en enastående löne och välståndsutveckling, som vi har anledning att försöka följa i viss utsträckning. Herr talman! Jag vill också peka på skattens betydelse. För mig är det en gåta att man kan tro att man i Sverige kan högbeskatta småföretagarna, se till att de har ett litet eget kapital och att samma småföretagare sedan framgångsrikt skall kunna konkurrera med utlandet i det långa loppet. Man kan inte jobba med sämre villkor i det långa loppet. Det kan gå en viss tid, men det ökar risktagandet och är en av orsakerna till de höga konkurssiffrorna under det mycket besvärliga stålbadet - det s.k. feldtska stålbadet - vi har gått igenom under de senaste åren.
Herr talman! Jag vill tacka för det beröm Vänsterpartiet fick för sin företagspolitik och småföretagarpolitik. Det var angenämt. Jag konstaterar att det ändå är ganska viktigt att man klart uttalar att man skall kunna ha liten arbetslöshet utan att behöva släppa i väg inflationen. På många ställen i Europa har man misslyckats med detta. Just nu misslyckas även vi. Vi bör alltså kunna uppnå en sådan balans att vi kan få ned arbetslösheten utan att behöva släppa i väg inflationen alltför mycket.

Herr talman! Jag kommer att tala om kärnkraften och det nya energisamhället, kretsloppssamhället, som vi skall leva i enligt Riokonferensen och Agenda 21. Kärnkraften är varken säker eller ekonomisk. Den är oetisk, oekologisk, oekonomisk och livsfarlig. Dinosaurerna dog ut när villkoren för deras existens ändrades, trots att de var störst och starkast. Ändå fortsätter män i maktpositioner att hävda att kärnkraften skall drivas vidare. Kärnkraftens tid är också förbi. Den är död. Det är egentligen "kriminellt" att köra reaktorerna en enda dag till. Varför? Jo, starttillstånd för reaktorerna skulle ges först efter det att man hade funnit en säker metod att lagra det högaktiva kärnavfallet. Så har inte skett. Det är också "kriminellt" därför att man utnyttjar människor i andra länder för att ta fram uran till de svenska kärnkraftverken. Vi föröder deras land och hälsa för århundraden och årtusenden framöver. Eftersom reaktorerna drivs vidare utsätter vi dagligdags människor för olycksrisk. I mongolernas Krasnokamensk bryts uran i dagbrott till svenska kärnkraftverk. Människor dör i förtid. På kyrkogården vittnar gravstenarna om att de flesta har gått bort före 50 års ålder. Dammet från slagghögarna är radioaktivt. Gruvgångarna har kommit närmare och närmare boningshuset, som i dag ligger över schakten. Fläktarna som rensar gruvgångarna med tryckluft trycker upp den radioaktiva gasen till byn genom springor i urberget. Allt där är radioaktivt. Inte ens blommorna överlever. Vattnet som rinner i diket kommer från den trettonde gruvan och används till tvätt av uranmalmen. Sjön där vattnet rinner ut är död. Hela byn är ett radioaktivt katastrofområde. Sverige har helt enkelt exporterat riskerna med uranbrytning. Men här hemma hävdar vi - vissa, framför allt män - t.o.m. att kärnkraften är ren. Ingen vet hur vi skall ta hand om kärnavfallet. Det skall förvaras i tusen generationer. Uran och kärnavfall går inte ihop med det cykliska kretsloppet. 24 000 år. Det handlar om tidsrymder som överskrider det mänskliga intellektets fattningsförmåga. Varför finns ingen miljökonsekvensbeskrivning för det farligaste avfallet i hela världen, kärnavfallet? Utomlands har man t.o.m. uppfattningen att Sverige har löst frågan med kärnavfall. Utomlands tror man också att vi skall avveckla kärnkraften i Sverige. Men när man har hört de senaste dagarnas och veckornas diskussioner och vet att det har gått 15 år sedan folkomröstningen undrar man vart vi är på väg. Här finns ordkraft men ingen handlingskraft. Runt om i världen lägger man ner kärnkraften eller stoppar utbyggnaden av den - förutom i Ryssland och Japan, tyvärr. I Italien har man lagt kärnkraften i malpåse. Det är inte nog med att lagarna är otillräckliga och att det inte finns någon lag om att avveckla kärnkraften. Det finns dessutom ingen som vill ta hand om det här. Not in my backyard, NIMB-syndromet, börjar bli alltmer utbrett. Egentligen skulle de som har bestämt att kärnkraften skall köras ta hand om den. Men vi vet att det är Norrland som är intressant - Malå och Storuman. Om kärnkraften skulle betala sin totala kostnad på marknaden skulle uranbrytningens miljökostnader, kärnavfallshanteringen i tusen generationer, risken vid den dagliga driften av reaktorerna, rivning av kärnkraftverken, koldioxidutsläppen, transporter och kärntekniskt materiel tas med i priset. Då undrar jag vad kärnkraften skulle kosta. Den frågan har jag också ställt till en person på Kraftsam. Han sade att det är en politisk fråga och att han därför inte kan svara på den. Jag förstår inte varför "big boys" skall få fortsätta att leka med "big toys". Egentligen tycker jag att de har fel rådgivare. Jag tycker att Det naturliga steget skall vara rådgivare till regering och riksdag och inte bakåtsträvarna som överlevt 60 och 70-talet. Vi måste sluta att backa in i framtiden. Sverige håller på att missa framtidens energi. Det är just nu som vi skulle ta chansen att satsa på den rena energisektorn och gröna arbeten. Jag läste Aftonbladet häromdagen, den 5 februari. Där säger man att energiindustrin behöver en press för att utveckla hållbara energikällor. Men så länge Sverige förlitar sig på kärnkraften för elproduktion finns det ingen anledning att göra det. Sverige riskerar att hamna på efterkälken om vi inte satsar på förnybara källor och mer energisnåla produkter. De teknologiska framstegen kan användas mycket mer effektivt än i dag. I Kanada startade man ett grönt fack. Det var med anledning av att man hade lågkonjunktur. Det visade sig att bara genom att satsa på energieffektivisering fick man fler arbetstillfällen än om man t.ex. skulle ha byggt ut kärnkraften och satsat på traditionell energiförsörjning. Per 1 miljon US dollar fick man ut 30,5 Med Miljöpartiets politik och styrinstrument, att sänka arbetsgivaravgifterna och höja energi och utsläppsavgifter och skatter, stimulerar man ett näringsliv som är anpassat till en hållbar utveckling i enlighet med Agenda 21. God miljö är god ekonomi.

Herr talman! På fredag morgon skall vi här diskutera frågor om arbetsmarknad och sysselsättning. Frågorna om näringspolitik och sysselsättning hänger milt uttryckt intimt samman. Det är med en framsynt näringspolitik som vi kan minska risken för att vi kommer att få diskutera allt mer sysselsättning och arbetslöshetsproblem. Det går egentligen inte att lösa de problem som skall diskuteras på fredag om vi enbart koncentrerar oss på dem. Våra möjligheter att klara en hygglig ekonomi framöver hänger naturligtvis i stor utsträckning samman med näringspolitiken. Allt handlar till syvende och sist om hur vi skapar förhållanden och ett klimat för att få nya företag att bildas och befintliga företag att växa och ge nya arbetstillfällen. Vi själva som politiker kan inte skapa nya arbetstillfällen. Men utan en framgångsrik näringspolitik som skapar förutsättningar för nya och expanderande företag kommer fredagens ämne att ta ett allt större utrymme i diskussionen. Det är inte det viktiga för riksdagens arbete. Det viktiga är att många människor drabbas av arbetslöshet. Det gäller som vanligt att det är viktigare att förebygga än att i efterhand sopa upp efter missgrepp. Det gäller också i näringspolitiken. I årets budgetproposition finns det en hel del bra formuleringar från regeringen. Men de står i ganska tydlig kontrast till den politik som man för. Som bekant är görandet viktigare än låtandet för den enskilda personen som står i begrepp att starta ett företag eller den enskilde företagaren som står i begrepp att låta sin verksamhet expandera. Socialdemokraternas generella näringspolitik är enligt min mening ett allvarligt hot mot företagandet och därmed grunden för jobb och den framtida välfärden. Försämrade regler inom arbetsrätten, dubbelbeskattningen av riskvilligt kapital och borttagandet av kvittningsrätten är exempel på åtgärder som kanske i vissa grupper kan vinna anklang och upplevas som positivt men som faktiskt sist och slutligen undergräver och försämrar vår gemensamma ekonomi och våra möjligheter att klara välfärden i vårt land. Jag hälsar den nye näringsministern välkommen till kammaren och till kanske den första stora debatten om näringspolitiken. Jag hoppas att han delvis kan föra in ett nytt tänkande i de socialdemokratiska leden och ge dessa galanta formuleringar ett praktiskt innehåll. Jag tror att vi alla i den mån vi själva har förstått det har en viktig uppgift att för många människor förklara de mekanismer som ligger bakom företag och företagande. Antalet nya företag i Sverige utgör 5-7 % av den totala företagsstocken. På kort sikt spelar de nya företagen en ganska liten roll. Men på längre sikt är det naturligtvis av avgörande betydelse i vad mån vi lyckas att få många nya företag och företagare i Sverige. Nyföretagandet i Sverige ligger i dag på en nivå som är alldeles för låg. En fråga för oss politiker blir då: Hur ändrar vi på detta faktum? Är det genom att höja skatter? Är det genom att ur företagens synvinkel försämra arbetsrätten, eller hur klarar vi detta för framtiden? Socialdemokraterna har under hösten återställt vad de under valrörelsen hotade att återställa. En del har visat sig vara omständiga men kanske politiskt nödvändiga krumbukter för att inte genera och förvirra den egna partiapparaten. Jag tänker då t.ex. på avregleringen av elmarknaden. Man har kommit fram till att det kanske inte var så fel det som gjordes under förra mandatperioden. Då och då kommer det signaler från regeringen om t.ex.riskkapitalbeskattningen. Kommer det en ny återställare när det gäller riskkapitalbeskattningen, dvs. en återställare som återställer återställaren? Kommer det något liknande när det gäller arbetsrätten, som återställer den återställare som regeringen kom med tidigare, för att göra förhållandena något bättre för de mindre företagen? Det tycker jag är väldigt viktiga frågor. Jag hoppas att Sten Heckscher har möjlighet att beröra dem i någon mån. Det finns en rad frågor som är av mycket stor betydelse för att psykologiskt skapa det rätta klimatet. En av de sakerna antydde regeringen i budgetpropositionen och sade sig överväga närmare. Det gäller möjligheten för ett riskkapitalavdrag. Det är naturligtvis väldigt viktigt och en viktig symbolfråga. Men en del ytterligare sådana frågor kvarstår. Det gäller arbetsrätten, beskattningen av riksvilligt kapital, kvittningsrätten, osv. Jag tror att det är av mycket stor betydelse för att vi i Sverige skall få nya företag, expanderande företag och för att vi skall kunna få fler människor i arbete och på längre sikt också värna den välfärd som vi alla är angelägna om att slå vakt om.

Herr talman! Näringspolitiken måste sättas in i sitt sammanhang. Sammanhanget är dåliga statsfinanser, låg sysselsättning och hög ränta, på det sätt som det resonerades om i förmiddags, dvs. det läge i vilket den nuvarande regeringen fick ta över ansvaret för Inom näringspolitken måste vi alltså göra vårt för att uppfylla den dubbla målsättningen att både öka sysselsättning och tillväxt och få ordning på statens finanser. Det räcker inte med det ena. Näringspolitiken har naturligtvis en nyckelroll för att få igång tillväxten. I förslaget till statsbudget har de näringspolitiska insatserna inte utsatts för riktigt samma hårdhänta hantering som en del andra områden. På en del punkter som är av strategisk betydelse föreslår vi t.o.m. ökningar av de statliga insaterna. På andra punkter har vi kommit fram till lösningar som blir till nytta för företagsamheten utan att medföra nya utgifter för statskassan. När man hör på debatten i dag och läser de motioner som väckts under den allmänna motionstiden slås man av att det trots en del hårda ord ändå tycks finnas en ganska hygglig samstämmighet bland dem som deltar i den här debatten, åtminstone när det gäller målen för näringspolitiken och också en del av problemformuleringarna. Det gäller inte bara de långsiktiga målen utan också en del av de kortsiktiga. Det finner jag naturligtvis lovande. Man kan sammanfatta det i vad några här har sagt utan att ange källan. Källan är regeringsförklaringens ord: Sverige behöver fler företag och fler företagare. Det finns också stor samstämmighet om att potentialen för tillväxt i stor utsträckning och kanske främst finns hos de små och medelstora företagen. Det gäller inte minst inom tjänstesektorn. Vi tenderar hela tiden att tala nästan bara om tillverkningsindustrin när vi talar om näringslivet. Vi glömmer ofta bort den viktiga tjänstesektorn. Vi tycks också vara överens om att försörjningen av riskkapital eller kapitalförsörjning över huvud taget är ett problem för just de små och medelstora företagen, även om det tycks råda en viss begreppsförvirring här. Ibland får man höra att bankerna är ohjälpsamma genom att inte låna ut tillräckligt mycket riskkapital. Själv är jag ganska nöjd över att bankerna inte lånar ut så mycket riskkapital. Vi såg hur det gick när de gjorde det. Vi är också överens om behovet av insatser inom forskning och utveckling och att de insatserna i hög utsträckning måste vara relevanta för näringslivet. Som jag var inne på nyss, betyder det här att vi i stor utsträckning kan vara överens om var problemen finns. Det är betydelsefullt. Att vara överens om problemen lägger en god grund för fortsatta samtal. Alltför ofta hoppar vi rakt upp på våra käpphästar och har färdiga lösningar på allt. Då riskerar vi att fastna i låsningar. Min ambition är att lyssna på andra och att försöka komma överens. Detta präglar vårt arbetssätt, och har präglat det under de ganska precis fyra månader som jag har haft det här jobbet. Vi avvisar inga lösningar i förväg. Inga dogmer skall styra vår politik. Jag tror också att det är vad företagarna och de anställda i företagen kräver av oss politiker. Det brukas ofta uttryckas så att man kräver fasta spelregler. Det är ett uttryck som har använts många gånger här i dag. Det är ett rimligt krav. Vi kräver långsiktighet av näringslivet. Då har de rätt att kräva långsiktighet i form av fasta spelregler från regeringens och riksdagens sida. Det har talats mycket om detta i dag. Inte minst oppositionens förmiddagsretorik vimlade av uttalanden om krav på fasta spelregler. Jag tycker att vi måste komma bakom fraseologin här. Vi måste inse några saker som har med fasta spelregler att göra. För det första kräver fasta spelregler breda uppgörelser eller, för att citera Eva Flyborg, ett politiskt ledarskap som inte förändrar spelreglerna efter varje mandatperiod. Oppositionen ägnar sig nu åt något slags mytbildning om återställare. Man får inga fasta spelregler om man med en ytterst knapp riksdagsmajoritet driver igenom kontroversiella förändringar av t.ex. arbetsrätten några enstaka månader före ett val som man löper stor risk att förlora. Det skulle kunna sägas samma sak om en lång rad andra beslut. Det är inte då man får fasta spelregler. Fasta spelregler kan man möjligen få om man bemödar sig om att nå hyggligt breda uppgörelser och inte gör som man t.ex. gjorde med arbetsrätten. Nu tycks det finnas olika uppfattningar om hur betydelsefullt det här med arbetsrätten var. Jag har hört från talarstolen här i dag att det egentligen var småsaker. Då blir man förvånad att det är så upprörande att de ändras. Detta tycks vara en viktig symbolfråga. Den som bär sig åt på det här viset kort före ett val tar faktiskt på sig ansvaret för att näringslivet inte får de fasta spelregler som de så gärna vill ha. Dessutom tycks oppositionens debattörer glömma bort att vi har haft en valrörelse i vilken socialdemokratin gick ut med mycket tydliga vallöften, inte hot, Göran Hägglund, bl.a. beträffande arbetsrätten. Det stod för övrigt klart vad som skulle hända redan när beslutet fattades. Det är ett demokratiskt renlighetskrav att man faktiskt genomför de förändringar som man gått till val på. För det andra fordrar breda uppgörelser flexibilitet. Breda uppgörelser och fasta spelregler betyder att man ofta inte får precis som man vill. Men det näst bästa kan möjligen vara det klokaste om resultatet blir fasta spelregler. Vi får se hur breda lösningar, och därmed fasta spelregler, som vi kan åstadkomma, men ingen skall tvivla på våra ambitioner. Men det finns begränsningar. En av dem är regeringens dubbla uppgift att både sanera statsfinanserna och öka sysselsättning och tillväxt. Den som tror att all näringspolitik består av sänkta skatter, privatiseringar och bara ökade frihetsgrader måste jag därför göra besviken. På det viset kan vi inte komma överens. Det vore naturligtvis trevligt att sänka skattetrycket både för företagare och andra. Men med de statsfinanser som vi har tvingats ta över är det inte en framkomlig väg. Jag skulle i och för sig kunna gå in på Per Westerbergs del i ansvaret för dessa statsfinanser, men jag skall avstå från det. Men de bidrar till att vi är tvungna att höja skatterna. Jag vill dock understryka att regeringen har avsatt 2 miljarder för att efter samråd med näringslivet kunna reducera skatteuttaget för de små och medelstora företagen. En sak kommer hela tiden bort i oppositionens retorik. Den helt avgörande frågan för medborgarna, företagarna och företagen är att klara upp det statsfinansiella läge som regeringen har fått ta över. Den enskilda fråga som har störst betydelse för oss alla, för sysselsättningen, för näringslivet och inte minst för de små företagen och den enskildes ekonomi är faktiskt räntan. Då räcker det inte med skattesänkningar och systematisk realisering av det allmännas egendom eller att försöka låsa in allmänna medel i stiftelser utan demokratiskt inflytande eller kontroll. Någon bred uppgörelse med moderaterna om skatter och privatiseringar tycker jag inte jag ser grund för i de allmänna motionerna. Men det finns i och för sig inslag i den förra regeringens politik som var bra. Det vill jag gärna säga. Låt mig nämna några exempel. Den borgerliga regeringen förvandlade utvecklingsfonderna till bolag. Det tycks har förbigått Per Westerberg, men det var på det viset. Jag misstänker att han var föredragande i det ärendet. Man kan naturligtvis diskutera formerna för det här, men vi utnyttjar den form som finns. Vi vill gå vidare och utveckla ALMI till ett regionalt nav för näringspolitiken för att bidra till att minska den förvirring som den förra regeringen åstadkom genom sitt myller av aktörer på det här området. Vi vill förenkla detta utan att omorganisera allt. Den förra regeringen införde särskilda lån till kvinnliga företagare. Eva Flyborg berörde dem tidigare. Vi håller fullständigt med om att de har haft många positiva effekter. Vi går också vidare där - det glömde Eva Flyborg att säga - genom att också öka på beloppen där ganska rejält. Vi föreslår en tredubbling av de statliga insatserna på den punkten. Inom ramen för Sverigebilden fanns ett blygsamt investeringsfrämjande. Vi föreslår att organisationen för det arbetet renodlas och professionaliseras och att medlen mer än fyrdubblas. Jag skulle också särskilt vilja peka på att vi vill avsätta 100 miljoner för att få teknikspridning med hjälp av regionala nätverk. Där kommer vad Kjell Ericsson säger om förädling av råvara in som ett möjligt användningsområde. Den här debatten har inte innehållit särskilt många hårda ord. Det vill jag gärna säga. Men även om man ser på dem kan man titta bakom dem. Då tycker jag att det finns grund för en hygglig optimism om att vi under de närmaste åren inte bara skall kunna definiera problemen, utan också kunna hitta ganska många hållbara lösningar som leder till fasta spelregler.

Herr talman! Vi kan ägna mycket tid åt historieskrivningen. Under den gångna mandatperioden ändrade vi ett fritt fall såväl i sysselsättningen som i ekonomin till en ganska hygglig återhämtning under den gångna hösten. Vi har kämpat med betydande budgetsaneringar under de gångna mandatperioderna. Det har i stor utsträckning skett i strid med den socialdemokratiska oppositionen, som i praktiken bara talade om finansiell expansion, ökad upplåning och därmed svagare statsfinanser. För innevarande år har jag lagt förslag om nedskärningar i statsbudgeten på ca 70 miljarder för att kunna hålla konkurrenskraftiga skatter för företagen samtidigt som vi minskar budgetunderskottet i förhållande till vad socialdemokraterna gör. Vi delar uppfattningen att räntan måste ner, men det går bara genom nedskärningar av utgifter och satsningar på det som ger tillväxt i ekonomin. Och det gör inte höjda skatter på det kapital som skall investeras i företagen, höjda skatter på företagen eller försämringar för mindre och medelstora företag. Jag hoppas att näringsministern menar allvar med sin vilja till breda lösningar. Hittills har vi bara sett konfrontation med höjningarna av skatterna på bolagen, med små marginaler och små majoriteter trots att de tidigare var likvärdiga med omvärlden. Det har kommit nya förändringar på arbetsrättens område. De förändringar som gjordes i våras var inriktade på de minsta företagen. Jag är ledsen att behöva säga det, men jag är rädd för att näringsministern representerar det mest företagarfientliga partiet i den här kammaren.
Herr talman! Handling räknas mer än ord. Per Westerbergs enda recept är mer av den politik som ledde till en 14-procentig arbetslöshet och till de allra sämsta statsfinanserna i Europa. Man hade tre år på sig att försöka göra det som man ville göra, men detta var vad man lyckades åstadkomma. Per Westerberg tycks i likhet med en del av sina partikamrater under den tiden inte heller ha förstått att han satt i en regering. Man klagade över den elaka oppositionen, som inte ville genomföra regeringens förslag. Jag tycker faktiskt att det är regeringens ansvar att få sina förslag genomförda. Det är regeringens resultat i riksdagen som räknas. Jag vill dessutom upplysa Per Westerberg om att vi har en låg bolagsskatt i Sverige. Det har t.o.m. gått så långt att Industriförbundets ordförande Bo Rydin häromdagen i en intervju i Veckans Affärer försvarade värnskatten.
Herr talman! Först vill jag notera att ansvaret för statsfinanserna i mycket stor utsträckning baserar sig på vad som hände under 80-talet. Jag delar den uppfattningen att det kan finnas ett i viss mån delat ansvar, men huvudansvaret låg på den gamla regeringen. Under den gångna mandatperioden visade socialdemokratin inte någon vilja till budgetnedskärningar utan talade bara om utgiftsexpansion, som ytterligare skulle undergräva statsfinanserna. Vad vi anmälde var en linje för att försöka att stegvis sanera statsfinanserna fram till 1998 för att få budgetbalans, samtidigt som vi orkade med mycket stora förändringar av beskattningen av riskkapital och av företag - de företag som skall ge de nya jobben och som är de enda som kan skapa tillväxt. Vi gjorde betydande satsningar på kompetensutveckling, forskning och utbildning, det som skall göra svensk arbetskraft mer konkurrenskraftig och därmed skapa förutsättningar för bra löner även i framtiden utan att vi blir utkonkurrerade av låglöneländerna. Vi gjorde satsningar som innebar att vi i praktiken genomförde småföretagarvärldens hela agenda från 1991 för att råda bot på den brist på småföretagande som vi har i vårt land. Vi fick i viss mån - det erkänner jag gärna - stöd från Vänsterpartiet men nästan på varenda enskild punkt motstånd från Socialdemokraterna.
Herr talman! Jag tycker att Per Westerberg rör sig i rätt riktning. Han talar nu åtminstone om delat ansvar, och det gläder mig. Jag är inte säker på att Per Westerberg skall slå sig så mycket för bröstet när det gäller t.ex. riskkapitalförsörjningen. Det tycks vara så att Per Westerbergs forna regeringskamrater numera ganska öppet tar avstånd från den konstruktion som genomfördes under den förra regeringen. Alla konstaterar numera att den inte fyllde de syften som den avsåg att fylla. Det är t.o.m. så att många av de forna regeringspartierna nu ställer sig bakom regeringens förslag om att ompröva statens insatser i form av ett visst engagemang i Atle och Bure. Det här skall man nog tala litet tyst om. Vi får här vara med om att städa upp. Under tre år, Per Westerberg, försämrades vårt lands finanser med åtskilliga hundra miljarder, och det är vad som räknas. Att man ville genomföra allas önskemål om småföretagarpolitiken låter ju bra, men att man gjorde det just på det viset har möjligen bidragit till att vi nu med varsam och försiktig hand får städa upp i den röra som åstadkoms med Per Westerberg som föredragande i regeringen.

Herr talman! Näringsministern uttryckte sig mycket positivt om företagsamheten och näringslivet, och det är positivt och bra. Jag hoppas bara att han har också regeringen i övrigt med sig. De åtgärder som man har vidtagit för att höja skatter och avgifter är ju inte speciellt positiva, vilket jag också tog upp i mitt huvudanförande. Åtgärder för sysselsättningen är en mycket stor del av arbetet med att komma till rätta med statsskulden, och man ökar inte sysselsättningen genom att höja skatter och avgifter, som nu har skett, utan det är att straffa företagsamheten. På det sättet får man inte fram nya arbetstillfällen. Jag vill här referera till Carl Johan Åberg, som i Dagens citat i Dagens Industri säger att vi borde ha dubbelt så stora industriinvesteringar som de vi nu har. Problemet är att de företag som gör stora pengar tjänar mer på att placera dem passivt än på att placera dem aktivt. Ju högre skatten är, desto mindre lönar det sig att ta en risk. Därför måste skatterna sänkas. Jag tycker att detta visar på ett ganska betydande dilemma. Man klarar inte att skapa nya jobb genom att höja skatter och avgifter, och därför vill vi från Centerns sida sänka dem, inte minst för småföretagsamheten. Vad gäller återställare vill jag säga att det har skett en rad återställanden, inte minst inom arbetsrätten. Man försöker på något sätt att negligera den, som om den inte skulle vara så viktig, men den har haft stor betydelse, inte minst för småföretagsamheten. Det har framförts många budskap om att den har varit viktig, t.ex. att det funnits möjligheter till provanställning. Men nu återställer man reglerna, och sedan detta har skett säger ni att ni skall utreda vad som skall hända med den i framtiden. Det kanske då blir så som Göran Hägglund tidigare sade, återställare på återställare på återställare. Det här är ett konstigt sätt att agera. Genom det får man inte de långsiktiga spelregler som vi så gärna önskar oss. Också när det gäller bl.a. skatter bör man se till att få en långsiktighet, och en sådan eftersträvar vi.
Herr talman! Jag vill först säga att jag kan förstå att de som har haft erfarenhet av den förra regeringen har trott att man kan ställa statsråd mot varandra. Det var väl inte så svårt i en fyrpartiregering. Dagens regering utgör ett kollektiv enligt regeringsformen och tar ett kollektivt ansvar för alla sina beslut. Jag står alltså bakom alla de beslut som regeringen har fattat, likaväl som Göran Persson och andra står bakom alla beslut i de ärenden där jag har varit föredragande. Vad gäller höjningar av skatter och avgifter vill jag säga, kära vänner, att det inte räcker med fromma förhoppningar om att allt skall bli bättre. Vi har en statsfinansiell kris av den karaktären att den typen av förhoppningar inte räcker. Det är alldeles uppenbart att vi också måste utöka inkomstsidan. Vi måste både höja inkomsterna och sänka utgifterna, och det måste göras konkret. Det är möjligt att vi senare, om operationen lyckas, kan få det litet roligare. Beträffande arbetsrätten: Om det nu var så viktigt att åstadkomma förändringarna i arbetsrätten, varför valde man att genomföra det i konfrontation, när man praktiskt taget visste att man skulle förlora nästa val och därmed få en återgång? Det är precis det arbetssätt som leder till att man inte får fasta spelregler. Den som vill ha fasta spelregler måste faktiskt göra sig mödan att komma överens med tillräckligt många för att reformen skall överleva också ett regeringsskifte.
Herr talman! Jag vill än en gång säga att jag tycker att det är bra att näringsministern uttalar sig positivt om företagsamheten. Även hans skrivningar i budgetpropositionen är bra. Men man har, som jag sagt, från regeringens sida inte levt som man lärt när man gjort alla sina återställare. Jag hoppas att det skall bli en bättring i fortsättningen. Beträffande arbetsrätten vill jag säga att det är lika vilket förslag det än rör sig om: Om det i ett visst läge finns majoritet för ett förslag, beslutar vi om det. Sedan måste man gilla läget. Om man river upp beslutet, måste vi i vår tur riva upp det ställningstagandet igen. Då får man inte någon långsiktighet, som jag här också har sagt. I det rådande statsfinansiella läget vill vi alla spara. Vi har i en ekonomisk-politisk motion talat om hur vi tänker och hur vi vill spara, men vi lägger inte fram förslag om nya reformer, t.ex. om avskaffande av karensdagen, som skulle kosta mycket pengar. Detsamma gäller förslaget om NYS, RAS eller vad det skall kallas, dvs. att ge bidrag för nyanställningar i företag som ändå skulle ha nyanställt. Det är bortkastade pengar. Jämför detta med de 800 miljoner som satsades på småföretagsutveckling under den förra mandatperioden och som har givit många nya jobb ute i landet, vilka kostade bara 60 000 - 80 000 kr per person. Det föreslagna stödet har förkastats av de flesta, bl.a. av AMS, som säger att det kommer att leda bara till 5 000 10 000 nya jobb. Det skulle innebära att stödet skulle kosta mellan 500 000 och 1 miljon kronor per jobb. Det är att kasta pengar i sjön. Vi vill från Centerns sida ha en sådan satsning som näringsministern själv beskriver, på långsiktiga och riktiga åtgärder för att ge bra villkor för företagsamheten.
Herr talman! För tids vinnande kan vi väl låta karensdagsdiskussionen anstå till den därtill avsedda delen av den allmänpolitiska debatten. Detsamma bör gälla beträffande sysselsättningspollitiken. Därmed förnekar jag inte att frågorna hänger ihop, men jag hinner inte med att diskutera också de sakerna. När det gäller arbetsrätten tror jag att Kjell Ericsson och jag möjligen kan vara ense om att om man blir överens på rätt sätt och inte med knappa riksdagsmajoriteter driver igenom åtgärder, mot en opposition som förklarar sin avsikt att ändra på besluten om man får en möjlighet till det, blir förutsättningarna något större för hållbara lösningar, men det var vad den förra regeringen gjorde. Det här får inte undanskymma det som Kjell Ericsson här sagt två gånger och som även jag tidigare har sagt, att det finns en god grund för ett framtida samarbete. Jag finner detta inte minst när jag läser motionerna från Centerpartiet. Jag ser fram emot det kommande samarbetet, och jag skall minsann sträva efter att vi får de hållbara lösningar som både Kjell Ericsson och jag tycks vilja ha.
Herr talman! Näringsministern förärade mig en kommentar, som jag i min tur gärna vill kommentera. Det är riktigt att näringspolitiken måste sättas in i sitt sammanhang. Man måste se helheten. Just därför är helheten så svår att förstå i Socialdemokraternas politik. 7 miljarder i bidrag med ena handen, samtidigt som återställarna gör företagandet mycket svårare och tuffare. Sten Heckscher kommenterade bankerna. De lånade ut för mycket under 80-talet - det var problemet då - men nu lånar de ut alldeles för litet, och därför är det problem med kapital till företagen. Breda uppgörelser är ett populärt uttryck för dagen. Det förutsätter också en helhetssyn. Socialdemokraterna har enligt min mening själva blockerat detta genom att återvända till klassiska socialdemokratiska dogmer och återställare av sällan skådat slag. Det vet väl Sten Heckscher också, att man inte får lov att bara plocka russinen ur kakan. Vill man ha efterrätt, måste man dess värre också äta huvudrätten, och det är den som vi har litet svårt för.
Herr talman! Jag tycker nog att vi försöker äta både huvudrätt och efterrätt. Jag lämnar aldrig något på tallriken och har heller inte för avsikt att lämna havererade statsfinanser på den. Den helheten tycker jag också är viktig. I politiken ingår radikala utgiftsnedskärningar, radikala inkomsthöjningar och satsningar på åtgärder som vi uppfattar som strategiskt viktiga. Det är en besvärlig mix att göra, och det är möjligt att man kan diskutera detaljer i den, men att man måste göra alla de här tre sakerna på en gång, kan vi förmodligen vara överens om. Det är nödvändigt, för annars står det still. I fråga om bankerna håller jag med. Det är inte bara en del partier som har eftervalsbaksmälla, utan det är alldeles klart att bankerna har bankkrisbaksmälla. När vi resonerar med företrädare för bankerna, medger de inte sällan att det är ett problem att samma människor som har fått stark och berättigad kritik för misstag före bankkrisen nu skall förse företagen med lånekapital. Vi arbetar med den frågan. Dock kan ju inte regeringen gå in och säga till bankerna att låna ut mer pengar. Det vore oss också främmande att göra. Men systemet fungerar inte riktigt bra, och vi har våra ögon på det. Ytterligare en punkt, där jag tror att Eva Flyborg och jag säkert kan bli överens.
Herr talman! Jag får haka på det Sten Heckscher sade om att satsa på tjänstesektorn. Vi vet att informationsteknologin är framtiden, att den är här och nu, men det gäller även energisektorn. Solen är faktiskt grunden, motorn i hela energisystemet och i vårt samhälle. Det behövs en synvända, och som jag sade tidigare verkar det vara dåliga rådgivare. Jag har läst boken Uthålligt ledarskap av Lars Bern och funnit den mycket underhållande och mycket bra. Han framhäver att effektiv energiteknik och vetenskap är frälsningen i vårt samhälle. I Kanada har man bevisat att satsningar på energieffektivisering, vilket är sparad el och energi - man kan tala om negawatt i stället för megawatt - ger ekonomisk tillväxt. Man har en regional utveckling, man har förbättrat miljön, och man har fått inhemska arbetstillfällen. Så det här är verkligen en lukrativ marknad och potential som vi politiker behöver hjälpa till för att styra in på rätt spår. Jag undrar då: Vilken medicin har Sten Heckscher när det gäller just den här sektorn?
Herr talman! Jörgen Andersson är ansvarig för energifrågorna i regeringen, som Eva Goës mycket väl vet. Det är ett utomordentligt viktigt område, där regeringen nu koncentrerar stora resurser. Det satsas jättelika belopp för forskning på energisidan, varav staten svarar för mycket. Jag har inte beloppet precis aktuellt för mig, men frågan ägnas stor uppmärksamhet på det viset. Det finns en energikommission, vilket Eva Goës också mycket väl vet, som arbetar med de här frågorna. Kommissionen arbetar hårt och relativt fort. Ambitionen är återigen att nå en bred politisk uppgörelse om energifrågans framtid, i god svensk tradition. I den typen av viktiga beslut måste vi försöka se till att komma överens brett. När det gäller vilka rådgivare vi anlitar tror jag att mångfalden borde tillfredsställa Eva Goës.
Herr talman! Jag önskar att flera hade kommit till tals i Energikommissionens expertgrupper, kanske från miljörörelser och Naturliga steget. Vad jag har hört, har de inte varit närvarande. Danmark, Kina, Tyskland och USA har satt i gång omfattande projekt när det gäller t.ex. vindkraftsutveckling. Vi vet också att Nuteks ena avdelning, Effektiv energianvändning, jobbar med teknikupphandling som har gett väldigt fina resultat. Vad vi då förordar från Miljöpartiets sida är naturligtvis en skatteväxling, så att det blir en grön offentlig satsning och att det blir gröna affärsidéer som slår igenom. Det är politiska styrmedel som behövs, inte bara sådana som har att göra med ekonomi utan även lagar. Som det ser ut i dag har man inte tagit ett enda konkret steg för att avveckla kärnkraften. Den 2 juni 1992 hade vi en hearing, en s.k. kontrollstation, i riksdagen. Då framkom att man inte hade tagit ett enda konkret steg för att avveckla kärnkraften, på grund av att det inte fanns någon lag. Därför efterlyser vi en lag om att avveckla kärnkraften. Men det är oerhört viktigt också att se till att styrinstrumenten gör att vi får en synvända inom samhället och inom forskningen. Än så länge ser vi att det är big science, big toys for big boys, som slår igenom. Det är inte behoven i samhället som styr. Man har än så länge inte tagit kretsloppssamhället på allvar. Jag vill se en förändring av forskningens inriktning.
Herr talman! Helt kort. Jag tror att den statliga insatsen för energiforskning i budgetförslaget ligger på nästan en halv miljard, någonting i den stilen. Det är mycket. Jag håller med Eva Goës om att åtskilliga aktörer har skäl att se mycket allvarligt på energifrågan. Vilka som kommer till tals på möten med Energikommissionen kan jag inte ge några detaljer om, för det vet jag ärligt talat inte. Men jag är övertygad om att de är många. Dessutom finns det anledning att nämna att det enda sättet att komma till tals faktiskt inte är att vara med på sammanträden. Man kan komma till tals på många andra sätt, bl.a. genom att skriva och bli läst. Jag är fullständigt övertygad om att alla ledamöter i Energikommissionen nyfiket och hungrigt tar del av alla de bidrag som kommer från olika håll.
Herr talman! Först vill jag ta upp det näringsministern sade om att han kände igen en del formuleringar, nämligen att Sverige behöver för framtiden både företag och företagare. Det är väl glädjande i så fall, för ett problem som vi från annat håll många gånger har kritiserat är ju Socialdemokraternas syn att vi behöver företag, samtidigt som de har bedrivit en politik som gjort det väldigt svårt att vara företagare och att starta företag i Sverige. Om orden i regeringsförklaringen också kan få ett innehåll, så kan det hända mycket spännande på det här området framöver. Fasta spelregler är naturligtvis av oerhört stor betydelse. Men det spelar också roll vilka spelreglerna är. Bara fasthet är ju inte bra, utan det måste också vara ett vettigt innehåll i dem. Ändringarna i arbetsrätten föregicks av en omfattande utredning. Regeringen fastnade, om jag minns rätt, sommaren 1992 för en lösning som innebar en del förändringar på arbetsrättens område, dock betydligt mindre än vad utredningen hade varit inne på. Som jag uppfattade det, var regeringen i det läget inte i direkt konfrontation med den dåvarande socialdemokratiska oppositionen. Då fanns det många företrädare för Socialdemokratin som i den allmänna debatten såg framför sig möjligheter till uppluckring av arbetsrätten, men den inställningen förändrades sedan. Jag tänkte sedan komma tillbaks till det jag pratade om i mitt anförande, dvs. arbetsrätten och riskvilligt kapital. Det gäller dubbelbeskattningen på kapital. Skall vi tolka statsrådets besked om fasta spelregler som att Socialdemokraterna inte ser över möjligheterna att förändra arbetsrätten till förmån framför allt för de små företagen och som att man inte tittar vidare på frågan om riskkapitalbeskattningen?
För det första vill jag säga att jag är glad att Göran Hägglund bär regeringsförklaringen så nära hjärtat som han tydligen gör. För det andra: När det gäller relation till företagare vill jag säga att vi har väldigt mycket kontakter med företagare av olika slag i olika typer av företag - stora och små företag, företag i olika delar av landet osv. Jag vill påstå att vi för en mycket levande dialog som jag tycker är givande. Jag får också tecken från företagen på att de tycker att det är givande. Vi har också ett särskilt råd för småföretagarfrågor där vi arbetar mycket informellt. Jag tycker att det arbetet är lovande. När det gäller arbetsrätten finns det en beredskap på olika håll för att försöka åstadkomma mer flexibla lösningar. Det är ingen tvekan om att 70-talets arbetsrätt var litet betongaktig. Det är i varje fall inte den arbetsrätt vi behöver i dag. Det tror jag är helt klart. Det finns en beredskap från t.ex. företrädare för fackliga organisationer för att finna nya lösningar. Det är just när man kan finna nya lösningar som parterna och som många partier accepterar som man kan få det bra. Det är då det kan bli hållbart. Här finns en beredskap också från regeringens sida för att företa sådana förändringar. Jag tror nog att vi skall kunna hitta bra lösningar också på arbetsrättens område utan att använda den typ av metoder som användes i våras.
Herr talman! Det var ett intressant besked som vi kan ta fasta på: Statsrådet säger att det finns en beredskap i regeringen eller näraliggande organisationer för att överväga förändringar på arbetsrättens område. Vi får se vad det kan komma att innebära i praktiken. Jag skall använda sista minuten till att upprepa en annan fråga som jag ställde när det gällde bristen på eller avsaknaden av nya expanderande företag i Sverige. Vi förnyar stocken av företag alltför långsamt. Vilka åtgärder är det riktigt att vidta i ett sådant läge? Man kan naturligtvis föra ett resonemang om att vi allmänt måste få upp köpkraften osv. Men vilka åtgärder riktade gentemot företagen kan motverka de försämringar som har skett i form av arbetsrättsförändringar när det gäller beskattningen av företagen och försämring av kvittningsrätten? Hur kan vi få till stånd de nya företag som vi alla är överens om är av avgörande betydelse för vårt lands framtid?
Herr talman! Jag ser fram emot fortsatta diskussioner med Göran Hägglund om detta när vi har mer tid. Låt mig bara rent punktvis säga några saker. Det är viktigt att ta de bidragsformer för t.ex. nystart som finns på allvar. Jag vill gärna säga att det inte bara gäller bidragsformer. Jag har på olika jobb jag haft i mitt liv konstaterat att man tenderar att se alldeles för mycket och isolerat till pengar. Omgivnigen för företagare är väl så viktig. Företagare har ofta en idé, och tror att det räcker med den idéen för att skära guld med täljkniv, när man i själva verket saknar en väldig massa olika relevant och strategiskt viktig kompetens. Det leder över till att kompetensfrågorna fordrar ytterligare uppmärksamhet. Det förslag som riksdagen så småningom får om särskilda utbildningssatsningar vad gäller teknik och naturvetenskap kan t.ex. vara viktig här. Det gäller att få ut fler akademiker i småföretagen. Teknikfrågan är viktig. För den uppmärksamme läsaren av budgetpropositionen finns det en hel del sådana uppslag, men jag medger gärna att det finns utrymme för ytterligare nytänkande. Jag ser fram emot att vi skall kunna åstadkomma det.

Herr talman! Vi har talat om det viktiga i att från statens sida ha klara spelregler för företag, men däremot ingenting om de spelregler som skall finnas mellan producenten och konsumenten. God miljö är hög standard. Vi skall inte sänka vår levnadsstandard för att rädda miljön av den enkla anledningen att bättre miljö och en hållbar utveckling innebär höjd levnadsstandard. Däremot måste vi förändra vår materiella konsumtion: vad vi köper, vad vi gör med uttjänta varor, hur vi reser m.m. Vår dagliga roll som konsument är oerhört viktig. Det är intressant att jämföra dagens situation med den som rådde då de grundläggande ekonomiska teorierna utformades. Den fria konkurrensen hade helt andra förutsättningar att fungera bra i 1700-talets lokala samhällen och bidrog till en förbättrad levnadsstandard. På den tiden var de tillverkade produkterna sådana, att man kunde bedöma råvaror, utförande, produktionsförhållanden och funktion. Det allra mesta tillverkades inom hushållens ram. Målet med marknadsekonomi är att effektivt utnyttja resurserna. Människor skall få så bra varor och tjänster som möjligt till ett så lågt pris som möjligt. Med andra ord skall man få god kvalitet till låga priser. Det är viktigt att vi inser att en fungerande marknadsekonomi kräver dels sociala och ekologiska regler från staten, dels kritiska och kunniga konsumenter som har möjlighet att göra medvetna val. Det är först då vi kan prata om valfrihet. En viktig grundsten är att man lätt får den information man behöver om en varas innehåll och dess produktionssätt. Det tillhör de mänskliga rättigheterna att man får full information om vad det är man köper. Det kravet kan tillgodoses genom fullständig innehållsdeklaration, miljövarudeklaration, olika märkningssystem och jämförelsepriser. Konsumentpolitiken försvarar oss alla - oss alla som konsumenter. Det är med den som med marknadsekonomin - det är oss den är till för. Men man negligerar konsumentpolitiken i dag. Det märker vi bl.a. i denna allmänpolitiska debatt. Jag är den enda av alla talare som tar upp frågan under en tre dagars lång debatt. Sverige måste värna konsumenternas rätt till hårdare gränsvärden och bestämmelser om vilka ämnen som får ingå i våra livsmedel. Det gäller genmanipulerad och bestrålad mat, men också en mängd tillsatser som vi sedan en längre tid sluppit, men som nu är på väg tillbaks i och med EU-medlemskapet. EU-medlemskapet har inneburit att många affärer inte uppger jämförelsepris när det gäller frukt och grönsaker. Konsumentverket har nu uppmanat dagligvaruhandeln att sluta med detta oskick, och det är positivt. Men detta exempel visar på de problem som medlemskapet i EU medför och hur viktigt det är att stärka konsumentpolitiken nu när vi har gått med i Inom EU har man regler, dvs. direktiv, när det gäller vad som får ingå i barnmat och olika mjölkersättningar. Dessa krav behöver producenterna inom EU i dag inte uppfylla. Man får göra undantag i minst två år. Ändå är kraven mycket lägre ställda än de vi har i Sverige. Det visar på vilka som har makten inom EU. Producenterna har mycket mer makt än konsumenterna. Varugenomströmningen i samhället har på kort tid blivit det största miljöproblemet i vår del av världen. En ny hållbar livsstil för global överlevnad krävs. Den måste växa fram genom en kombination av lagstiftning, ekonomiska styrmedel och ökade kunskaper. Ett sätt att främja konsumenternas möjlighet till effektiva val på marknaden är olika märkningssystem. Miljöeffektiva val stimuleras fram genom miljömärkningen. Den stimulerar också näringslivet att ta fram miljövänliga produkter. För att olika miljömärkningssystem skall kunna fungera krävs det att konsumenterna känner att systemen är trovärdiga, och detta förutsätter att tre villkor uppfylls. Ett är att man har specificerade krav på miljömärkningssystemet. Ett annat är att man förhindrar vilseledande miljöargument i marknadsföringen av varor och tjänster. Ett tredje är att kunskapen bland konsumenterna om de olika miljömärkningssystemen är stor. Svanen, som är det nordiska rådets miljömärkningssystem, har ett antal brister och kan skada miljömärkningens trovärdighet. Jag skall ge några exempel. Underlagsarbetena för Svanen är inte offentliga, och dokumenten saknar referenser. Miljömärkningssystemet finansieras delvis genom sålda miljömärkta produkter. Det finns en paragraf som förbjuder produkter som är märkta med svanen att även ha miljömärket "Bra miljöval". Däremot förbjuder man inte Sverige bör framföra de brister som miljömärkningssystemet svanen har på Nordiska rådets möte i Reykjavik, för att dessa skall tas bort. Annars finns en stor risk att vi kommer att förlora ett viktigt verktyg för att nå en mera hållbar konsumtion. Så är det t.ex. i USA. Där har miljömärkningssystemet förlorat all trovärdighet. Konsumenterna kan bli en av de viktiga drivande krafterna i vår tid. Jag har många fler punkter som jag skulle kunna ta upp, men jag hinner inte. Vi får dock inte glömma bort att konsumenternas dagliga agerande påverkar dels deras privatekonomi, dels miljön, resurserna och hela samhällsekonomin. Utan en stark konsumentpolitik får vi bara en halv marknadsekonomi. Marknaden består av producenter och konsumenter. En fungerande demokratisk marknadsekonomi kräver medvetna konsumenter och att producenterna uppfyller vissa skyldigheter gentemot konsumenterna.

Herr talman! Vi har här innan hört näringsministern redovisa vilka åtgärder vi socialdemokrater vill vidta för att åstadkomma ett väl fungerande näringsliv, hur företagen skall ges goda villkor för att kunna investera och expandera. Jag vill här ta upp ett område som framöver också kommer att ha mycket hög prioritet, ett område som har väldigt stor betydelse för ett framgångsrikt och sunt näringsliv. Det är kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Den ekonomiska brottsligheten är utan tvivel ett oerhört allvarligt problem, både för enskilda företag och för samhället i stort. Ekobrottsligheten har i dag nått en sådan omfattning att den hotar grundvalarna för en väl fungerande ekonomi och det demokratiska samhällsskicket. I flera branscher har brottsligheten blivit en förutsättning för att driva näringsverksamhet. Vi vet att ekobrotten kostar skattebetalarna i storleksklassen 100 miljarder kronor årligen. Det handlar om skattebedrägerier, valutabrott, andra former av bedrägerier och gäldenärsbrott. Den ekonomiska brottsligheten har numera inte sällan också samband med annan grov kriminalitet, genom att pengar från narkotikahandel eller annan olaglig verksamhet tvättas och sedan används i affärsverksamheten. Det är många som drabbas. En del blir arbetslösa i samband med konkurser. Seriösa företagare mister sina företag eller dras själva in i brottsligheten. Myndigheternas arbete blir svårare och mer tungrott. De direkta skadorna som drabbar fordringsägare, kunder och anställda kan beskrivas som en ekonomisk överföring från offren till det brottsliga företaget. Men förutom de ekonomiska förlusterna som denna brottslighet orsakar för enskilda och det allmänna utgör den också ett hot mot det känsliga nätverk av förtroende och därmed förutsägbarhet som är en av de absolut viktigaste förutsättningarna för en väl fungerande marknadsekonomi. Den ekonomiska brottsligheten snedvrider den fria konkurrensen samtidigt som moralen påverkas. Genom ekonomisk brottslighet får ineffektiva företag ökade möjligheter att överleva. Detta sker på bekostnad av hederliga och effektiva företag. Det leder till att den sunda konkurrensen dämpas och den ekonomiska effektiviteten minskar. Branscher med många svarta företag har ofta en svagare konkurrens, lägre utvecklingstakt, lägre kvalitet på produkterna och en större prisspridning än branscher med få svarta företag. En annan viktig aspekt som ibland glöms bort är att den ekonomiska brottsligheten tär och gnager på samhällssolidariteten. Om människor upplever att vissa kan undandra sig att bidra till att finansiera vår gemensamma sektor finns det en uppenbar risk att skattefiffel och svartarbete sprider sig. Vad får den unga för bild av vårt samhälle när hon första gången får sin lön och den består av svarta pengar? Den onda cirkeln blir ett faktum. Samhällets insatser mot den ekonomiska brottsligheten är i dag helt otillräckliga. Dessutom finns det stora brister i rättsväsendets förmåga att hantera dessa brott. Tidsfördröjningarna är alltför långa, och många brott hinner inte utredas innan de preskriberas. Samhällets insatser måste därför kraftigt ökas när det gäller att förebygga och ingripa mot ekonomisk brottslighet. Brotten måste förebyggas och förhindras både genom lagstiftning och kontroll. Men statliga åtgärder är inte tillräckliga. Även näringslivets egen medverkan behövs. Det är viktigt att öka risken för upptäckt av fusk och samtidigt stärka det gemensamma ansvaret för regelefterlevnaden. Värderingar, attityder och förebilder har ett stort inflytande. Det är viktigt att vi nu har fått en regering som vill prioritera kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Herr talman! Vi är många som med spänning och förväntan ser fram emot den nyligen tillsatta samordningsgruppens arbete. Den har i uppgift att redovisa en strategi för att effektivisera kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Vi kommer att få möjlighet framöver att diskutera den ekonomiska brottsligheten ingående här i kammaren. Redan i april skall arbetet redovisas. Det är bra, för det brådskar.
Herr talman! Först vill jag instämma mycket tydligt i Marie Granlunds vilja att bekämpa ekobrottsligheten. Jag vill även framhålla de ökade satsningar på ekoåklagare och ekopoliser som gjorts under de senaste två åren. Jag vill också få fram en ny konkurslagstiftning. Den har i praktiken legat klar sedan försommaren och ännu inte kommit till riksdagen. Icke obetydliga delar av problemen med ekobrottsligheten finns inom detta område. Vi behöver en modern konkurslagstiftning. Det saknades under den gångna mandatperioden. Den gamla lagstiftningen, från tidigare regeringar, lämnade mycket övrigt att önska. Jag har tidigare här i kammaren redogjort för hur många bekvämlighetskonkurser direkt har lett till betydande snedvridningar av konkurrensen. Man har icke klarat av samarbetet mellan ett antal myndigheter förrän under de senaste åren, inte minst efter initiativ av landshövdingen här i Stockholm för att komma åt ekobrottslighet inom bl.a. restaurangnäringen. Herr talman! Jag vill bestrida det goda näringsklimat som den socialdemokratiska regeringen påstår sig ha åstadkommit under dessa fyra månader. Det skulle i så fall vara höjd bolagsskatt, höjd skatt på aktieutdelningar, höjd skatt på riskkapital och mindre pengar till industrirelevant forskning. Man kan tycka att det är mycket, men det är inte något som förbättrar näringsklimatet.

Herr talman! Jag kommer att tala om mineralprospektering. Den totala satsningen på prospektering i Sverige, både statlig och privat, låg i början av 1980 talet på drygt 200 miljoner kronor årligen. I dag är summan nere i ca 65 miljoner kronor. Nedgången i prospekteringen beror i stor utsträckning på de beslut riksdagen fattade den 25 mars 1992 om att avveckla den statliga prospekteringen och lägga ner Nämnden för statens gruvegendomar. För att ersätta den malm som årligen bryts i de två nordligaste länen, Norrbotten och Västerbotten, krävs att man hittar i genomsnitt 8 miljoner ton malm per år. Det innebär en prospekteringsvolym på motsvarande 250 miljoner kronor. För att den nedåtgående trenden i mineralreserven skall brytas krävs att prospekteringsnivån ligger mellan 250 och 300 miljoner kronor årligen. En uppenbar följd av den låga prospekteringsnivån i landet blir att allt färre brytvärda malmer kommer att hittas. Mineralreserven i de svenska ädel och basmetallerna kommer, med något undantag, med nuvarande produktionstakt att vara tömda inom åtta år, om inte nya malmkvantiteter tillförs. En ökad totalprospektering ger på sikt flera brytvärda förekomster och därmed också flera arbetstillfällen inom gruvnäringen. Merparten av områdena med hög geologisk potential för nyfynd av malmer ligger i Norrlands inland, där arbetslösheten också är hög. Småskalig gruvverksamhet är mycket vanligt förekommande utomlands. Den nuvarande gruvnäringen domineras i huvudsak av två stora företag. En ökad prospektering och därmed fler nya fyndigheter ger möjligheter för mindre företag att etablera sig samt investera och bryta både kända och nya fyndigheter. Detta skulle ge möjligheter att bedriva gruvverksamhet i mindre skala. Under de första nio månaderna 1994 har andelen mutsedlar, undersökningstillstånd, ökat kraftigt. Framför allt är det utländska företag som ökar i omfattning. De har börjat intressera sig för Sverige. Det är internationellt känt att Sveriges berggrund erbjuder goda möjligheter till nya fynd av malmer och mineraler. Herr talman! Samhället bör återta initiativet när det gäller prospektering av våra naturtillgångar. Ett nytt prospekterings eller investmentbolag, eller verk, med en annorlunda affärslogik än de båda stora företagen skulle bidra till att småskalig gruvverksamhet kunde etableras i ökad omfattning. Bolaget kunde vara helt eller delvis statligt, vilket innebär att även staten får en betydande insyn i prospekteringen och därmed i den framtida gruvnäringen. Dessutom kommer det svenska statliga - ägandet av nya malmer och mineralfyndigheter att bli större. En lämplig placering av ett sådant här nytt bolag/verk skulle naturligtvis kunna vara Norrbotten, med hänsyn till närheten till de platser där verksamheten skall bedrivas. Finansieringen skulle kunna lösas på flera sätt. Bl.a. skulle företaget kunna introduceras på den svenska börsen eller på en utländsk börs. Staten skulle kunna kapitalisera företaget initialt. Senare får man ta ställning till om privata intressen kan ta över delar eller hela verksamheten. Herr talman! Utbildning och forskning inom geoområdet ligger i dag på en mycket låg nivå. Det finns en betydande risk att ytterligare forskning försvinner. Med anledning av det rådande arbetsmarknadsläget för prospekteringsinriktade geovetare söker sig allt färre till denna utbildning. Detta kommer att vara till nackdel för framtiden, därför att det kommer att bli svårt att inom landet få tag i kvalificerade prospektörer. En viktig effekt av ett statligt initiativ är att man visar på statsmakternas intresse och tilltro till branschens framtid. Vidare kommer företaget, i sin strävan att hålla en hög kunskapsnivå, att kunna initiera olika intressanta forskningsuppgifter. För att bli framgångsrikt krävs det att det nya bolaget har en mycket hög kompetens samt är maximalt flexibelt. Företaget kommer därför i betydande omfattning att nyttja konsulter och entreprenörer för det direkta fältarbetet samt inleda ett nära samarbete med högskolor och universitet. Vi har ju redan en högskola i Luleå, som man naturligtvis kunde samarbeta med. Herr talman! Jag anser det mycket angeläget att samhället tar initiativ för att ta till vara de naturtillgångar som finns i landet, för att nyttja den kompetens som finns i dag och för att för framtiden utveckla kompetensen inom området.
Herr talman! Den här frågan har en lång tradition i denna kammare. Vi har här i den svenska riksdagen satsat väldigt mycket pengar på prospekteringsverksamhet. Facit är förskräckande: nästan inga resultat alls. Jag delar Lennart Klockares uppfattning att det behövs mer av gruvfyndigheter för att kunna utnyttja de mineraliseringar som är brytvärda, dvs. malmerna. Det är därför som flera av oppositionspartierna vill se till att karteringsverksamheten fullföljs. Den är nämligen en förutsättning för prospekteringen. Jag tycker att Lennart Klockare skall tala med sina partivänner om den saken. När den kronandel, särskatt, som tidigare gällde för prospekteringen och fyndigheterna togs bort och vi öppnade för prospektering och för inmutningar även från icke svenska företag fick vi den stora tillströmning som på kort tid gett mycket positiva resultat. Min slutsats är motsatsen till Lennart Klockares. Bibehåll alltså öppenheten! Låt alla de som nu kommer in och vill leta efter mineraler skapa arbetstillfällen. Det får vara mindre av nya gruvor som kan vara lönsamma. Men se gärna till att vi upprätthåller en bra kartering. Då måste vi även se till att den socialdemokratiska regeringen är med på detta, för det är väl den som är just en bromskloss.
Fru talman! När det gäller statens engagemang i gruvnäringen visar det borgerliga beslutet från 1992 på effekterna här: Prospekteringen har gått ned väldigt kraftigt. Det gäller både enskilda och företag. Den inriktning som jag här redovisat har inte prövats på nämnda sätt. Därför vågar mindre företag inte satsa på den. Således måste samhället gå in och vara med. Samhället måste alltså starta upp den här verksamheten.
Fru talman! Först kan vi väl notera att de stora satsningarna från slutet av 70-talet, under hela 80-talet och fram på 90-talet nästan inte gett några som helst nya gruvor. Dessa pengar förlorades därmed i stor utsträckning. Det var stor splittring på ett antal svenska myndigheter - alltifrån Nämnden för statens gruvegendom till SGAB och SGU. Det gav inte bra resultat. Genom avregleringen har vi fått ett utomordentligt stort internationellt, och även svenskt, intresse för prospekteringen; med egna kapitalresurser och utan belastning på skattebetalarna. Det tycker jag att vi skall vara glada för. Jag håller med de fackföreningsledare som uttalat att de struntar i om arbetsgivaren är Wallenberg eller svenska staten eller om arbetsgivaren är utländsk. Det viktiga är att få bra, välbetalda jobb i Sverige. Den uppfattningen delar jag i stort sett även på detta område.
Fru talman! Per Westerberg, såväl gamla karteringar som de nya karteringar som man måste söka och prospektera kan ge resultat. Det är inte varje ny prospektering som ger en gruva där man kan bryta. Därför måste det vara fråga om stora satsningar och ett samhälleligt engagemang i frågan. Eljest vågar man inte satsa på det här. Jag tycker att resultatet beträffande avvecklingen av det statliga engagemanget visar att prospekteringarna har gått ned jämfört med hur det var på 80-talet.

Fru talman! Inom näringspolitiken finns det ett stort antal branscher. Föregående talare tog upp gruvnäringen. En annan bransch är skogsnäringen. Skogsindustrin och skogsbruket utgör tillsammans en av de viktigaste näringarna för Sverige. De har utvecklats till vår främsta exportnäring. Sågverken arbetar för högtryck för att hinna med alla order som kommer in. Pappersindustrin har ökat sin produktion med 6 % och har förbättrat sina ekonomiska resultat avsevärt. Den här utvecklingen har också bidragit till ökad avverkning i den svenska skogen. Men även om avverkningen har ökat med närmare 10 % på ett år är årsavverkningen betydligt lägre än den årliga tillväxten. Vi kan avverka en hel del mer, eftersom behovet är uppenbart i och med skogsindustrins ökade produktion. Vilken skogspolitik skall vi då inrikta oss på så att vi inte bara utnyttjar skogens fördelar? Den inriktar sig till stora delar på de skogsprinciper som antogs på FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro Eftersom skogsindustrin har stor betydelse för näringar som skogsbruk, transporter och verkstadsindustri är det viktigt att vi i Sverige följer de principer som antogs i Rio för att vi skall få ett långlivat skogsbruk. I principerna betonas både utnyttjande och vård av skogarna. Vi måste ha både produktionsmål och miljömål i den svenska skogspolitiken. Dessa mål måste vara jämställda och väga lika tungt. Skogsägarna har påtagligt ökat sitt intresse och engagemang för naturvård och naturhänsyn. Detta kommer att motverka eventuella negativa tendenser som kan leda till minskad kvalitet i skogsskötseln. Skogsägarnas ökade intresse gör att skogen och skogsmarken kan utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthållig och god avkastning. Det miljömål som gäller för skogsbruket är att skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga skall bevaras. Biologisk mångfald och genetisk variation i skogen skall säkras. Skogen skall brukas så att växt och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga och livskraftiga förhållanden. På större delen av den svenska skogsmarken skall skogen brukas och då på ett sätt som innebär att hänsyn tas till naturvårdens intressen. Jag går tillbaka till Riokonferensen. Sverige har i och med sitt engagemang både inför och under konferensen en hög profil i internationella skogsfrågor. Det är viktigt att vi behåller den profilen när vi nu deltar internationellt i en mängd uppföljningsarbeten. Bl.a. har ett samarbete utvecklats med Centraloch Östeuropa, som numera inte bara är intresserade av svensk skogsteknologi och skogsvård utan också av våra kunskaper på skogsmiljöområdet. Fru talman! Vi måste använda vår skog på ett bra sätt så att vi bl.a. kan utnyttja volymen skogsråvara fullt ut för att på så sätt hålla uppe skogens värde som ekonomisk bas för våra skogsbygder. Som näringsminister Sten Heckscher sade kan ett användningsområde vara nya typer av förädlande industrier. Skogsbränsle är en viktig del av vår bioenergibas. Förädling till flytande drivmedel kommer att behövas. På sikt måste alltmer av olja och kol ersättas av biomassa som bas för kemisk industri, framställning av plaster m.m. Den moderna biotekniken, som kan väntas ge helt nya metoder för att förädla biomassa, är inte alltför avlägsen. Skogen och skogsindustrin har också stor regional betydelse. En vidare utveckling av den träförädlande industrin ger på kort sikt både stabilare avsättning av skogsråvaran och ökad sysselsättning i skogsbygderna. I skogslänen ger den långsammare tillväxttakten den sorts kvalitetsvirke som en framgångsrik träförädlande industri behöver. Det skogsindustriella systemet med förnybara råvaror och produkter som kan återanvändas är i balans med det stora naturliga kretslopp som styr vårt klimat och vår miljö.Skogsbruk och skogsindustriell verksamhet kommer att få en ökad betydelse för världens växande behov av såväl råvaror som energi. Därför måste vi i Sverige fortsätta att följa de mål som vi har satt upp tillsammans med andra länder för att driva en skogspolitik som innehåller lika stora delar produktionsmål som miljömål. Utöver det kan vi se fram emot ett skogsbruk och en skogsindustri som kommer att utvecklas och leva vidare en lång tid framöver.

Fru talman! Jag delar uppfattningen att skogsindustrin i vid bemärkelse har en utomordentligt stor betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling. Det var av det skälet Assidomän bildades. Det var för att bättre kunna ta tillvara Norrlands inlands skogar men även för att kunna exportera skogskunnande, vilket faktiskt är ett betydande svenskt kompetensområde att ta till vara på exportmarknaden. Men det gäller också att hela tiden jobba internationellt, för annars kommer den svenska skogen att stå kvar medan skog som inte omfattas av bra miljövård importeras till lägre priser. Därför är det viktigt att vi är inne på det internationella området. Jag beklagar därför två saker med regeringens nu förda politik, dels att man ånyo börjat att diskriminera den svenska skogen genom en ny fastighetsskatt på skogsinnehav som försämrar konkurrenskraften för god, bra miljöskött skog i Sverige jämfört med importskogen. Jag beklagar också neddragningen på satsningarna på forskningen och teknikutvecklingen, där vi de facto i dag ligger efter i förhållande till en rad andra länder när det gäller just träegenskaper och massaegenskaper.

Fru talman! Jag vill också instämma i skogens stora betydelse för detta land. Skogen har en mycket stor betydelse för skogsbruk, massa, papper, sågverksnäring och energiförsörjning. Av alla näringar ger den oss också de största exportinkomsterna i landet. Här har tagits upp uthålligt skogsbruk. Miljömålen och produktionsmålen är jämställda. Det är precis vad som sägs i den nya lagen, att de olika målen är jämställda. Jag vill hävda att det privata skogsbruket har levt upp till detta ganska länge. Däremot var det sämre förr med de stora skogsbolagen och statens skogar, där man hade mycket stora kalhyggen osv. Men i det privata skogsbruket har man under lång tid tänkt på miljön samt också jämställt målen. Det är illavarslande att man säger att man nu skall införa en ny avgift på skogen. Skatter och avgifter skall höjas bara för att finansiera EU-medlemskapet. Men det har också aviserats en ny naturvårdsavgift för att betala intrång på det enskilda ägandet. Detta är mycket illavarslande, och jag hoppas att den inte kommer att införas. Skogen är en mycket viktig resurs som förvaltas väl av de privata skogsägarna. Det skall man ta till vara och också låta dem göra det i fortsättningen i stället för att införa straffavgifter för dem. Som jag tidigare sade till näringsministern hoppas jag att vi kan få en större satsning på förädling av den svenska skogsråvaran. Här finns det många nya jobb att hämta. Här finns det också möjligheter att ta fram nya produkter, om man satsar riktiga resurser på denna forskning som är industrirelaterad. Detta är mycket väsentligt. Men jag tycker att det är illavarslande att man skall lägga straffavgifter på den svenska skogen.
Fru talman! Kjell Ericsson, jag har inte någon gång sagt att jag förordar kalhyggen, utan jag förordar en balans i skogsnäringen. Det framgår som sagt var av lagen som började gälla den 1 januari 1994.
Fru talman! Jag poängterar att den nya skogsvårdslagen innehåller jämställda mål mellan miljö och produktion. Det tycker jag är riktigt. De svenska skogsägarna lever också upp till detta. Vad jag tycker är illavarslande är att man då skall lägga en straffskatt på skogsägarna. Jag hoppas att man tänker om i det avseendet.

Fru talman! Jag tänker i mitt anförande tala en hel del om småföretag och riskkapital. Frågorna har tidigare varit uppe i den näringspolitiska debatten, så det kanske blir en del upprepningar. Under de senaste åren har Sverige fått en helt oacceptabel arbetslöshet. Skälen till detta är flera, en internationell lågkonjunktur men även en regering som inte har kunnat hantera Sveriges ekonomi. Detta har drabbat den offentliga sektorn men även små och medelstora företag. Vi vet också att det under den senaste treårsperioden har blivit 50 000 konkurser. För de små och medelstora företagen har marknader försvunnit, vilket gett sämre möjligheter att få order och därigenom sälja varor och tjänster. Problemen med att få krediter för investeringar och expansion har också varit mycket stora. Under valrörelsen 1994 var alla partier rörande överens om att möjligheterna till nya jobb skulle skapas i de små och medelstora företagen. Men vi har också märkt en skillnad mellan Socialdemokraternas och de borgerligas syn på hur man skall lösa problemen. De borgerliga partierna trodde och tror fortfarande att man bara genom att gynna företagarna genom låga eller obefintliga skatter skulle få bra och livskraftiga små och medelstora företag. Om sedan också de s.k. marknadskrafterna fick spela fritt, så skulle lyckan bli fullständig. Resultatet är den största nedgången som vi någonsin har sett på i stort sett alla områden. Vi socialdemokrater anser att både företagen och företagarna måste fungera och ges bra möjligheter. Det kräver vissa grundläggande förutsättningar. För det första måste det finnas möjlighet att köpa varor. Företagen måste kunna sälja sina produkter och tjänster. För det andra måste det finnas en väl fungerande kapitalmarknad med räntor som är acceptabla. För det tredje måste det finnas regler för arbetsmarknadens parter som jämställer bägge parter. För det fjärde måste det finnas väl utbildade företagare och anställda. För att redovisa de små och medelstora företagens betydelse för Sverige kan nämnas att 59 % är sysselsatta inom den privata sektorn i företag med mindre än 200 anställda. Av dessa 59 % arbetar 33 % i företag med mindre än 19 anställda. Den övervägande delen av personalen inom den privata industrin arbetar alltså i de mindre företagen. Små och medelstora företag är således ett måste för Sverige. Vad vill vi göra för denna grupp? Som jag tidigare sagt måste det finnas köpare av varorna och tjänsterna. Vi tror att om vi får ner arbetslösheten, så att folk vågar handla och göra saker och ting, så kan det ge resultat. Bl.a. blir det naturligtvis mera pengar att handla för när fler människor går ut i arbetslivet. Kommuner och landsting får möjlighet att satsa på reparation, ombyggnad och tillbyggnad av skolor och daghem i stället för att satsa en massa pengar på bidrag etc. Genom att det kommer in mer pengar till företagen finns det naturligtvis möjlighet att investera och expandera. När det gäller kapitalförsörjningen vill jag för det första säga att den inte fungerar i dag. För det andra vill jag dela upp den i tre delar. Det blir lätt en diskussion om att all kapitalförsörjning är riskkapital, men så är det naturligtvis inte. Riskkapitalet är den del som används till aktier eller om man exempelvis vill köpa in sitt företag i samband med utveckling. Riskkapitalet är alltså riskpengar som man kan bli av med helt eller delvis. Alternativt kan det gå väldigt bra så att man får tillbaka pengarna flera gånger om. Det finns något annat som är svårt i dagens läge och som inte fungerar med bankerna, nämligen riskfyllda lån. Det är alltså pengar som skall användas för inköp av maskiner, för relativt viktiga marknader och för anställning av personal. Det system som man där skulle kunna bygga upp är att man tillsammans hittar olika möjligheter för säkerheter. Vi socialdemokrater har i vårt budgetförslag pekat på att vi skall använda Atle och Bure för att hjälpa till med riskkapital. Vi är även beredda att skjuta till lånemedel för kvinnligt företagande. Vi har också sagt att vi är beredda att införa ett s.k. riskkapitalavdrag. Arbetsrättslagarna har diskuterats mycket. Efter att i 28 år ha jobbat, och jag jobbar fortfarande, som egen företagare vill jag påstå att det är överdrivet att arbetsrättslagarna är så besvärliga. Jag har faktiskt inte träffat en enda person som själv har blivit inblandad i detta. Däremot har jag träffat en massa människor som säger att de känner någon som känner någon som känner någon som blivit inblandad, men jag har själv aldrig träffat den personen. Det är väldigt konstigt att man förstorar upp problemen så oerhört. Finns det problem, så låt oss titta på dessa. Då kan vi reda ut problemen. Men låt inte företagen bli rädda för att anställa personal på grund av arbetsrättslagarna, för med dem är det i praktiken inga problem. Fru talman! Som ni förstår ligger detta ämne mig varmt om hjärtat. Jag anser att små och medelstora företag är det viktigaste vi har för att få ner arbetslösheten och få ordning på Sveriges ekonomi.

Fru talman! Dag Ericson har aldrig träffat på någon företagare som har haft problem med arbetsrättslagarna. Han skall om några sekunder få träffa en, mig själv om inte annat. Jag noterar också att det finns ett oerhört stort antal företagare som har problem. Det är framför allt i de minsta företagen som problemen förekommer. Jag delar gärna Dag Ericsons uppfattning att arbetsrätten inte är ett stort problem för de stora företagen. Där fungerar den i många fall ganska bra. När det sedan gäller kapitalförsörjningen i företagen avviker faktiskt Sverige radikalt när det gäller andelen små företag men också när det gäller hela kapitaliseringen av dessa. Vi har ju mycket litet ägarkapital i företagen och vi har hälften så många företag jämfört med omvärlden och med hänsyn till vår befolkning. Det innebär med andra ord att ett större risktagande i de svenska företagen leder lättare till konkurser och till att det blir mycket svårare att låna pengar. Det är ju det som gör att vi inte får den utveckling som Dag Ericson så gärna skulle vilja ha. Företagen måste få samma skattevillkor som motsvarande kontinentala företag har. De måste få samma arbetsregler och samma möjligheter när det gäller teknikspridning och olika typer av forskning. Det har vi kämpat för under de senaste åren. Fru talman! Till sist vill jag bara säga att jag är tacksam över att Dag Ericson är för riskkapitalavdraget. Vi från den borgerliga oppositionen - åtminstone delar av den - har slagits för rikskapitalavdraget under 80-talet och 90-talet. Men inte ens under den borgerliga fyrpartiregeringen lyckades vi få majoritet för detta i denna kammare. Låt oss hoppas att vi kan få det innevarande år.
Fru talman! Per Westerberg talade om kapitalförsörjning. Vi är alla medvetna om att det är ett väldigt lågt eget kapital i företagen, speciellt i de minsta företagen. Men detta kapital kan byggas upp genom att företagen går bra, inte genom att det finns en mängd personer som får en massa skattelättnader utifrån. Det finns ingen koppling när det gäller skattelättnader i samband med att man tar ut pengar från ett företag. Pengarna skall ju stanna kvar, och på det viset bygger man upp kapital i ett företag. Per Westerberg sade att han själv hade drabbats av detta med arbetsrätten. Det vore intressant att få reda på exakt var problemet ligger. När det gäller de minsta företagen skall vi naturligtvis se över det hela och genomföra förändringar. Om det finns praktiska problem skall vi undanröja dem, så att inte folk låter bli att anställa eller att man skjuter anställandet fram i tiden. Saker som folk är rädda för visar sig ofta i praktiken inte vara någonting att vara rädd för. Sedan vill jag ta upp en annan sak som jag inte hann med i mitt anförande. Per Westerberg sade att Socialdemokraterna är det mest småföretagsfientliga partiet här i kammaren. Går man ut i kommuner eller till representanter för småföretag och frågar vem de vänder sig till, får man svaret att det inte är till borgerliga företrädare utan till socialdemokratiska företrädare. Där får man hjälp, där finns handlingskraft och där sker det saker och ting. Jag har mycket stor erfarenhet i det sammanhanget. Jag vet att företagare går till socialdemokratiska företrädare för att få hjälp och för att diskutera hur man skall lösa sina problem.
Fru talman! Jag är glad över att Dag Ericson är med på att vi behöver en högre lönsamhet, i synnerhet i de mindre och medelstora företagen. Men det måste också bygga på att vi har en anständig beskattning av dessa bolag. Det har vi i praktiken aldrig haft i Sverige. Vi har haft det under något enstaka år under den senaste regeringen. Vi hann dock inte slutföra vårt arbete i alla delar. Nu är det tvärtom. Det är ökad beskattning av småföretagen som gäller. Det är just genom en bra lönsamhet där ägarkapital kan ackumuleras i de mindre företagen. Jag delar uppfattningen att detta är det bästa sättet att bygga upp riskkapitalförsörjningen. Sedan gäller det även för snabbväxande företag att få tillgång till externt kapital i Sverige, precis som överallt annars i hela Europa - detta för att få de nya jobben, de nya produkterna och därmed en välfärdsutbyggnad. När det gäller arbetsrätten är det alldeles uppenbart så, att det är i samband med turordningsregler i de allra minsta företagen utan fackklubbar som de stora problemen uppkommer. Det talades tidigare i debatten om Göran Skytte. Det är just där som vi har blockeringarna och som man slaviskt tvingas att följa lagstiftningen i och med att ingen fackklubb kan ta tag i den delen av problematiken. Jag är ledsen, Dag Ericson, i fråga om företagarfientligheten. När den borgerliga regeringen genomförde i praktiken hela småföretagarnas handlingsprogram från 1991 röstade socialdemokraterna nej på nästan varenda punkt. Det gjorde inte Vänsterpartiet.
Fru talman! Jag vill ta upp det här med beskattningen av företag. Det viktiga för företagen i dagens läge är inte en låg beskattning, och det har det inte heller varit tidigare. Det viktiga är att företagen går bra, att det finns arbete, att de kan jobba i lugn och ro och att det sker en utveckling. Om man ser på företagen är det en låg beskattning. De flesta småföretag tar ut de vinster som finns i löner, inte till aktieutdelning. Om det finns någonting kvar tas pengarna ut i löner. Och om det inte finns det låter man låter pengarna vara kvar i företagen. Det är en myt att det finns en massa pengar i företagen som kan beskattas. Det finns det inte. Man låter pengarna kvar, och om den möjligheten finns tar man ut dem i löner. Så möjligheterna i det här sammanhanget är inte så stora. Per Westerberg talade om småföretagens handlingsprogram. Det är bra att man diskuterar den biten. Men alla gånger stämmer inte handlingsprogrammen bra överens med verkligheten. Det är en viss skillnad när det gäller ganska många frågor, och det beror på hur dessa handlingsprogram skrivs.
Fru talman! Dag Ericson, liksom många andra socialdemokrater, försöker att skriva om historien. Han talar om att det har skett 50 000 konkurser under de senaste åren. Det är riktigt. Men vad beror egentligen det på? Jo, det beror ju på 80-talets spekulationsekonomi. Det lönade sig då bättre för företagsamheten att satsa i spekulativa objekt än i långsiktiga projekt. Det är det som den borgerliga regeringen åtgärdade genom att den satsade på bättre riskkapitalförsörjning. Man ökade riskkapitalet från 4 till 13 miljarder på de områden där det fanns statligt engagemang under den borgerliga tiden. Man sänkte skatter och avgifter för småföretagen med 13-14 miljarder. Man förenklade regelverket och underlättade nyetablering. Man förbättrade också forskning och utbildning, och man förbättrade infrastrukturen. Alla dessa insatser var åtgärder som hjälpte företagen och som var nödvändiga. Vi vet också att det är många småföretag som i dag har ett lågt eget kapital. De har helt enkelt inte haft möjlighet att skaffa ett tillräckligt högt eget kapital, vilket också har lett till konkurser. Genom att sänka skatterna kan man nu få fram ett större eget kapital. Dessutom inrättades under den borgerliga regeringsperioden Investerings och nyföretagarfonden. Det gav pengar till bl.a. eget kapital. Det gjordes alltså en mängd insatser under denna period som vi nu kan skörda resultatet av. Det har startats många nya företag. Det tillkommer många nya jobb varje dag. Allt detta är ett resultat av den borgerliga fyrklöverregeringens politik. Dag Ericson sade att man skall vända sig till socialdemokrater om man vill ha något resultat. Det vill jag bestämt bestrida. Man kan vända sig till alla partiers representanter. Jag har själv en gång i tiden varit kommunalråd, och jag hade enormt många kontakter med företagare. Nu har jag många kontakter varje dag med företagare. Jag vet hur de lever, hur de mår och jag vet också vad de vill. Jag tror att vi är väl uppdaterade när det gäller småföretagsamheten.
Fru talman! Kjell Ericsson tog upp frågan om konkurser. Att det har inträffat 50 000 konkurser under den senaste perioden kan vi alla beklaga. Det är väldigt tråkigt. Sedan kan man diskutera vem som är skyldig eller icke skyldig till dessa konkurser. Men en sak är ju fullständigt klar: Många gånger har det inte funnits några jobb för dessa företag. De har kunnat producera, men de har inte kunnat sälja någonting. Precis som Kjell Ericson säger har det berott på att det har funnits så pass dåligt med kapital i botten att man inte har kunnat överleva under dåliga perioder. Och det har funnits en konkurslagstiftning som inte fungerat bra, det kan vi också vara överens om. Den skulle behöva göras om på många sätt. Vem som skor sig på den kan vi spekulera mycket om. Men att den inte fungerar bra är helt klart. Jag skulle vilja ta upp en annan fråga som man alltid glömmer bort i den här debatten. Vi talar hela tiden om att det skall startas nya företag och att de skall expandera. Vi måste ju också vara beredda på att det kommer att försvinna en hel del företag. Det ligger i sakens natur att så kommer att ske. Där måste vi också hitta regler om hur man upplöser företag på ett bra sätt utan att det skall kosta en massa pengar och utan att man skall gå via konkursinstrumentet. Det finns mycket att göra, Kjell Ericsson, och det vet han. Men konkurslagstiftningen är inte bra, och den måste vi göra någonting åt.
Fru talman! Jag skall inte tala mera om vem som bär skulden. Jag tycker att det är helt klart hur det har gått till. Företagen hade inga jobb, sade Dag Ericson. Nej, det blev så. Man straffade ut sig från både inhemska och internationella marknader i kombination med en mycket djup lågkonjunktur. Den spelade också en roll. Sedan är konkurslagstiftningen mycket dålig. Den måste förbättras. Som Per Westerberg tidigare sade finns det ett förslag som kan läggas fram. Det är nödvändigt att ändra konkurslagstiftningen för att vi skall få långsiktiga spelregler som är lika för alla företag. Så många konkurser kan ingen ställa upp på. Vi måste komma till rätta med detta så fort som möjligt. Att företag försvinner är ingår ju i en marknadsekonomi. Man skall då ha bra regler som gör det möjligt att avveckla företag, det tycker jag också är riktigt. Dag Ericsons andra inlägg var mycket mer nyanserat än det första.

Fru talman! I det just nu avslutade debattavsnittet i den allmänpolitiska debatten kring näringspolitik har många ord sagts om det nödvändiga av starka konkurrenskraftiga företag och om nya företag för att säkra de arbeten som redan finns men också för att skapa nya arbeten. Alla är ganska så överens om att det krävs många nya arbetsplatser om vi i Sverige skall få ner arbetslösheten och bli lyckosamma i arbetet med att komma till rätta med landets svåra ekonomiska problem. Men uppenbarligen skiljer sig åsikterna mycket åt när det gäller åtgärder och vilka politiska beslut som krävs för att åstadkomma detta. Fru talman! Anslutningen till EU öppnar nya möjligheter på flera områden förutsatt att man tar vara på dessa möjligheter. Tyvärr verkar det som att den nuvarande socialdemokratiska regeringen, inklusive stödgrupper från Vänsterpartiet, ännu inte är beredd att ta till vara de nya möjligheter som skapats genom Effektiviteten har ökat såväl inom jordbruks som inom livsmedelsindustrin. Sektorn kan sägas vara väl förberedd inför EU-medlemskapet. Trots detta innebär givetvis medlemskapet stora utmaningar för näringen, ökad konkurrens på hemmaplan men också chansen att få mäta sina krafter på en öppen stor marknad med uppemot 370 miljoner konsumenter. God svensk djurhållning och produktion med stor hänsyn till miljön ger kvalitetsprodukter som alltmer efterfrågas på marknaderna ute i Europa. Svenskt lantbruk men även livsmedelsindustrin är nu alltså inne i en helt ny situation då EU medlemskapet är ett faktum. Chanserna är nu för första gången i modern tid stora att svensk kvalitetsproduktion från lantbruk och livsmedelsindustri skall lyckas etablera sig på exportmarknaderna på ett mera omfattande sätt. Detta beror på att det nu för första gången blir någorlunda bra förutsättningar för konkurrens på lika villkor. Vidare kommer den dumpning av livsmedel vilken förekom tidigare på den svenska marknaden, finansierad av EU:s skattebetalare, att försvinna. Ökad svensk export skulle innebära att kapacitetsutnyttjandet, såväl inom jordbruket som inom livsmedelsindustrin, sänker produktionskostnaderna per producerad enhet. Det leder till lägre konsumentpriser och ökad konkurrenskraft. Det är alltså bra även för svenska konsumenter. Lönsamheten skulle för första gången på länge kunna öka inom hela livsmedelsbranschen. Enligt vårt sätt att se skulle det vara till gagn för hela det svenska samhället. Sveriges jordbrukare liksom livsmedelsindustrins folk började se ljusare på framtiden efter många år av stor osäkerhet och talrika förändringar, ibland tvära kast i jordbrukspolitiken. Men nu sviker den socialdemokratiska regeringen genom att urholka EU avtalets möjligheter, genom att snedvrida arealersättningarna som utgår för lägre satta spannmålspriser, genom nya tunga pålagor, högre arbetsgivaravgifter, gödselskatter, dieselskatter samt aviserade tunga fastighetsskatter på jordbruk och skogsbruk. Man säger helt i onödan nej till den förra regeringens förslag om 30-talet prisorter för inlösen av spannmål. Detta kostar svenskt jordbruk 100 miljoner mindre. Utan att statskassan skulle drabbas skulle det ha varit möjligt att ställa upp på den förra regeringens krav. Det urholkade EU-avtalet liksom skattechocken, som det är fråga om, snedvrider konkurrenskraften gentemot den danske, tyske och holländske bonden. Skillnaden i ekonomisk avkastning kan bli inte mindre än mellan 2 000 och 3 000 kr per hektar till den sydsvenska bondens nackdel. Detta är givetvis helt oacceptabelt. Dessutom innebär det ett hot mot industrins råvaruförsörjning. De ökade investeringar som planerats inom jordbruk och industri i inte minst södra Sverige, vilka är nödvändiga för att rätt utnyttja framtidens möjligheter, framstår plötsligt som osäkra och äventyrliga. Regeringen måste alltså på punkt efter punkt ompröva sina negativa ställningstaganden om framtidstron inom denna viktiga bransch skall kunna återvända. Sker inte detta kan man med stort beklagande hävda att socialdemokraterna sviker såväl livsmedelsproducenterna, jordbruket och livsmedelsindustrin som också det svenska folket. En majoritet röstade för EU-avtalet, och rätt utnyttjat skulle avtalet inte minst inom livsmedelssektorn ha tryggat nuvarande arbeten men också skapat åtskilliga nya sådana. Varför, Margareta Winberg, är ni beredda att äventyra de många jobben inom livsmedelssektorn? Det gör ni socialdemokrater genom att inte utnyttja EU-avtalets och EU-medlemskapets möjligheter. Vi behöver också en konsekvensanalys. Jag vill därför fråga: Är ni beredda att medverka till att en konsekvensanalys kan göras i samarbete för att riktigt klart få rett ut vilka konsekvenser era förslag och beslut har?

Fru talman! Utmaningarna på miljöområdet har väl sällan varit större än vad de är i dag. Vi konfronteras med miljöproblem som har helt andra dimensioner än vad de hade för bara 10-20 år sedan. Man kan egentligen säga att det är fyra viktiga frågor som står framför oss och som måste få en lösning under de närmaste åren, eller åtminstone en god hantering. Den första är att anpassa samhället till ett kretsloppstänkande. Här lade den tidigare regeringen en väldigt god grund för arbetet genom den kretsloppsproposition som också antogs i riksdagen med en betydande majoritet. Där lade man den första grunden genom att göra det möjligt att gå vidare med ett nytt tänkande när det gäller producenternas ansvar på miljöområdet, att ta hand om produkter, varor när de tjänat ut sitt ursprungliga ändamål. Men fyrklöverregeringen pekade också på det nödvändiga i att vidga kretsloppsarbetet till inte bara nya varugrupper utan också till andra samhällsområden, som energi, näringslivet, skogs och jordbruket. Man kan se en del attityder hos den nuvarande regeringen där man åtminstone fångat upp de här orden. Men man har svårt att se den offensiva fortsättningen i att vidga tänkandet när det gäller kretsloppsarbetet och att i det vidgandet naturligtvis ta in nya varugrupper med litet nya dimensioner. Om man t.ex. skall ta in varugrupper som textilier och byggnadsmaterial i ett kretsloppstänkande, då finns det andra dimensioner än de rent naturresursmässiga, de rent miljömässiga. Man kan se närmast etiska aspekter i arbetet, att värdera arbetet; produkter som har skapats skall användas på ett riktigt sätt och inte slösas bort på ett sätt där vi slösar både på naturresurser och på miljön. Fru talman! Kretsloppsanpassningen måste gå vidare genom en vidgning till helt andra sektorer i samhället än den som vi har hittills har börjat med. Självklart är energiförsörjningen då, för att komma till den andra viktiga uppgiften, en alldeles vital del. Här är utmaningen att klara kärnkraftsavvecklingens inledning, som jag förutsätter blir 1997 med avveckling 2010, samtidigt som vi klarar av åtagandena från Rio, nämligen att hålla nere vårt bidrag till klimatförändringarna. Nu finns det också där tecken hos flera partier på att målet 2010 är i gungning. Det finns tecken som tyder på att man inte tar möjligheterna till en effektivare energianvändning, biobränslena, i en svensk energiförsörjning, som naturligtvis då får svårare att klara målen. De närmaste åren blir avgörande för om energiförsörjningen kommer att ges en riktig inriktning. Från Centerpartiet är målsättningen alldeles klar: Klimatförändringarna skall hållas i schack, kärnkraften skall vara avvecklad till 2010. Fru talman! I detta ligger också för det tredje nödvändigheten att tänka nytt, tänka före, eller, om man så vill, planera i god tid för miljöarbetet. Planeringen som en del i miljöarbetet är det nödvändigt - det är jag medveten om - att föra in i ett offensivt miljöarbete. Här sviktar det också. Vi kan se fortfarande hur trafikleder planeras, utnyttjande av grönområden planeras, som går stick i stäv med ett riktig miljötänkande. För det fjärde: uppdraget från Rio, arbetet med en lokal agenda 21 har så uppenbart gått i stå. Det finns inte i dag någon kraft i regeringen som håller samman det nödvändiga nationella arbetet på det området. Tidigare hade Miljövårdsberedningen i regeringskansliet det uppdraget. Så är det icke nu. Det har fallit undan, det har splittrats, det finns inte med. För att vi inte skall skämmas nationellt krävs en väsentlig uppryckning från regeringen, att vara en punkt till vilken kommunerna kan vända sig, där de kan få råd och stöd i det offensiva arbete som bedrivs ute i kommunerna. Det måste bemötas genom ett aktivt arbete också hos regeringen, ett arbete som i dag saknas. Dessa är de fyra - det finns många fler - viktiga uppgifterna, i ett läge där vi tyvärr har en nedskärning på miljöområdet föreslagen av regeringen, inte bara på det ekonomiska planet utan också, som kanske är värre, på det idémässiga planet. Vi ser inte i dag någon framåtsyftning i miljöarbetet. Vi ser inte något sammanhållet miljöarbete. Vi ser ju hur miljöministern kan vara ute och tala om saker och ting. Men jag tror att den tiden har kommit då vi i denna kammare mer måste se på vad regeringen uträttar och mindre på vad miljöministern talar om. Om inte regeringen tar initiativet är det dags för den här riksdagen att medverka till att sätta fart igen i Sveriges miljöarbete.

Fru talman! Det svenska jordbruket står inför stora förändringar och inte minst utmaningar. Det är en historisk epok som har inletts. Sveriges medlemskap i EU skulle bli och kommer förhoppningsvis också att vara en start på ett jordbruk i konkurrens på lika villkor. Det har funnits en stor välvilja och entusiasm hos de svenska jordbruksföretagarna, och den måste vi ta vara på. Tyvärr sänkte regeringen ambitionsnivån kraftigt och urholkade avtalet efter folkomröstningen. Det var en kraftigt sänkt ambitionsnivå vad avser miljö, LFA och strukturstöd som också leder till att regeringen tackar nej till EU-stöd i miljardklassen och därmed medvetet höjer Sveriges nettobidrag till EU. Nedmonterade miljö och regionalpolitiska ambitioner är förödande för jordbruket, särskilt i de områden som redan i dag har en minskande produktion och vikande sysselsättning. Jag ser det i de områden jag kommer från, Falbygden ner mot Boråstrakten, även mot Hökensås och mot Småland. Det finns en betydande oro i dag bland jordbruksföretagarna. En svensk budgetutgift måste alltid ställas mot den samhällsekonomiska effekten av att svenska medel tillsammans med EU-medel påverkar sysselsättningen, investeringarna, miljöpolitiken, konsumtionen och skatteinbetalningarna. Därför tycker jag att det är en oklok åtgärd att inte ta till vara möjligheterna att utnyttja de medel som EU ändå ger mot det perspektivet att man måste se vad det får för effekter. Den låga ambitionsnivå som man har visat beträffande ersättning till mindre gynnade områden i södra Sverige ökar risken, som jag var inne på tidigare, för nedläggningar av produktionen vid en rad företag. Samtidigt representerar de här små företagen, som finns i LFA-stödområden, också odlingslandskapet, som har stora betydande samhällsvärden ur både kultur och naturvårdsintresse. Att ur det här perspektivet inte utnyttja EU-medlen samtidigt som man vill belasta jordbruket med ökade skatter för att finansiera EU-avgiften är stötande. Det innebär att den gryende optimism, de samtal och den dialog som man har startat hos näringen har kullkastats. Vi har sett det på olika sätt, bl.a. genom att bondetåg rullar i Sverige 1995. Sveriges bönder får inte chansen att mäta sig med andra länder på lika villkor inom livsmedelssektorn. Fru talman! Jag är ändå övertygad om att svenskt jordbruk med rätt politik har goda möjligheter att hävda sig väl i konkurrens inom EU. Genom att ta till vara de möjligheter EU-avtalet ger jordbruket och livsmedelssektorn kan vi politiker bidra till att fler arbetstillfällen skapas över hela landet. Nu satsar regeringen 5 miljarder på sysselsättningsåtgärder som ingen vill ha. Jag skall inte anvisa pengar åt regeringen, men nog borde jordbruksministern visa ett visst intresse för de här pengarna. Vi har en stor möjlighet att påverka jordbrukets miljöpåverkan ytterligare genom att använda EU:s miljöstöd. Genom ett levande lantbruk bevaras det öppna landskapet, ängsmarken som vi alla älskar. Fru talman! Det är utomordentligt viktigt att satsa på de konkurrensmöjligheter som det svenska lantbruket har. Utformningen av den framtida jordbrukspolitiken och jordbrukets konkurrensförmåga är av stor vikt för livsmedelsarbetarna, för åkarna, för byggnadsarbetarna, för reparatörerna, för rådgivarna och för bönder, för konsumenter, ja, för alla som är beroende av näringen. Utformningen av den framtida jordbruks och livsmedelspolitiken är avgörande. Jordbruksministern! Vad händer med LFA-stöden, miljöstöden, interventionsorterna och arealstöden? Vi kanske kan få ett svar i dag. Vad händer med förslaget om de ökade skatterna på arbetande kapital i jordbruksföretagen, som har aviserats? Den framtida jordbrukspolitiken måste formas i dialog, inte i konfrontation. Är det jordbruksministerns avsikt att föra en dialog i de här frågorna? Hur skall jordbruksministern hitta forum för att påverka EU:s jordbrukspolitik i rätt riktning? Det är ytterst angeläget att ministern förankrar sina ståndpunkter i EU-nämnden inför mötet med ministerrådet, men det är lika viktigt att riksdagen och jordbruksutskottet kan påverka utformningen av jordbrukspolitiken. Mot den bakgrunden har vi i Folkpartiet sagt att om jordbruksfrågorna får för stor omfattning i EU nämnden i framtiden tycker vi att det vore intressant att diskutera frågan om att inrätta en särskild parlamentarisk kommitté som ansvarar för jordbruksfrågorna. Då skulle kammaren och riksdagen få möjligheter att påverka den framtida jordbrukspolitiken på ett bättre sätt. Fru talman! En tredjedel av den svenska livsmedelsproduktionen sker i Västsverige. Ett flertal huvudkontor för livsmedelsföretag är placerade i Skaraborg. 40 % av de sysselsatta är beroende av livsmedelsproduktionen. Livsmedelsindustrin dominerar industrisysselsättningen i Skaraborg. Genom att skapa dialog mellan näringsliv, regionala myndigheter, utbildning och forskning kan Skaraborg bli ett centrum för Sverige, en internationell arena för utveckling och utformning av den framtida jordbrukspolitiken. Ta den chansen, fru minister!

Fru talman! Jordbruk, dvs. hur vi brukar jorden, är själva grunden för vår existens. Det är brukandet av jorden som ger oss mat och kläder, som ger oss råvaror till bostäder och bränsle. Vi kan inte äta pengar. Vi kan visserligen använda dem till att köpa mat, men den kommer någonstans ifrån innan den kommer till affären. Den kommer mycket ofta från jordbruket och brukandet av jorden. Egentligen finns det bara en produktion i ordets egentliga mening. Det är fotosyntesen som drivs av energin från solen. Det är den produktionen som utgör förutsättningen för allt mänskligt liv på jorden. Det betyder också att jordbruket, rätt brukat, är en viktig förnybar resurs. Vi skall ha en produktion som inte utarmar de långsiktiga förutsättningarna för vår existens. I ett globalt perspektiv är läget ganska bekymmersamt. Enligt World Watch Institute har en sjundedel av all matjord försvunnit under de senaste 20 åren. Det motsvarar all odlad mark i Indien för att ta ett exempel. Under samma tid har betes och gräsmarker motsvarande all odlad mark i Kina blivit öken. Mer än 100 djur och växtarter utrotas dagligen från jorden. Till allt detta skall dessutom läggas den orättfärdiga fördelningen av världshandeln. De rika länderna dumpar sin överskottsproduktion på världsmarknaden och förhindrar på så sätt att en rättfärdig livsmedelsproduktion kan växa fram i tredje världen. EU, som Sverige nu är en del av, driver en jordbrukspolitik som bidrar till att upprätthålla det systemet. Det finns självklart inga enkla vägar för att komma ur den här situationen. Men vi måste ha dessa fakta med oss när vi diskuterar hur vi skall utveckla det svenska jordbruket. För Vänsterpartiet är målet ett livskraftigt jordbruk i hela landet, med produktion av livsmedel, energi och andra råvaror på ett långsiktigt uthålligt sätt. Svenska folkets behov av billiga livsmedel av hög kvalitet och ett öppet och varierat landskap med en rik biologisk mångfald skall utgöra grunden för livsmedelspolitiken. Jordbruket skall också utgöra basen för att upprätthålla de kollektiva nyttigheter som det svenska folket är berett att betala för. Vi har många duktiga jordbrukare i Sverige. Den enskilde jordbrukaren och det enskilda jordbruksföretaget har en nyckelroll i att vända utvecklingen mot ett kretsloppssamhälle. Vi har också en växande medvetenhet hos konsumenterna om att vi skall välja svenska livsmedel. Efterfrågan på ekologiskt odlade produkter är större än tillgången i dag. Här ligger enligt min mening en stor framtidsmöjlighet för svensk livsmedelsproduktion. Vi skall fortsätta att utveckla metoder som ger konsumenterna mer makt genom krav på ursprungsmärkning, genom krav på innehållsdeklarationer och genom att hävda vår rätt att själva avgöra vilka tillsatser vi skall tillåta. Inom ramen för medlemskapet i EU är det Sveriges uppgift att påverka EU:s jordbrukspolitik mot ett jordbruk som är mindre bidragsberoende och som kan bidra till en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion. Fru talman! Före jul gjorde vi i Vänsterpartiet upp med regeringen om några saker. Det gällde bl.a. ett generellt arealstöd för vall och bete som skulle rymmas inom ramen för miljöprogrammet. Vi ville också att regeringen skulle återkomma med ett nytt och bättre genomarbetat förslag när det gäller resurshushållande åtgärder i det konventionella jordbruket och vi var överens om en parlamentarisk grupp som skulle utvärdera miljöstöden. Nu är budgeten presenterad och vi kan konstatera att regeringen i sitt budgetförslag har lagt en i vårt tycke mycket snäv ram för miljöprogrammet. Till landskapsvårdande åtgärder, dit vallstödet skall räknas, finns i princip de medel som har överförts från 250 miljoner, och NOLA-stöd, 39 miljoner, som i och med att de kommer in under det här programmet kan fördubblas. En fråga som jag skulle vilja ställa till jordbruksministern är: Vilka nivåer har regeringen tänkt sig på arealstödet för vall och bete, som vi beslutade om i riksdagen före jul? Det andra jag skulle vilja fråga om är beslutet om resurshushållande åtgärder i det konventionella jordbruket. Jag kan ha en viss förståelse för att man inte har hunnit formulera ett nytt och genomarbetat förslag innan budgeten lades fram. Men såvitt jag kan förstå finns det heller inga medel avsatta under det kommande budgetåret, som är 18 månader. Om det inte finns några pengar avsatta blir det problematiskt. Det finns en hel del som man kan göra under den kommande perioden. Det jag skulle vilja veta är hur man tänker sig att hantera det här riksdagsbeslutet. Den tredje frågan handlar om den parlamentariska gruppen som vi är överens om skall studera konsekvenserna av miljöstöden. När kommer den att komma i gång? Det behöver också ske ganska snart. Jag vill också säga några ord om det ekologiska jordbruket. Det finns en bred enighet om att det skall öka sin andel till 10 % till år 2000. Just den ökade efterfrågan på ekologiskt odlade produkter visar att detta är viktigt och att det är rätt väg att gå. Därför måste vi också vara beredda att se över anslagstilldelningen om det visar sig att de första 200 miljonerna som finns i budgeten inte räcker till. Det kommer de knappast att göra under de kommande åren efter år 1996. Fru talman! Nu lyser det röda lampor i talarstolen. Jag skall därför avsluta mitt anförande med att be om svar på frågorna.

Fru talman! Maggi Mikaelsson talar vitt och brett om hur positivt inställd hon är till att vi i Sverige har chans att få konsumera svenskproducerade livsmedel även i framtiden. Det är ju positivt att höra. Men i den praktiska politiken stöder ni Socialdemokraterna. Med den inriktning man haft efter EU-inträdet verkar det som att Socialdemokraterna fortfarande biter sig fast vid 1990-års jordbrukspolitiska beslut och nästan ser det som överordnat det som gäller i den nya jordbrukspolitiken som vi nu lyder under inom EU. Jag vill fråga Maggi Mikaelsson om hon har samma uppfattning som Socialdemokraterna i den frågan. Maggi Mikaelsson talar också om de globala problem som finns. Riskerna är uppenbarligen stora att om man följer den socialdemokratiska politiken kommer man att dra ner produktionen i Sverige. Jag vill gärna ha ett besked. Tänker Vänsterpartiet medverka till att man medvetet sänker produktionen i Sverige och på det sättet äventyrar möjligheterna för Sverige att utnyttja de chanser som nu finns på EU marknaden att bredda basen för svensk produktion? Att utnyttja exportmöjligheten till den nya stora marknaden förbilligar även livsmedlen för svenska konsumenter. Jag vill gärna ha ett besked om detta.
Fru talman! Vi har väckt motioner i riksdagen under den allmänna motionstiden där vi klart redovisar våra alternativ till regeringens förslag på många områden, inklusive jordbrukets område. Vi har också klart redovisat att vi är beredda att utnyttja EU-stöden för jordbruket så långt vi i en helhetsbedömning har möjlighet att göra det just nu. Ingvar Erikssons parti har ju varit med att bidra till de ekonomiska problem som vi har i Sverige i dag med ett stort budgetunderskott. Jag tycker att man måste sätta in saker och ting i sitt sammanhang innan man gör de bedömningar som Ingvar Eriksson nu har gjort. Min förhoppning är att vi under de kommande veckorna när vi skall behandla jordbruksfrågorna i utskottet skall komma fram till bra och breda lösningar till hur vi skall utveckla jordbruket i framtiden.
Fru talman! Maggi Mikaelsson har förhoppningar på behandlingen i jordbruksutskottet. På den punkten delar jag hennes uppfattning. Det har vi på den borgerliga sidan också. Vi ser det som nödvändigt och vi skall ta tillvara de chanser som jordbruksnäringen och livsmedelsindustrin har genom EU-medlemskapet. Maggi Mikaelsson svarade inte på frågan om den globala situationen och om Vänsterpartiet vill medverka till att dra ned produktionen. Jag jag tolka det som att Maggi Mikaelsson och Vänsterpartiet är beredda att låta svenska producenter utnyttja de chanser som nu öppnat sig genom EU-medlemskapet? Kan jag också tolka Maggi Mikaelsson så, att hon tänker ställa krav när det gäller den miljösatsning som Maggi Mikaelsson faktiskt fick löfte om vid förra utskottsbehandlingen? De kraven hoppas jag står krav. Då har vi en chans att tillsammans gå en bit framåt på den vägen och därigenom ytterligare utnyttja en del av återflödet från EU. Jag hoppas att Maggi Mikaelsson står fast vid det. Vi är beredda att jobba vidare för att utnyttja de medel som Sverige har förhandlat sig till genom EU
Fru talman! Som jag sade i mitt anförande är det en bekymmersam situation om man ser till den globala livsmedelsproduktionen, bl.a. med den dumpning som sker på världsmarknaden. Vi har ett överskott av spannmål i Sverige. Det kan man inte neka till eller blunda inför. Det finns också stora problem med EU:s jordbrukspolitik som Sverige inte kan göra så väldigt mycket åt, åtminstone inte under den allra närmaste tiden. Det är en öppning som vi måste se över. När det gäller vilka krav Vänsterpartiet kommer att ställa vill jag uppmana Ingvar Eriksson att läsa vår motion. Jag tror att det är bättre att vi tar den diskussionen ordentligt i utskottet än att jag står och läser upp vad vi har sagt i motionen. I mitt anförande har jag också ställt ett antal frågor till jordbruksministern om de överenskommelser som vi har träffat före jul som jag hoppas att vi nu skall få svar på.

Fru talman! Det är en mycket bra utgångspunkt som Maggi Mikaelsson tar med att ge en beskrivning av den globala livsmedelssituationen. Hon kunde ha ökat på med iakttagelsen att vi tidigare har haft en situation där produktionen egentligen har räckt men där fördelningen av nyttigheter över jorden har varit sådan att de inte har kommit alla till del. Vi nalkas den situation där jordens bärkraft när det gäller produktion av livsmedel inte räcker ens med den mest förträffliga fördelning för att nå alla. Jag tycker att det är värt att notera den utgångpunkt som Maggi Mikaelsson tar. Jag menar att den är alldeles riktig. Jag förstår också Maggi Mikaelssons besvikelse över innehållet i budgetpropositionen i dessa delar med tanke på de löften som jag föreställer mig tidigare ställdes ut i den uppgörelse som Maggi Nu saknar jag litet av den konkrektion som man kanske kunde begära också av Vänsterpartiet på samma sätt som Maggi Mikaelsson nu begär av jordbruksministern.

Svårt vore det på annat sätt.
Fru talman! Jag trodde att Lennart Daléus skulle avsluta med en fråga. För att inte förlänga debatten kan jag säga att vi är ganska överens.

Fru talman! När man läser det socialdemokratiska budgetförslaget och den skrivelse som kommit och som heter Miljön, vårt gemensamma ansvar, får man nästan en känsla av att Socialdemokraterna tror att miljöproblemen är lösta. Men så är det inte alls. Det är inte det politiska talet och de vackra orden på papper som löser miljöproblem, utan det är konkreta beslut i verkligheten. Om vi tittar på de miljöproblem som vi har hanterat de senaste 20 åren kan vi bara konstatera att det ser värre ut än vad det har gjort någonsin förut. Dessutom har det tillkommit nya problem. Tittar vi på försurningen kan vi se att den ökar. Vi klarar inte kravet att utsläpp av kväve till luften skulle minska med 30 % år 1980-1995. Vi klarar inte målet att kväveutsläppen till vatten skulle halveras. Övergödningen fortsätter att öka. I dag kommer faktiskt 30 % av det kväve som faller ned i Östersjön från luften. Det är alltså trafiken det handlar om. Vi kan se i skogen att antalet blödande granar ökar. Vi kan se att barrförlusterna är stora. Skogen är fortfarande stressad, och skälet är försurning och övergödning. Även älgsjukan skulle man kunna diskutera i det här sammanhanget. Där sker i dag en forskning. Exakt vad orsaken är vet vi inte. Men naturligtvis utsätts även viltet för stress när vi vet att biotopen är sjuk. I havet har vi M 74. Det är en sjukdom som har gått på laxyngel men som nu börjar synas också på torsk. Vi har fått en ny typ av ämnen som heter vinylfenoler. De är inte toxiska, dvs. giftiga, men de påminner om kroppens egna substanser, nämligen hormoner. När de kommer in i det levande sätter de igång processer som vi faktiskt inte vet vad de leder till. Dessa substanser, den här typen av nya miljögifter är fruktansvärt oroande, och det krävs rejäla resurser här. När det gäller människor kan vi se att antalet allergier ökar. I dag är 40 % av alla barn som börjar i första klass allergiska. När jag jobbade i skolan för några år sedan sade man 25 %. Det här är en siffra som skenar. I dag blir vuxna människor allergiska. För bara några år sedan ansågs inte det möjligt. I dag vet vi alltså att det är synnerligen möjligt. Vi måste komma till rätta med det här. Det är ett exempel på att miljöförstöringen inte alls har avstannat, utan fortgår. När det gäller allergierna kan vi se att antalet lösningsmedel som vi använder måste minska. Miljöpartiet tar i sin budgetmotion upp metylenklorid, trikloretylen och perkloretylen. Det finns ett förbud mot användning av dem från den 1 januari 1996, men nu får vi höra att man funderar på att ge läkemedelsföretagen en generell dispens från detta till. Det är nämligen de som använder mycket att detta. Vi anser att detta är absolut fel. Vi vill snarare gå åt andra hållet och införa en miljöavgift på 150 kronor per kg för att tala om att vi menar allvar med att vi måste sanera på kemikalieområdet. Verkligheten är den att våra celler utsätts för en större kemisk krigföring i dag än någonsin i livets historia. Det skriver vi i vår budgetmotion. Vi är mycket glada över den uppgörelse med socialdemokraterna som träffades häromdagen. Den gör att vi äntligen kommer i gång med allergisaneringen av daghem och skolor. Detta är något som kommuner jobbar med. Framför allt efter förra året, när vi hade en blöt vår och en smällhet sommar, ökade mögelproduktionen enormt i de skolor som har platta tak. Man bör nämligen inte bygga platta tak i länder med snö. Antalet barn som är allergiska i dag är så stort att mögelallergier ökar dramatiskt. Har man blivit överkänslig mot något är risken mycket stor att allergierna fortsätter. Detta är ett sätt att börja betala av den miljöskuld vi har. Mot den här bakgrunden vore det naturligt att vi kunde se en rejäl satsning på miljön i regeringens budgetproposition, med det är tyvärr tvärtom. Man skär på nästan alla punkter. Vi i Miljöpartiet vill inte vara med om det. Vi vill återlägga pengar till kalkning, och framför allt vill vi avsätta pengar för att börja betala av miljöskulden. Regeringen skriver att det i dag finns ungefär 2 000 områden som behöver miljösaneras. Dessa områden ligger ute i naturen på olika ställen. Man räknar med att detta skulle kunna kosta 20 miljarder. Man anslår inte en krona till det. Miljöpartiet vill anslå 50 miljoner under den här budgetperioden. Under den förra perioden när socialdemokraterna satt i regeringen anslog man faktiskt 150 miljoner och tänkte sig att det skulle räcka till fem projekt. Det räckte till två. Jag är övertygad om att alla dessa projekt kommer att visa sig betydligt dyrare än vad man tror, men vi måste börja. I min hemkommun Södertälje har vi ett projekt där vi har 350 kg kvicksilver i en å och i en sjö. De ligger långt ifrån den gamla industrin. Det finns ingen industriägare kvar. Det är gamla synder som hände långt före dagens miljölagstiftning. Men vi måste få pengar så att vi kan komma till rätta med de här problemen. Dessa miljögifter läcker hela tiden ut i naturen, och där skall de inte vara. Vi pratar mycket om biologisk mångfald i dag. Jag skulle önska att vi fick ett större grepp om vad det innebär. Det handlar inte bara om att skydda några få arter. Det handlar om en mångfald av de vanliga arterna. Vi behöver inte åka längre än till Östeuropa för att se att antalet individer av de vanliga arterna minskar hela tiden, dvs. vår biologiska mångfald minskar hela tiden. Vi har många av dessa arter i jordbruket. Hälften av alla hotade örter finns t.ex. i jordbruket. Mot bakgrund av detta är det mycket olyckligt att vi i dag inte har en regering som kan ta till vara de möjligheter vi har till en utveckling på miljösidan i lantbruket. LRF har satt i gång ett projekt som heter På väg mot ett av världens renaste jordbruk. Om vi utnyttjade miljöstöden, framför allt det program som heter Stöd till resurshushållande konventionellt jordbruk, skulle Sverige kunna gå före. Fru miljöminister, låt oss sätta i gång en positiv utveckling!

Fru talman! Gudrun Lindvall beklagar att regeringen inte utnyttjar det miljöstöd som utgör ett återflöde från EU. Jag är beredd att hålla med henne om detta. Vi får hoppas på utskottsbehandlingen än en gång. Vi har ju fått ett någorlunda positivt besked från Vänsterpartiet. Det finns kanske vissa möjligheter. Gudrun Lindvall föreslår hårdare belastning på jordbruket när det gäller gödselskatter och kemikalieskatter. Jag undrar om Gudrun Lindvall har riktigt klart för sig vilka effekter det skulle få, inte minst kortsiktigt. För att få en balanserad näringstillförsel är jordbruket beroende av dessa. Det skulle vara intressant att få veta det. Sedan vill jag också fråga om Miljöpartiet är berett att stödja regeringen när det gäller den övriga skattebelastningen, dvs. de fastighetsskatter som aviseras och dieselskatten som också drar ner konkurrenskraften för det svenska jordbruket.
Fru talman! Vi i Miljöpartiet anser att det skall finnas en koppling mellan att ta ut miljöskatter och vad de används till. Vi vill alltså införa miljöskatter på handelsgödsel, kadmium och på bekämpningsmedel som är högre än de som finns i dag. Men vi menar att dessa skatter skall gå tillbaks till näringen. Vi anser att de pengar som regeringens förslag från i höstas ger, ungefär 400 miljoner, skall gå tillbaka. Detta skall vara ett sätt att få i gång en utveckling inom jordbruket. Vi menar att dessa pengar skall användas till ett program för resurshushållande konventionellt jordbruk. Det skall också användas för stöd till vall och bete av betydligt större slag än vad som egentligen inte finns annat än som ord i regeringens proposition. Vi vill också öka LFA-stödet till område syd. Vi menar att detta skall kopplas ihop. Vi skall ta in miljöskatter för att få i gång en utveckling på väg mot ett av världens renaste jordbruk, precis som LRF säger. Kopplingen är mycket viktigt. Jag anser att många av de andra skatter som regeringen påför lantbruket är absolut förkastliga med det upplägg som man har totalt för lantbruket.
Fru talman! Jag tycker att det är riktigt att man gör dessa kopplingar om man har miljöskatter. Då kan man ju få effekter. Men genom EU-avtalet har Sverige skapat möjligheter att genomföra en lång rad positiva insatser på miljöområdet för att hämma eventuella effekter av överflöd av näring från t.ex. åkermark. Det gäller våtmarksutbyggnad och odlingsfria zoner vid vattendrag. Regeringen missar detta genom sin negativa inställning till återflödet. Jag räknar med att ni principiellt ställer upp på detta efter det Gudrun Lindvall har sagt. Men ökar man skatterna direkt på produktionsmedlen i dagens situation snedvrider man konkurrenskraften gentemot omvärlden. Då får det negativa effekter. Den frågan fick jag inte svar på. När det gäller att belasta näringen har Miljöpartiet uppenbarligen velat gå längre än t.o.m. regeringen. Här måste Miljöpartiet balansera sina ståndpunkter. Även ni måste väl inse att för att vi skall friska kraftiga grödor måste de få näring på ett balanserat sätt. Det kan inte lösas på annat sätt i den situation som vi har än genom att även utnyttja handelsgödsel.
Fru talman! Ingvar Eriksson låter som om vi hade den här debatten för första gången. Han vet mycket väl vad vi står när det gäller miljöstöden till lantbruket. Han vet mycket väl att vi anser att de skall utnyttjas fullt ut. Jag har pratat med väldigt många lantbrukare under den tid som jag har suttit i jordbruksutskottet. Det är intressant att höra vilken förståelse de har för detta att höja miljöavgiften för att få råd med miljöprogrammen. Resurshushållande konventionellt lantbruk, och som bl.a. kräver att man minskar sin användning av konstgödsel med 30 % kan man få bidrag, odla mer ekologiskt riktigt och också se till att man får en bärkraft i lantbruket. Det är mycket glädjande att se att många av dem som ringer mig har mycket stor förståelse för den här kopplingen, men bara om vi utnyttjar miljöstöden fullt ut. Jag anser absolut att den här kopplingen skall finnas. Det skall finnas en möjlighet för lantbrukare att genom att gå in i ett resurshushållande konventionellt jordbruksprogram minska sina miljöavgifter genom att minska mängden bekämpningsmedel och konstkväve. Kopplingen är mycket viktig.